Herr talman! Vem kan tacka nej till en invitation? Det är klart att jag tycker att det vore värdefullt om vi kvinnor tillsammans kunde sätta oss ned och diskutera vår framtida arbetsmarknad. Jag är också glad över att arbetsmarknadsministern, inte minst i gårdagens artikel i DN, har visat att hon är villig att tänka nya tankar. Det framgår också av hennes svar här. Tyvärr tycks inte dessa nya tankar vara så djupa när det gäller synen på den offentliga sektorn. Där råder ju ett faktiskt monopol. Diskutera det närmare med socialministern. Det är ju landstingen eller kommunerna som helt avgör om någon skall få driva egen verksamhet. I dag ser vi att t.ex. sjukgymnaster måste stänga sina kliniker, och för sjuksköterskorna finns det ingen möjlighet att driva egen verksamhet eftersom det är landstingen som finansierar det hela. Från moderat håll vill vi att detta skall finansieras solidariskt, men via socialförsäkringen i stället. Jag är också orolig över att AMS prognoser visar att det är kvinnoarbetslösheten som kommer att öka. Därför blev jag bekymrad när jag lyssnade till frågedebatten tidigare. Det finns egentligen ingen förståelse för behovet av skattelättnader för småföretag, varav många, inte minst i glesbygden, drivs av kvinnor. Margareta Winberg har dessbättre fått en helt annan uppfattning om pigjobben. Om hon nu ändå tror på jobb inom hushållen, varför inte tänka sig någon form av skattesubvention eller något annat som öppnar marknaden? Jag är fullständigt optimistisk och tror att vi skulle kunna minska arbetslösheten mycket kraftigt om vi gav kvinnornas jobb samma möjligheter som vi ger manliga jobb inom ROT-sektorn. För de manliga jobben har inte regeringen sådana förbehåll. Nu sägs det att regeringen vill stödja både mäns och kvinnors nyföretagande, men jag vill bara erinra vad Per Unckel sade i sitt tidigare inlägg: Det kommer den ena pålagan efter den andra, och inte blev det bättre efter vårpropositionen. Vem vågar starta nya företag och investera i nytt när man nu t.ex. inte får full kompensation för den nya sjuklöneperioden och när momsinbetalningarna skall ske innan man har fått betalt osv. Detta tycker jag att ni skall ta er en titt på. Jag glädjer mig åt arbetsmarknadsministerns uttalande om att det inte går att sitta fast i några dogmer och åt hennes friska syn att det skall vara lätt att få jobb. Detta tolkar jag som att det kanske blir en viss uppluckring i reglerna kring provanställning och annat, som ju är oerhört viktigt för dem som står utanför arbetsmarknaden. Där har vi stora delar av kvinnorna, ungdomar och invandrare. Jag vill säga något om utbildningssatsningar. När vi nu skall satsa, låt oss satsa på god kvalitet. Jag blev bekymrad när jag läste Aftonbladets "Kvinna" i går och såg att man ger AMS-kurser för miljardbelopp utan att det ger jobb. "Fiasko, AMS!" står det. Kvinnorna uttalar hård kritik mot "blajkurser". De får läsa alla möjliga konstiga kurser som egentligen inte gör dem skickade att få några jobb. Jag blir beklämd när jag kan konstatera att kvinnor får sämre mediciner inom sjukvården. I mitt utskott har vi kvinnor samfällt gått emot att kvinnor erbjuds sämre rehabilitering. Skall vi nu också få sämre utbildning när vi är arbetslösa och inte kan få några jobb? Är arbetsmarknadsministern beredd att tala med AMS om detta och se till att det blir riktiga och bra utbildningar för kvinnor i fortsättningen?

Herr talman! Jag är inte säker på att Margareta Winberg riktigt förstod min fråga. Vård och omsorg styrs politiskt, sade hon, och det gör de förvisso. Men jag talar om offentlig upphandling, om den IT baserade upphandling som skall komma till stånd och som blir begränsad till order överstigande 1,6 miljoner kronor. Jag vill alltså göra detta möjligt för de riktigt små företagen, ofta drivna utav kvinnor, som kan få ned kostnaderna i den offentliga sektorn genom förnödenheter och tjänster till ett lägre belopp. Jag menar att man inte skall begränsa denna nya möjlighet till order över 1,6 miljoner kronor. Man skall göra det möjligt för systemet att täcka offentliga upphandlingar till lägre värden än 1,6 miljoner kronor. Det bör göras inte minst för att ge just de små kvinnliga företagarna möjlighet att vara med. Inom det offentliga området är ju kvinnor många gånger mycket kompetenta och har stor erfarenhet. Via ett sådant system skulle de kunna få hjälp att delta i offentlig upphandling på ett modernt sätt med moderna tekniska möjligheter. Det är det som jag vill ta upp i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte kommenterade detta. Det är väl så att jag inte har så mycket att säga; jag känner inte till själva förslaget om upphandling. Men självfallet skall vi titta närmare på det. Jag skall ge några kommentarer till Gullan Lindblads senaste inlägg. Man kan tycka att det ser nattsvart ut, men det är inte helt entydigt. Alla bedömare pekar på det faktum att behovet av de arbetsuppgifter som majoriteten av kvinnor utför på den svenska arbetsmarknaden kommer att kvarstå. Ibland kommer de snarast att öka, t.ex. inom äldreomsorgen. På det området är jag villig att diskutera vissa former av nytänkande, vilket jag antydde i frågestunden. Man kan ju inte klumpa ihop alla pensionärer och säga att de är fattigpensionärer allihop. Det är precis som för befolkningen i övrigt: en del har pengar, medan andra har det besvärligt. Man kan mycket väl fundera över om de som har det litet bättre skulle kunna köpa ytterligare tjänster, t.ex. av hemtjänsten, och betala litet mer än i dag. Då skulle man slå två flugor i en smäll: dels skulle de som ville få en bättre service, dels skulle deltidsarbetslösheten bland hemtjänstpersonalen kanske kunna minska. Jag medger att detta inte löser hela problemet, lika litet som jag tror att hushållsarbete löser problemet med arbetslöshet bland kvinnor. Detta är någonting marginellt, men ändå ett värdefullt komplement, och vi måste hitta många sådana mindre men värdefulla komplement för att komma ur det här. Det var inte jag som satte rubriken på artikeln; det gjordes tacksamt av den som skrev den. Men vad jag ville säga med artikeln var att vi måste sluta säga att sådana här saker är tabu och fult. Men därifrån till att subventionera verksamheten med skattemedel är jag inte beredd att gå. Om vi har pengarna är det viktigare att satsa dem på annat som ger något mer, och utbildning är för mig det som i dag är allra viktigast. När det gäller artikeln i Aftonbladet är det klart att jag skall höra efter vad det handlar om. Samtidigt vill jag verkligen försvara Arbetsmarknadsverket. Det är inte enkelt att under en tid då det har varit så många arbetslösa ha en organisation som egentligen var skapad för en annan situation. Då är det klart att det kan bli fråga om en del kvantitet. Men man skall också komma ihåg att även kvantitet kan ha sin kvalitet, och det är alltid bättre att gå en utbildning än att gå passiv med kontantstöd eller a-kassa. Det kan ligga en kvalitet också i kvantiteten.
Herr talman! För att kort återgå till utbildningen och det här med "Navkapseln och Tekla" och "Koll på hoj": Jag tror inte att det ger någon större respekt, och jag tror inte att man har lättare att få något jobb efter det. Så snälla arbetsmarknadsministern, titta ordentligt på detta och se till, när det gäller utbildningssatsningar över huvud taget, att det blir utbildning med kvalitet som leder till att folk får jobb! Jag vill kort återgå till den offentliga sektorn. Vi har reella monopol inom vården, barnomsorg och äldreomsorg. Jag är väldigt glad över den här öppenheten, åtminstone när det gäller äldreomsorgen. Jag tror att det är där vi skall se till att den nya tjänstesektorn i första hand öppnas. Det är de äldre människorna som kanske har behov av att ha en människa anställd via ett hemtjänstföretag som man känner igen och som man trivs med. Det är väldigt viktigt. Men tänk också på att många kvinnor i vården är intresserade av att skapa mindre vårdenheter - vårdhem, sjukhem och olika institutioner. Jag vet att där det har lyckats har man varit väldigt positiv och glad över att ha fått förverkliga kanske nya idéer. Varför inte tänka sig samma behandling av kvinnojobb som inom ROT-sektorn? Det är typiska mansjobb som finns inom t.ex. byggnadssektorn. Där går det an, men så fort det handlar om vård och omsorg av människor är loppet kört! Tänk i nya banor, Margareta Winberg, så kanske vi kan klara av att skapa fler jobb för kvinnorna - de tycks verkligen vara i farozonen.
Herr talman! Jag tycker kanske att Gullan Lindblad generaliserar och hårdrar artikeln i Aftonbladet. Den här typen av utbildning handlar också om språk, historia och samhällskunskap. Det ger ju inte jobb direkt, men kunskap är å andra sidan aldrig tung att bära. Vi vet att 2/3 av de arbetslösa inte har gymnasiekompetens. Det behövs en satsning också på en generell nivå och på att skapa gymnasieplatser. Jag vill naturligtvis att det skall vara kvalitet i den utbildning som ges. Jag vill återigen säga något om monopolföretagen. Jag kommer från Jämtland, som bekant. Där har kooperativen utvecklats mest i Sverige. Det är väldigt intressant att studera dem. Då ser man att i glesbygden, men också i de tätorter där man har haft drivande krafter, har kooperativen blivit någon form av komplement till den offentliga verksamheten, som jag tycker är väldigt bra. Man kan inte, Gullan Lindblad, jämföra männens traditionella arbetsmarknad, t.ex. byggarbetsmarknaden, med offentlig sektor. Den är ju inte på en marknad. Vi köper och säljer inte sjukvård och omsorg på samma sätt som vi köper och säljer hus och lägenheter. Det finns en viss skillnad. Vi styr verksamheten politiskt mot de hälsopolitiska, utbildningspolitiska och omsorgspolitiska målen. Vi har däremot avreglerat mycket av bostadsmarknaden. Det finns inte några regler för hur långa garderobsstänger och annat som finns i hus skall vara i dag. Det tycker jag är bra. Men jag tror inte att man kan avreglera den offentliga verksamheten på samma vis, för då har vi inte så mycket kvar att göra som politiker. Jag tycker att det är viktigt att de politiska målen finns kvar. Det kostar, och då vill vi också veta hur pengarna används.

Herr talman! Anna Åkerhielm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de uppgifter om Samhall som under senare tid redovisats i medierna, samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att allmänhetens förtroende för Samhall inte skall undergrävas. Den centrala frågan för mig är om Samhall fullgör det uppdrag som givits av riksdag och regering, dvs. om Samhall ger meningsfullt och utvecklande arbete till arbetshandikappade där behoven finns. Svaret på den frågan är ett obetingat ja. Nästan 29 000 arbetshandikappade, fördelade på mer än 800 arbetsplatser över hela landet, arbetar inom Samhall. Samhall är endast en del, om än en viktig del, av det statliga stödet till arbetshandikappade. Innan en anställning vid Samhall kan erbjudas skall den arbetshandikappade erbjudas andra åtgärder, exempelvis anställning med lönebidrag hos annan arbetsgivare. När dessa andra möjligheter inte står till buds kan Samhall erbjuda arbetshandikappade sökande meningsfullt arbete och försörjning. För personer med grava funktionshinder kan ett arbete hos Samhall i sig innebära en hög grad av rehabilitering. Samhall har också ett uppdrag att hjälpa arbetshandikappade till anställning hos annan arbetsgivare. För att tydliggöra det kravet har regeringen i avtalet med Samhall krävt att minst 3 % av samtliga arbetshandikappade anställda varje år skall övergå till annan arbetsgivare. I avtalet krävs även att resultatet av övergångarna tydligt skall redovisas. I Samhalls årsredovisning för år 1995 redovisas att 1 301 övergångar genomförts under året, motsvarande 4,5 % av de arbetshandikappade anställda. En återgång till Samhall kan ske inom 12 månader efter övergången. Först vid slutet av innevarande år kan Samhall redovisa hur många av dem som under år 1994 redovisar Samhall att man precis klarade målet om tre procents övergångar netto, dvs. sedan återgångar avräknats. Anna Åkerhielms påstående om att Samhall inte redovisar antalet återgångar är således felaktigt. I fråga om kontrollen av den ekonomiska redovisningen gäller att Samhall AB omfattas av aktiebolagslagens bestämmelser om revision beträffande koncern och dotterbolag. I revisionsberättelsen till bolagsstämman, som ägde rum i måndags, fanns ingen kritik från revisorerna. Påståendet om att Samhall räknar fel och redovisar fel stöds således inte av revisionsberättelsen. Av årsredovisningen framgår att Samhall uppfyllt de åtaganden statsmakterna har ålagt bolaget som villkor för det bidrag om drygt 4,5 miljarder på årsbasis som Samhall erhållit. För sin egen överlevnads skull är Samhall beroende av att man sköter sina affärer och uppträder korrekt gentemot sina kunder och leverantörer. Att det ändå uppstår tvister ibland är naturligt med tanke på verksamhetens omfattning. Om jag skulle blanda mig i dessa tvister skulle det nog inte uppskattas av någon. Riksdag och regering har medvetet valt en modell för Samhall som innebär att företaget producerar och marknadsför varor och tjänster i full konkurrens med andra företag. Detta har ett värde i sig och kan inte minst positivt påverka uppfattningar om arbetshandikappades möjligheter att delta i arbetslivet. Samtidigt medför detta vissa risker för konkurrensbegränsande övertramp - i synnerhet i prissättningen. Denna risk är Samhall medveten om, och den hanteras i särskild ordning och i dialog med näringslivet. Eftersom Samhall är bolag och agerar på en kommersiell marknad lyder man även under konkurrenslagstiftningen och riskerar kritik från konkurrensmyndigheterna vid felaktig prissättning. Allmänhetens förtroende för Samhall kan bara bygga på Samhalls egen verksamhet och tydliga redovisning av densamma. Företaget har förändrats och utvecklats mycket sedan starten år 1980. Min bedömning är att inställningen till Samhall i dag är mycket mer positiv jämfört med vad som gällde i fråga om de s.k. skyddade verkstäderna inom arbetsvården, som fanns dessförinnan. Riksdag och regering har under senare år satt hårdare ekonomisk press på Samhall, och i vårpropositionen anmäls att effektivitetskravet skall skärpas ytterligare. Det statsfinansiella läget tvingar oss därtill. Naturligtvis finns det en gräns för hur stora besparingar modellen tål. Jag kommer självfallet att noga följa utvecklingen och se hur Samhall klarar sitt uppdrag att ge bra jobb till människor med arbetshandikapp och samtidigt ha en fortsatt god affärsmässig utveckling.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Interpellationen är ett koncentrat av den kritik och den uppmärksamhet som ägnats åt Samhall under den senare tiden. Jag vill också, för att undvika missförstånd, börja med att säga att jag i mångt och mycket ställer upp för och delar de tankar som ligger bakom Samhalls filosofi och bildandet av Samhall. Tanken är god, men det skall inte hindra mig från att trots detta se med kritiska ögon på verksamheten och vara uppmärksam och lyhörd för det som kommer fram i debatten. Samhall må vara ett bolag och omfattas av aktiebolagslagens bestämmelser - man gör naturligtvis sin redovisning utifrån det, som arbetsmarknadsministern påpekade. Men det avgörande för mig är att bolaget faktiskt är skattefinansierat, och därför har riksdag och regering ytterst ansvaret för att statens pengar används på det mest effektiva sättet och att varje krona maximeras i arbetet för att uppnå huvudmålet - att så många arbetshandikappade som möjligt får del av Samhalls resurser, rehabiliteras och kan gå vidare till ordinarie arbetsmarknad. Det som senast har satt fart på diskussionen om Samhall är den uppsats som tre studenter vid Stockholms universitet skrivit, Samhall en kritisk granskning av verksamheten, under handledning av Paula Liukkonen. Det är intressant i sig att en uppsats kan väcka så mycket uppmärksamhet. Det säger en del om att frågan om hur verksamheten utformas är viktig. Syftet var enligt studenterna att utvärdera om Samhall lyckades med att kombinera kraven i sin verksamhetsidé med kravet på lönsamhet, krav som kan komma att motverka varandra. Uppsatsen utmynnar i en hel del kritik men också i en del förslag till förbättringar. Kritiken handlar delvis om årsredovisningarnas läsbarhet. Det rör sig inte alltså om föregående års årsredovisning utan om de senaste nio årens årsredovisningar. Kan man utifrån dem avläsa hur effektivt man har använt pengarna annat än i teknisk mening, och vad är resultatet för den enskilde individen? Det menar studenterna att man inte kan. Årsredovisningarnas kvalitet varierar. För att lämna uppsatsen ett litet tag vill jag säga att min interpellation naturligtvis inte har ställts enbart utifrån massmediernas fokusering. Samhalls verksamhet har under många år stötts och blötts, här i kammaren av riksdagsledamöter, bland företagare och i diskussioner mellan AMS och Samhall om vem som är mest effektiv och om vem som är bäst på vad. Efter att ha försökt sätta mig in i verksamheten har jag för min del kommit fram till att antalet övergångar är för lågt, att Samhall har byggt fast sig i egna stora anläggningar och att Samhall har ägnat alltför litet intresse åt inbyggda arbetsplatser på redan etablerade företag. Jag vill utifrån detta fråga arbetsmarknadsministern om det inte hade varit en i längden effektivare och riktigare inriktning. Samhalls merkostnadsersättningar är betydande, och man kan fråga sig varför. Beror det på kostnader som är relaterade till den enskilda individen eller på att man har skaffat sig en alldeles för stor kostym?
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera den senaste tidens diskussion i massmedierna. Jag har själv inte sett programmet, men det har givit upphov till reaktion. Reaktionen är ett väldigt stöd för Samhall. Både från fackliga organisationer och från handikapporganisationer har jag fått motta brev där man mycket konstruktivt bemöter kritiken och tycker att den är ett led i en smutskastning av verksamheten som man inte ställer upp på. Det finns alltså olika syn på saken. För att besvara interpellantens frågor kan jag säga att statsmakterna har ställt upp fyra krav på Samhall. Man kan diskutera om de kraven är riktiga och rimliga, men man har fått dem, och jag skall också redovisa hur man har klarat dem. Det första kravet är att Samhall skall erbjuda en minsta sysselsättningsvolym om 31,9 miljoner arbetstimmar. Antalet registrerade arbetstimmar var enligt För det andra skall minst 3 % av de arbetshandikappade gå över till arbeten utanför Samhall, och det har jag redan kommenterat. Det skötte man också. För det tredje skall minst 40 % av rekryteringen ske ur de prioriterade grupperna, dvs. utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och personer med mer än ett funktionshinder. Där är målet uppfyllt. 44 % av rekryteringen 1995 skedde från de s.k. prioriterade grupperna. För det fjärde skall behovet av statligt stöd minska. Statens bidrag till Samhall har minskat kraftigt under senare år. Hittills har Samhall klarat att förbättra sitt ekonomiska resultat och minskningen av stödet. Detta framgår av årsredovisningen. Det är den som vi ändå har anledning att titta på. Har vi ställt upp krav? Hur har de uppfyllts? I de fall som jag har redovisat har Samhall uppfyllt kraven på ett positivt sätt. Det sägs också att man har byggt sig fast i egna anläggningar. Det är inte sant. Utvecklingen är den motsatta. Mellan 1994 och 1995 ökade antalet enheter med inbyggd verksamhet från ca 50 till ca 80. Mer än en av fyra anställda arbetar nu integrerat med övrigt näringsliv inom entreprenader, inbyggda verksamheter och butiker. Tillverkningsindustrin i egna stora verkstäder minskar faktiskt. I stället ökar produktionen av tjänster. Var tredje Samhallsanställd arbetar nu inom servicenäringen. Det innebär ett bredare utbud av arbetsuppgifter inom koncernen och större möjligheter för de anställda, och inte minst för kvinnorna, att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Samhall sköter i dag hemservice åt äldre. Samhall driver lunchrum och restauranger. Samhallsanställda håller liv i glesbygdsbutiker osv. Det finns alltså inte heller på denna punkt någon anledning att ta åt sig av den kritik som nu har framförts. Den är inte sann. Man har inte byggt fast sig i egna anläggningar.
Herr talman! Till att börja med skall jag säga att jag över huvud taget inte har uppehållit mig vid programmet Reportrarna. När jag har resonerat har jag utgått från studenternas uppsats och deras kritik av de nio senaste årens årsredovisningar. Att arbetsmarknadsministern är nöjd med de mål som har angivits i årsredovisningen för att de följer de krav som riksdagen och regeringen har ställt är okej för min del. Men jag kan vid detta lag ifrågasätta om det är de riktiga målen. Det gör jag utifrån bl.a. de höga medkostnadsersättningar som Samhall har. Utnyttjas pengarna mest effektivt på det viset? Arbetsmarknadsministern svarar mig på frågan om Samhall fullgör sitt uppdrag obetingat ja. Det försår jag. Det gör hon utifrån sifferexercisen i årsredovisningen. Jag hade inte varit lika kategorisk. Att öka personalomsättningen måste vara en av de bärande tankarna bakom varje insats som Samhall gör. Det ligger ju i verksamhetsidén. Det finns en uppenbar risk för att en åtgärd blir så skyddad att den innebär en inlåsning - att den blir en slutstation. Det har vi också sett i den redovisning som har framkommit i medierna. Många Samhallsanställda har kanske varit där både i 10, 15 och 20 år. Är det den tanke som man syftade till? Arbetsmarknadsministern nämner att Samhall endast är en del av det statliga stödet till arbetshandikappade. Det är helt riktigt. Från interpellationsdebatten tidigare i dag vet vi att lönebidrag är ytterligare ett alternativ. Ett annat alternativ är inbyggda arbetsplatser och entreprenader, som jag har nämnt. Det har man mycket riktigt också börjat satsa mer på inom Samhall. Ett tredje alternativ är att företagen själva blir bättre på att rehabilitera anställda. Alla dessa alternativ är viktiga och måste prövas och utvecklas. Problemet för oss är att vi inte har fått någon ordentligt utvärdering av samhällets insatser och därför inte heller har kunnat jämföra dem både ur ekonomiskt och social synvinkel. Vi vet t.ex. inte vad det skulle innebära om man tydligare såg Samhall som en i tiden begränsad rehabiliteringsinsats. I de jämförelser som vi också tagit del av mellan Samhall och AMS pekar allt på - och jag har siffrorna här - att AMS faktiskt är väl så lyckosam om mer kostnadseffektiv när det gäller att placera arbetshandikappade. Samhalls merkostnadsersättning ligger en bra bit över 100 %. Är det verkligen motiverat? Vad kostar egentligen alla sysselsättningsåtgärder för handikappade och vad ger de? Andra exempel är från vårpropositionen. I den vill regeringen dra ner på den yrkesinriktade rehabiliteringen. Vilken signal ger det om man vill hävda arbetslinjen? Likadant gäller den förlängda arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen utan fullständig kompensation. Vad innebär inte det för arbetshandikappades möjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden? Reglerna i socialförsäkringssystemet bör ses över. Frågorna är väldigt många, och alla samverkar eller eventuellt motverkar varandra. Den naturliga slutsatsen blir att det är hög tid att utvärdera alla dessa insatser och se vad som är bäst för den enskilda individen och mest effektivt ur samhällsekonomiskt perspektiv. Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativet till en sådan utvärdering och inte den lilla, snabba som gällde lönebidragen, så att vi får ett helhetsperspektiv på alla sysselsättningsåtgärder för handikappade?
Herr talman! Nu blir det delvis en debatt om en annan fråga. Jag uppfattade att kritiken gällde att Samhall inte hade levt upp till de mål som var fastställda. Den kritiken har jag bemött. Den är inte korrekt. Det må vara så att årsredovisningen under tidigare år, och också under de borgerliga åren, har givit vid handen att det inte är bra. Men för 1995 kan vi läsa ut av årsredovisningen att de mål som statsmakterna har ställt upp och som har beslutats om här i kammaren har man levt upp till. Vill man sedan ta initiativ till att förändra de målen är det en annan debatt. Då får man komma fram med förslag om att det skall ske på ett annat vis, och sedan får kammaren pröva detta. Det sägs här att många Samhallsanställda enligt programmet har varit i Samhall i 10,15,20 år, och frågan ställs om det var tanken med verksamheten. Det finns i varje fall ingenting i de mål som statsmakterna har ställt upp som säger att man inte får vara där i 10 eller 15 år. Det är inte förbjudet. Sedan kan man tycka att det vore önskvärt att också dessa personer som varit där så länge i högre utsträckning var rörliga. Men det finns många aspekter. Jag har själv sett när jag har jobbat direkt med företag för att få ut arbetshandikappade att det inte är så enkelt, inte ens med lönebidrag alla gånger. Det är något som man önskade skulle vara mer frekvent. Jag har tidigare här i dag i debatten om lönebidragen sagt att vi skall se över de offentliga medlen till arbetshandikappade, som ju är en stor grupp. Det rör inte bara lönebidrag, utan över huvud taget arbetshandikappade. Så skall man tolka det uttalandet.
Herr talman! Det var ett positivt besked att det inte bara gäller lönebidrag. Det betyder att Samhall i den form det nu har, och som har varit i gång sedan 1980, kommer att utvärderas ordentligt. Just det kan i så fall leda till att man kanske sätter nya mål. Det är inte ett självändamål från min sida. Men det är ett önskemål att man så effektivt som möjligt använder statens pengar till att hjälpa arbetshandikappade att rehabiliteras och så fort som möjligt komma ut på ordinarie arbetsmarknad. Jag vet mycket väl att arbetsmarknadssituationen som sådan i dag inte underlättar den processen. Men det måste alltid vara en strävan och ett mål för den verksamhet som arbetsmarknadspolitiken omfattar.
Herr talman! I det senare kan jag bara instämma. Det är självklart att vi skall använda skattepengar så effektivt som möjligt. Det är det ena. Det andra är att också min målsättning är att arbetshandikappade så fort som möjligt skall komma ut på arbetsmarknaden. Sedan får man se vilken arbetsmarknad det blir, om det blir inom Samhall med lönebidrag eller på den reguljära. Det kanske vi inte kan styra riktigt fullt ut politiskt, utan det är någonting som vi får kika på i framtiden.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att TV sändningar via fiberoptik och kabel skall kunna utvecklas så snabbt som möjligt. Bakgrunden till frågan anges vara att regeringen i propositionen (prop. Sändningstekniken för radio och television utvecklas nu mycket snabbt. Med digital kompression kommer utrymmet att kunna utnyttjas effektivare såväl i satelliter och kablar som i marksändningar. Digitaltekniken kommer också att göra det möjligt att använda det vanliga telefonnätet för att överföra rörliga bilder. Till det bidrar också en ökad användning av fiberoptik. Det finns nu antagna digitala sändningsstandarder för satellit och kabel. Standarden för marksändningar är klar i princip, även om det formella beslutet återstår. Ett EG-direktiv om standarder för bl.a. digitala Olika intressenter strävar nu efter att skaffa sig en gynnsam position inför det som skall komma. De företag som i dag har en stark ställning inom analog betal-TV försöker se till att de redan från början behärskar ingångarna till den nya tekniken - dvs. de digitala avkodarna. Det finns tydliga tecken på en integration bakåt i distributionskedjan, genom att distributörer och telekommunikationsföretag lierar sig med programföretag. Ett förslag om digital marksänd TV behandlas för närvarande i det brittiska parlamentet. Flera andra länder har framskridna planer på digitala marksändningar. I Sverige avgav en särskild utredare i februari betänkandet Från massmedia till multimedia. Att digitalisera svensk television. I betänkandet föreslogs att marksänd digital television skulle byggas ut. I en första etapp, som skulle vara klar senast år 1999, skulle kapaciteten motsvara 8 rikstäckande TV-programtjänster. I en andra etapp skulle nätet rymma ytterligare 16 programtjänster. På lång sikt, när nuvarande analoga TV-sändningar har lagts ner, skulle kapaciteten bli uppemot 50 programtjänster. Utredningen behandlade också distribution via kabel och telenät. Enligt utredningen skulle en tänkbar strategi för statsmakterna vara att stimulera utvecklingen av sådana distributionssystem och att tills vidare fortsätta med analoga marksändningar. I ett sådan scenario skulle ytterligare en eller två marksända TV-kanaler kunna sändas ut.

Motivet för de tre partiernas överenskommelse är att digitaltekniken skall vidga yttrandefriheten och mångfalden samt motverka privat och offentlig maktkoncentration. TV-tittarna får ett större utbud och ökad mångfald av kanaler. Hela landet kan nås av sändningarna. Nya svenska TV-kanaler kan introduceras och svenska och nordiska program få bättre förutsättningar. Det skapas möjlighet till ökad decentralisering genom flera lokala och regionala TV kanaler. Grundläggande kulturpolitiska krav kan ställas i fråga om att motverka våld, hindra TV-reklam till barn samt ge tillgänglighet för funktionshindrade, för att bara nämna några exempel. Innan ett beslut kan fattas måste vissa frågor klarläggas ytterligare. Regeringen har följaktligen givit Post och telestyrelsen i uppdrag att inleda frekvenskoordineringsarbetet för de nya sändningarna. Regeringen har också givit uppdrag till NUTEK som gäller avkodningsutrustning för digitala marksändningar, och en arbetsgrupp med representanter för olika berörda organ kommer inom kort att tillsättas. Frågan om den framtida TV-distributionen innehåller många osäkra moment. Jag vill understryka att inga beslut ännu har fattats. Regeringens arbete bedrivs emellertid med sikte på att en proposition skall kunna läggas fram för riksdagen under hösten 1996. Sveriges Television och de andra public serviceföretagen bör agera i enlighet med den strategi för tekniska förändringar som statsmakterna kan komma att fatta beslut om. Förslaget att regeringens medgivande skall inhämtas innan programföretagen fattar beslut om nya satellitsändningar skall alltså ses mot denna bakgrund. Utredningens förslag eller trepartiöverenskommelsen påverkar inte möjligheten att sända TV via fiberoptik eller kabel. Det finns ingenting som hindrar att sådana tjänster utvecklas på marknadsekonomiska grunder, även om det skulle komma till stånd digitala marksändningar.
Herr talman! Jag vill först be att få tacka kulturministern för svaret på min interpellation, som har sin grund i att regeringen, i en tid när man när det gäller informationsteknik talar om vikten av att bygga elektroniska motorvägar, i praktiken väljer någonting som skulle kunna kallas ett enkelriktat cykelspår. Det är konsekvensen av att man nu mycket bestämt vill ha ett stolpbundet marknät som jämfört med alla andra alternativ ger färre kanaler, högre kostnader för sändning, högre kostnader för mottagning, bygger på en teknik som ännu inte riktigt är utprovad och kommer att ta lång tid att bygga ut. Det blockerar tillkomsten av nya nationella TV-kanaler och innebär dessutom, när vi blickar in i det informationstekniska perspektivet, ingen interaktivitet över huvud taget. Ingen av de möjligheter som är förknippade med den informationstekniska utvecklingen tar man vara på. Jag skulle vilja fråga Marita Ulvskog redan här på vilket sätt det ger ökad mångfald och ökad valfrihet att välja den teknik som ger minst antal kanaler och minst antal möjligheter för att sända t.ex. information, kunskap, underhållning och samhällsprogram. På vilket sätt ger det mångfald? På vilket sätt ger det mindre maktkoncentration att låta staten bestämma, genom att ha ett fåtal tillgängliga kanaler, vilka som skall kunna sända? Dessa frågor tycker jag att vi bör reda ut. Jag skulle vilja peka på en annan sak som kulturministern sade, nämligen att de andra alternativen, dvs. digitala sändningar via kabel, fiberoptik och telefonledningar, skulle ligga 10-20 år framåt i tiden. Det är nästan så att man skulle vilja hälsa kulturministern välkommen tillbaka till framtiden. Det är som om vi levde på 70-talet. Då kunde man tala om att det låg Sanningen är att kabelnäten finns. Fiberoptiken är utbyggd i stora delar av vårt land fram till hushållen, och telefontrådar finns till de allra flesta hushåll. Det intressanta med den nya tekniken är att den går att omvandla till det digitala. I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa om denna utvekling och hur snabbt den går. Det vore mycket farligt om regeringen lade ned miljardbelopp på att bygga ett stolpbundet marknät, därför att då kommer ni att bli överkörda av verkligheten. Nu kommer vi till det som jag vill fråga om. Det innebär likväl att ni kommer att hindra en bra och god utveckling när det gäller att sätta Sverige i täten för den digitala utvecklingen. Därför skulle jag vilja fråga kulturministern varför man inte låter Sveriges Television finnas med i dessa sändningar - satelliter via kabel - så att det kan bli en snabb utbyggnad i Sverige genom att eferfrågan kommer fram desto snabbare. Då blir alla hushåll uppkopplade till den nya tekniken så snabbt som möjligt. Varför vill kulturministern inte se till att Sveriges Television kan hävda sig på en jämbördig bas gentemot alla de andra digitala satellitsändningar som nu kommer? Den politik ni nu för kommer bara att missgynna public servicetelevisionen i Sverige. Satellitsändningarna kommer, och då blir det andra satellitsändningar som gäller.

Herr talman! Det projekt som föreslogs av enmansutredaren Lars Jeding har mötts av en omfattande och högröstad kritik. Det är inte särskilt förvånande, eftersom de flesta som har givit luft åt sitt missnöje har konkurrerande intressen och ser projektet som ett hot mot de egna planerna. I några fall kan man t.o.m. ana en bitterhet över att makten över informationsvägarna kanske inte slutgiltigt har flyttat utom räckhåll för demokratiskt inflytande. Gunnar Hökmark tycker så illa om tanken på digitala marksändningar att han inte riktigt kan få fram vad han ogillar mest. Är det att de digitala marksändningarna kommer för sent, eftersom digitala satellitsändningar kommer att vara påbörjade innan de digitala marksändningarna är utbyggda? Eller är det så att de kommer för tidigt och därmed slår undan benen för fiberoptik och kabel? Det man kan vara riktigt säker på är att Hökmark inte gillar cykelspår och att han har en aversion mot stolpar. Han ser inte skogen för bara stolparna. Hökmark är inte den första som tror att man kan använda TV-distributionen som draghjälp för andra elektroniska tjänster som det i dag inte finns någon efterfrågan på. Så resonerade man t.ex. i Storbritannien på 80-talet när man skulle bygga ut kabelnäten, med resultat att man i dag har färre kabelanslutna hushåll än Sverige, trots att befolkningen är sex gånger så stor. Hökmark menar att televisionen skall finansiera uppbyggnaden av interaktiva bredbandiga teleförbindelser till de svenska hushållen, och att den planen hotas om man tillåter konkurrerande distributionssystem. Om Gunnar Hökmark tänker efter ett slag tror jag att han inser att planhushållning av det slag som han förordar inte hör hemma i en öppen ekonomi. Vad gäller Sveriges Televisions satellitplaner anser jag att det är mycket väsentligt att Sveriges Television agerar i enlighet med den strategi för tekniska förändringar som statsmakterna kan komma att fatta beslut om. Frågan om på vilket sätt Sveriges Televisions program skall sändas ut i satellit bör därför prövas av regeringen. Jag tror inte att en sådan prövning i praktiken kommer att medföra någon allvarlig fördröjning av möjligheten att ta emot Sveriges Televisions sändningar, eftersom digitala satellitsändningar ännu knappast har kommit i gång och digitala avkodare ännu inte har börjat marknadsföras till allmänheten. Det finns ytterligare något att tillägga när det gäller tidsaspekterna för Telia, dvs. att det handlade om 10-20 år. Jag vet inte om det är en riktig siffra. Jag vill skaffa mer kunskap om detta. Telia kommer att finnas med i den expertgrupp som vi nu är på väg att forma i Kulturdepartementet. Det är den uppgift som finns i betänkandet. Som jag sade i mitt interpellationssvar ville vi komplettera betänkandet med ytterligare fakta och kunskap.
Herr talman! Jag noterar att kulturministern inte svarade på mina frågor om hur det stolpbundna marknätet skulle ge större mångfald än den mängd möjligheter som alla de andra alternativen för digitala sändningar ger. Det blev ingen kommentar alls till detta. Jag tycker att det är slående. Syftet med att försöka få över sändningar till det stolpbundna nätet är nämligen att få kontroll över vem som skall sända och vad som skall sändas. Att sätta upp stolpar runt om i landet är en planekonomisk satsning. Det kanske var det som kulturministern försökte få fram när hon gjorde sig rolig över om det var för tidigt eller för sent. Ni fördröjer medvetet Sveriges Televisions möjligheter att sända digitalt via satellit för att, när det markbundna nätet kommer om några år, kunna föra Sveriges Televisions sändningar dit. Ni har en dålig uppfattning om vad som händer ute i verkligheten. När kulturministern i dag svarar att det kommer att ta 10-20 år innan sändningar via kabel och fiberoptik kommer är det ett uttryck för att man inte riktigt följer med i den verklighet som finns omkring oss. Svaret är i själva verket att allt detta sker just nu. Skyll inte alltför mycket på den särskilda utredaren. Det är ju faktiskt så att det är ni tillsammans med Centern och Folkpartiet som har uttalat den bestämda politiska viljan att medvetet försöka fördröja Sveriges Televisions digitala satellitsändningar för att på det viset ge det digitala stolpnätet en chans gentemot de andra alternativen. Konsekvensen är att ni kommer att bli lika överkörda av verkligheten som kulturministern blev när hon i dag sade att det kommer att ta 10 20 år. Verkligheten är, som Svenska Dagbladet rapporterar, att det är på gång nu. Stolparna kommer att stå runt om i Sverige. Det må vara sin sak. Det kommer att vara dyrt. Men det allvarliga är att det kommer att leda till att public service-televisionen därmed tappar en stor del av sin publik och hamnar i bakvatten. Detta påminner rätt mycket om en tidigare debatt, nämligen NORDSAT-debatten. Det var många, inte minst från socialdemokratisk sida, som ville hindra utvecklingen och därmed förhindrade att vi i Sverige fick tillgång till sändningar från de andra nordiska länderna. Det fanns t.o.m. de som ville förbjuda paraboler i strävan att få kontroll över vilka sändningar som skulle få finnas. Konsekvensen blev att de nordiska kanalerna hamnade i bakvatten och de internationella kanalerna kom. Jag välkomnar den mångfalden, men jag beklagar att vi inte fick det nordiska utbyte som vi då hade kunnat få, om man inte hade försökt kontrollera tekniken. Jag vill än en gång ställa frågan: Varför vill ni medvetet driva fram ett projekt som inte kan stå på egna ben - däri ligger mycket planekonomi - utan som förutsätter att ni hejdar och hindrar Sveriges Television att sända digitalt via satellit? Vad menar kulturministern själv att det får för konsekvenser för Sveriges Televisions ställning hos publiken? Sanningen är ju att hundratalet digitala kanaler kommer att nå den svenska publiken under det kommande året. Det kommer att vara en enorm mångfald. Mycket kommer att vara dåligt - för att förebygga att kulturministern säger det - men mycket kommer också att vara bra. Vad får det för effekter på Sveriges möjligheter att slå vakt om det svenska kulturklimatet, den svenska kulturtätheten att ni medvetet förhindrar public service-televisionen?
Herr talman! Jag tycker att Gunnar Hökmark resonerar som en gammal monopolist som vill hålla undan konkurrerande teknologi därför att han vill främja en viss annan teknisk lösning som han med säkerhet vet kommer att vara den långsiktigt dominerande. I motsats till alla andra är han redan tvärsäker på detta. Jag avhåller mig från en sådan tvärsäkerhet när det gäller den här typen av projekt. Verkligheten ser annorlunda ut. Gunnar Hökmark refererar till Svenska Dagbladet. Jag har också läst den artikeln i dag. Där rapporteras att Telia har fattat beslut om stora investeringar för att öka kapaciteten i telefonnätet. Den största svenska teleoperatören verkar inte låta sig nedslås av att det finns konkurrerande teknik. Som jag sade tidigare kommer vi i det arbete som nu pågår i regeringskansliet att titta på om det finns andra distributionsformer som är ett bra alternativ till marksänd digital TV. Vi kör inte fast i ett enda spår, vare sig cykelspår eller några andra spår. Vi vill skaffa oss så bred kunskap som möjligt. Så till frågan om mångfald. Jag tror att det egentligen handlar om att det finns en avgrundsdjup klyfta mellan Gunnar Hökmarks och min syn på mångfald. Jag tolkar det som att det för Gunnar Hökmark är marknaden som alltid är den enda garantin för mångfald. Det står i strid med att han nu agerar som monopolist. Det är mycket dubbelt. Jag menar däremot att ett demokratiskt inflytande är viktigt för mångfalden. Jag tror inte att vi kan komma överens på den punkten i den här debatten. När marknaden får agera fritt ser vi den vertikala integrationen som innebär att vi inte får mångfald när det handlar om digitala satellitsändningar. Det blir en inlåsning. Det blir mycket kostsamt för de konsumenter som vill köpa sig till mångfalden. När det gäller public service-företagens framtid vill jag säga att jag är en mycket het förespråkare för ett starkt och brett public service-företag. Som kulturminister och mediaminister kommer jag att försöka agera i enlighet med det.
Herr talman! Jag tror att kulturministern tyvärr har missuppfattat det mesta kring den här frågan. Det handlar inte om att jag skulle vara monopolist; det kan möjligen vara roligt att säga. Det handlar om att regeringen vill använda politiken för att lyfta fram en typ av distribution, nämligen stolpnätet, och ge den fördelar som missgynnar eller fördröjer andra. Det kommer ni att lura er på. Ni kommer att bita er i tungan. Det kommer att kosta skattebetalarna mycket pengar och det kommer att kosta Sveriges Television mycket tid. Den andra frågan är än mer avslöjande. Det är inte mycket att säga om. Vi har en ny kulturminister och man skall inte vara alltför kritisk. Det är inte så att jag är tvärsäker på vad som är den långsiktigt dominerande tekniken. I den utredning som Marita Ulvskog hänvisar till anges det mycket tydligt att det är fiberoptiken och uppkablingen till hushållen som långsiktigt kommer att vara det intressanta. Man anger att ett markbundet nät möjligen kommer att ha sin poäng under en tioårsperiod. Det är under den perioden som politikerna kommer att kunna ha makten över vilka program som publiken får se. Det är ett sista försök att hålla kontroll över utvecklingen. Låt de olika alternativen utvecklas vid sidan av varandra. Försök inte hindra Sveriges Television från att sända digitalt via satellit. Det kommer bara att missgynna Sveriges Television. Det kommer dessutom att leda till att något annat. När ni sätter upp alla stolpar kommer ni nämligen att fördröja utvecklingen av Sverige till ett modernt informationstekniskt samhälle och förhindra att Sveriges Television får en stark ställning. Det gör man inte genom att ha kontroller och så få kanaler som möjligt, utan genom att se till att Sveriges Television får en möjlighet att genom koncentration vara ett forum för kvalitet och program som folk vill se. Inte genom att gå tillbaka till den gamla kontrollmetoden.
Herr talman! Jag är förbluffad över att Gunnar Hökmark använder de propagandistiska knepen att tala om stolpar och cykelspår för att frammana bilden av en ålderdomlig syn i mediefrågorna. Gunnar Hökmark har sysslat med mediefrågor länge. Det har jag också Under de senaste 25 åren har jag på ett eller annat sätt engagerat mig i mediefrågor. Det är väl det som har gjort att jag har en viss ödmjukhet inför dem. Jag återupprepar det jag sade i mitt svar, som Gunnar Hökmark också har fått skriftligt: Frågan om den framtida TV-distributionen innehåller många osäkra moment. Jag vill understryka att inga beslut ännu har fattats. Regeringens arbete bedrivs emellertid med sikte på att en proposition skall kunna läggas fram för riksdagen under hösten 1996. Jag tycker att det är den inställning man skall ha. Jag hänvisar till det betänkande som finns, men vill självfallet samtidigt pröva om de fakta som finns där är korrekta. Vi kommer att tala med alla intressenter på det här området. Samtidigt måste jag konstatera att både Centern och Folkpartiet i den beredningsgrupp som föregick beslutet om satsningen varit ense med regeringspartiet, medan däremot Gunnar Hökmark valt att mäla sig ur gemenskapen. Jag tycker att det är något som faller mer på Hökmark än på de andra, som vill pröva om detta är en framkomlig väg.

Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig om regeringen kommer att medverka till avregleringar och minskade pålagor för företagare. Jag vill svara på frågan, men låt mig börja med en kort historik, eftersom det verkar som om Karin Falkmer och jag inte riktigt har samma minnesbild av de senaste årens politiska händelser. 1994 inriktades alla krafter på att leda nationen ut ur det statsfinansiella moras som åstadkommits under den borgerliga regeringsperioden. Det stod uppenbart för oss i den nytillträdda regeringen att det inte skulle gå att föra en framgångsrik tillväxtpolitik baserad på de höga räntenivåer och den ekonomiska instabilitet som rådde hösten 1994. Att regeringen nu, när vi skriver 1996, kan tillgodoräkna sig såväl kapitalmarknadens som den allmänna opinionens uppskattning beror på att den ekonomiska politik den socialdemokratiska regeringen bedrivit varit mycket framgångsrik. Räntan har gått ned och trenden är fortsatt nedåtgående, inflationen har stabiliserats på en låg nivå och vi är på god väg att uppnå balans i statens budget. Redan 1998 - långt tidigare än de flesta trodde var möjligt - kommer statsbudgetens inkomster och utgifter att balansera varandra. Den förda politiken kommer företagen till del genom en stärkt konkurrenskraft och stabilt goda förutsättningar för investeringar och utveckling. Efter en lång tid av motigheter och försiktighet bland företagare finns det nu fog för framtidsoptimism och nysatsningar. Med den framgångsrika ekonomiska politiken som grund skall regeringen gå vidare med bl.a. en stabil energipolitik och en konstruktiv näringspolitik. Den integration som sker i regeringen mellan näringsoch handelspolitiken kommer också att ge oss en bredare bas för tillväxtpolitiken. Målet är att arbetslösheten skall halveras till år 2000. Företagandets villkor påverkas positivt av att Sverige präglas av en öppen ekonomi med ett litet statligt ägande och en stark marknad. Den svenska ekonomin är heller inte särskilt hårt reglerad. Svenska företag möter inte större byråkrati än andra företag inom EU. Tvärtom är villkoren för företagande i Sverige i grunden bra, och den större marknad som öppnade sig vid EU-inträdet ger svenska företag nya möjligheter utifrån denna goda position. Saneringen av budgeten medför förvisso på kort sikt en börda för många grupper i samhället. Även företagen får bära sin del, bl.a. genom att många företag fr.o.m. 1996 har fått betala in momsen tätare och tidigare än förut. Flertalet små och medelstora företag har dock redan undantagits från systemet med tidigare betalning av moms. Regeringen har nyligen föreslagit ytterligare lättnader, vilket medför att ca 98 % av företagen kommer att betala moms enligt den ordning som gällde t.o.m. år 1995. De mindre företagen har under senare år skapat ett stort antal nya arbetstillfällen, vilket visar att Sverige redan nu har bra villkor för företagsamhet. Regeringen avser att fortsätta förbättra företagandets villkor bl.a. genom hjälp med kompetensutveckling och riskkapital. Staten vidtar redan nu en rad riktade åtgärder för att kompensera för brister i marknadens sätt att fungera. Det gäller bl.a. finansiering och rådgivning genom Till detta kommer frågor om internationalisering och avreglering, eller kanske snarare omreglering, samt regelförenkling som Karin Falkmer direkt tar upp i sin interpellation. En hög och stabil ekonomisk tillväxt förutsätter ett ordentligt omvandlingstryck i ekonomin. Det är därför en mycket viktig uppgift för regeringens näringspolitik att med olika åtgärder upprätthålla en väl fungerande marknad. Sådana åtgärder är exempelvis konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling. Men det är också viktigt att svenska företag kan konkurrera på marknader inom EU på samma villkor som de inhemska företagen. Det är av särskild betydelse med tanke på den begränsade hemmamarknad som svenska företag har jämfört med många andra länders företag. Det är givetvis svårare för regeringen att motverka marknadshinder på utländska marknader är sådana här hemma. Men att ytterligare öppna upp EU gemenskapens marknad för svenska företag är en högt prioriterad uppgift. Den drivs parallellt med arbetet på departementet med att systematiskt och löpande gå igenom de inhemska regler som berör företagen. Detta program inleddes förra året, och syftet är att belysa enskilda regelsystems effekter på marknaden och motverka onödiga kostnader. Programmet är särskilt inriktat på att motverka att de mindre företagen missgynnas i förhållande till de större och mer resursstarka företagen. Arbetet sker i nära samarbete med näringslivets organisationer och företrädare för de centrala arbetsgivar och arbetstagarorganisationerna. Konkret hämtas information in om effekterna på marknaden av enskilda regelsystem. Regeringen fortsätter också arbetet med att se över företagens uppgiftslämnande i syfte att åstadkomma förenklingar. Där Sverige och några andra länder gått före med regelreformering och omreglering bör andra följa efter. Annars kan konkurrensen snedvridas till nackdel för våra företag, särskilt de mindre. Sverige senast i februari i år vid inre marknadsrådets möte framhållit att mer kraft måste läggas ned på att förenkla gemenskapens regler och göra dem mer tillgängliga. Vi har också agerat för att EU skall genomföra effektivare konsekvensanalyser och utvärderingar av sina regler samt att ett brett samråd skall ske inom kommissionens förberedelsearbete. Vad jag har sagt visar att regeringen lägger ned ett fortlöpande, systematiskt och engagerat arbete för regelreformeringen. Vi ser det som en mycket viktig uppgift att understödja ett sunt och tillväxtfrämjande konkurrenstryck med likartade förutsättningar för alla företag. Ett viktigt inslag är en praktiskt inriktad och konstruktiv dialog med näringslivet. Arbetet kommer att fortsätta konsekvent och målmedvetet. Möjligheterna att underlätta för företagandet och då särskilt för de mindre företagen skall tas tillvara. Med fortsatt allt sundare statsfinanser och en aktiv socialdemokratisk konkurrenspolitik för att ytterligare öppna marknader här hemma och utomlands förbättras företagandets villkor. Det är nödvändigt om vi skall åstadkomma ökad tillväxt och minskad arbetslöshet, och här måste en stor vikt fästas vid villkor som styr de mindre företagens verksamhet. Det är, fru

Herr talman! Jag börjar med att tacka Anders Sundström för svaret. Samtidigt kan jag konstatera att det var tämligen förutsägbart. Jag tror faktiskt inte att vare sig svenska folket eller Anders Sundström själv tror på den det-var-ert-fel-myt som reflexmässigt sprids från regeringen. Vi har i dag ett allt annat överskuggande problem i Sverige, och det är bristen på arbete. Det arbetslöshetens stålbad som så många i vårt land i dag befinner sig i är en direkt följd av en felaktigt förd politik under 70 och 80-talen. Kjell-Olof Feldt insåg varthän det barkade. Han kom med varningar och fick lämna sin ministerpost. Carl Bildt varnade år ut och år in och blev kallad för svartmålare. Den borgerliga regeringen fick överta en ekonomi i fritt fall. 1991 ökade konkurserna, varslen och arbetslösheten, och bankkrisen briserade mitt framför fötterna på Bo Lundgren. 1994 minskade konkurserna, varslen och arbetslösheten tack vare skattesänkningar för särskilt de mindre företagen och en företagarvänlig politik. Antalet arbetslösa i dag är ett mått på den nuvarande regeringens misslyckande. Jag kallar inte ett ökat antal konkurser och varsel, minskat nyföretagande och fortsatt höga ränteskillnader gentemot Tyskland för en framgångsrik ekonomisk politik. Under ett och ett halvt år har vi haft en regering som med stor frenesi ägnat sig åt att försämra företagsklimatet, särskilt för de mindre företagen, samtidigt som man ordar väl om dem. Det är inte konstigt att inte ens regeringen själv tror på målet att halvera arbetslösheten, när det som hittills åstadkommits har lett till ökade varsel. Anders Sundström säger att företagarnas villkor i Sverige präglas av att vi har en öppen ekonomi, ett litet statligt ägande, inte någon hårt reglerad ekonomi och inte någon stor byråkrati. Jag tolkar det som att Anders Sundström menar att slutenhet, statligt ägande och regleringar är negativt. Då måste jag fråga varför ministern inte gör något för att minska regleringen av det statliga ägandet och för att öka öppenheten, t.ex. genom att låta privata företag konkurrera på områden som i dag är reserverade för den offentliga sektorn. Varför har regeringen stoppat privatiseringar, konkurrensutsättningar och avregleringsdelegationen? En budgetsanering som bygger på höjda skatter på produktion och arbete är inte någon hållbar sanering, eftersom den slår mot det som skapar välstånd och arbeten. Momshistorien visar bara hur litet regeringen förstår om företagarens verklighet. Ni borde ha lyssnat på oss moderater och alla andra, så hade denna bedrövliga plåga för småföretagare kunnat undvikas från början. När det gäller regelförenkling och avregleringar har regeringen saknat konkreta förslag. Hittills har regeringen återreglerat och krånglat till tillvaron för dem som driver företag. På EU-nivå talar svenska ministrar om regelförenkling och konsekvensanalyser. På hemmaplan gör man tvärtom - eller gjordes det någon konsekvensanalys av momsförändringen, Anders Sundström? Om nu regeringen i EU-sammanhang lyfter fram de mindre företagens betydelse för att bygga välfärden och klara jobben måste jag fråga varför regeringen på hemmaplan visar en sådan oförståelse för företagarens villkor och en sådan ovilja mot att inse hur skadlig den bedrivna politiken är för näringsklimatet.
Herr talman! Jag försökte i mitt svar att svara på de frågor som Karin Falkmer tog upp i interpellationen. Jag tror inte att jag och Karin Falkmer kommer att bli överens om hur verkligheten ser ut och vem som är skyldig. Jag tror inte att vi kommer att lyckas med det här i dag. Men vi kan väl bli överens om en sak i alla fall, oavsett vem som var ansvarig, nämligen att hösten 1994 tillträdde en socialdemokratisk regering vid en tid då vi hade västvärldens högsta budgetunderskott, de högsta realräntorna och ett jättestort räntegap till utlandet. Så såg läget ut. Sedan kan vi kivas om vem som var ansvarig för det. Ett och ett halvt år senare kan vi konstatera vad den här regeringen har gjort åt det problemet. Vi har de facto åstadkommit saker som jag tror att också Karin Falkmer är rätt imponerad av. Vi har gett oss på tre viktiga saker som är viktiga för att klara tillväxten. Vi har för det första rensat upp i statsfinanserna så att företagare och hushåll kan börja tro på att statsfinanserna fungerar och därmed skapa stabilitet i samhället. Stabilitet är oerhört viktigt för att klara tillväxten. Regeringen har för det andra lyckats med att pressa ned inflationen och därmed få ned räntorna. Räntegapet till utlandet har halverats under den period på ett och ett halvt år som har gått sedan vi tillträdde. Jag tror att Karin Falkmer också känner att det har väldigt stor betydelse för företagande och tillväxt. Vi har för det tredje inom statsbudgeten genom skattehöjningar och besparingar - hälften höjda skatter och hälften höjda besparingar finansierat en gigantisk satsning på utbildning och kompetens på sammanlagt 10 miljarder kronor. Jag förstår att det är svårt för Karin Falkmer att säga det, men jag tror faktiskt att Karin Falkmer innerst inne är rätt imponerad av att det går att utifrån ett sådant omöjligt läge åstadkomma en sådan stor förändring på så kort tid som ett och ett halvt år. Rätt imponerad tror jag faktiskt att hon är, men det är svårt att säga. Nästa fråga var om socialdemokratin är intresserad av omvandling, ett hårt omvandlingstryck i samhället, för att åstadkomma tillväxt och sysselsättning. Jag tycker att man kan svara ett obetingat ja på den frågan. Man kan gå ganska långt tillbaka i tiden för att också finna detta intresse. När Sverige på 50 och 60-talen formulerade den solidariska lönepolitiken handlade det om både fördelningspolitik och tillväxt, och om att se till att vi i samhället hade ett omvandlingstryck som var så hårt att vi hela tiden drev fram bättre företag och mer avancerade produkter med allt högre förädlingsvärde. Att Sverige har haft ett litet statligt ägande i alla tider sammanhänger inte med borgerliga regeringar. 94, var det faktiskt fler företag som förstatligades än som privatiserades. Under socialdemokratiska epoker har det alltid varit tvärtom. Ibland skiljer sig alltså praktiken från retoriken. Socialdemokratin tog den fajten för väldigt länge sedan därför att vi är konsumentintressets parti, och omvandlingstrycket är oerhört centralt för oss. Jag tror att Karin Falkmer egentligen är rätt imponerad över vad som har åstadkommits under ett och ett halvt års tid.
Herr talman! Det förvånar mig att Anders Sundström i en debatt om det värsta problem vi någonsin har haft, bristen på arbete och hög arbetslöshet, är så nöjd med situationen. Menar Anders Sundström verkligen - är det budskapet till alla människor i Sverige som i dag saknar arbete - att ni har lyckats? Måttet på hur ni har lyckats är ju hur det går med tillkomsten med nya arbeten. Er inställning till företagare, särskilt till egenföretagare, spelar en väsentlig roll. Jag har ett litet urklipp från Aftonbladet som jag skall läsa upp för näringsministern, som visar att t.o.m. rörelsens egen tidning har vaknat och förstått det som uppenbarligen Anders Sundström har svårt att inse. Det står: Traditionellt har socialdemokratin aldrig haft svårt att acceptera gynnsamma villkor för företagandet, men väl för företagarna. För de små företagen är företagets och ägandets villkor dock ofta gemensamt. Med den enas framgång följer den andras. Har socialdemokratin lärt den läxan nu? Min fråga till Anders Sundström är: När kommer Anders Sundström att lära den läxan? Vi behöver i vårt land fler företagare som vill och vågar starta och driva företag och anställa medarbetare. Villkoren för företagande och nivån på arbetslösheten är kommunicerande kärl. Och hur kan Anders Sundström ta ordet omvandlingstryck i sin mun, när ni inte har gjort annat än återställt sedan ni kom till makten? Den politik som ni för nu är samma gamla politik som skapade krisen. Det är en högskattepolitik. Höga skatter motverkar tillkomsten av nya företag och nya arbeten. Även nya pålagor som förändringen av momsen eller av sjukförsäkringen skapar tveksamhet hos den som går och funderar över om han eller hon skall starta ett företag. Återställarna inom arbetsrätten gör att företagarna blir tveksamma. Även om de skulle kunna och vill anställa tvekar de, beroende på att det är så fruktansvärt krångligt. Det är krångligt för den lille företagaren, egenföretagaren. Socialdemokraterna lade ned Avregleringsdelegationen och har inte redovisat något konkret fortsatt arbete. De små företagen har krävt att arbetsrätten skall anpassas till dem - ingenting är gjort. Och skatterna på företagandet rekordhöjs. Sådan politik motverkar tillkomsten av arbete. Jag tycker att det är tråkigt att Anders Sundström inte verkar inse sambandet mellan den lille företagarens verklighet, hans eller hennes vardag, och möjligheterna att få till stånd nya arbeten. Jag skulle hoppas att vi med Anders Sundström skulle ha fått en näringsminister som skulle se som sin första uppgift att bevaka företagarnas, särskilt de mindre företagarnas intressen - inte för att vara snäll emot den här gruppen utan därför att det är den enda möjligheten för alla dem i vårt land som i dag saknar arbete att kunna få ett rejält jobb. Det finns mycket att rätta till. Börja!
Herr talman! Jag håller med om att det finns mycket att rätta till. En av anledningarna till att jag reser 200 mil varje vecka är att jag tycker att det finns mycket att göra och att rätta till. Jag vill gärna passa på att säga till Karin Falkmer att jag har den inställningen att det är ett mycket starkt samband mellan företagandet och företagaren. Jag har ägnat 15 år av mitt liv åt att i en hårt utsatt bygd med mycket hög arbetslöshet jobba tillsammans med de små företagen. Jag har väldigt liten erfarenhet av att jobba tillsammans med de stora. Jag tror alltså att jag mycket tydligt känner det här sambandet. Men de små företagarna har också sett värdet av att det finns en offentlig sektor som fungerar. Det är intressant att få höra vari lösningarna ligger. Det är riktigt, som Karin Falkmer säger, att vi trots de stora insatser som vi har gjort under dessa ett och ett halvt år har kvar en mycket hög arbetslöshet. Trots sysselsättningsökning och trots fler företag har vi fortfarande bekymmer. Frågan är då: Är lösningen på dessa bekymmer att gå tillbaka till en politik där vi inte har ordning på statsfinanserna? Kan vi sänka skatter och tro att det finns någon sorts dynamisk effekt som gör att det bara ramlar in pengar för att klara den offentliga sektorn? Har inte Karin Falkmer blivit litet skrämd av den teorin? Det fungerade faktiskt inte när ni provade den modellen. Detta begriper den lille företagaren, för denne är van att titta i sin egen plånbok och vet att inkomster och utgifter måste gå ihop. Den lille företagaren har alltså inte alls svårt att inse att staten måste ha ordning på finanserna. Det fungerar faktiskt inte att sänka skatter utan att samtidigt också göra sig av med utgifter. Det var det som ni så totalt misslyckades med under er period och som ledde till världens högsta räntor, världens största budgetunderskott och Sveriges genom tiderna högsta konkursfrekvens. De allra flesta små företag lever nämligen av hushållen ute på marknaden, och hushållen är beroende av en fungerande välfärdsstat. Det sambandet har Karin Falkmer inte sett, men det har de allra flesta små företag har mycket tydligt gjort. Så kort över till några frågor. Då det först gäller företagandet i Sverige är problemet inte att vi har väldigt få företag. Vi har faktiskt fler företagare än de allra flesta nordeuropeiska länder - fler än i länder som Tyskland och Beneluxländerna. Det är i Nordeuropa egentligen bara Storbritannien som kommer upp på samma nivå som Sverige. Och att Sverige har fått så många små företag beror på att vi har lyckats med levnadsstandard och hushållsstandard. Vårt problem är att dessa små företag borde växa och bli större. Jag ser som en viktig uppgift för mig som näringsminister att se till att de små företagen får samma konkurrensvillkor som de stora. Det är genomgående så att det lilla företaget har större svårigheter med priset på pengar, med tillgång till kompetens och kunnande, med möjlighet att komma ut på nya marknader och på nästan varje område med att konkurrera med det stora företaget. Detta är alltså något som jag ser som en uppgift. Jag vill definitivt säga till Karin Falkmer att jag är himla nöjd med det som vi har åstadkommit under ett och ett halvt år. Men det innebär inte att jag tycker att världen ser bra ut, utan väldigt mycket är ogjort. En sådan viktig sak är att se till att det lilla företaget får samma konkurrensfördel som det stora.
Herr talman! Näringsministern undervärderar dem som åhör denna debatt när han påstår att anledningen till att läget ser ut som det gör är en kort period under borgerlig regering. Moraset övertog vi från er. Lösningen på uppgiften att få fram nya företagare och nya jobb, Anders Sundström, ligger faktiskt i attityderna till företagaren och den politik som man därmed skapar. Skall vi klara jobben måste det skapas en tillförsikt inför framtiden hos dem som överväger att bedriva företagsamhet. Det skall finnas tillförlitliga och konkurrenskraftiga spelregler och ges tydliga budskap om att det är viktigt och hedervärt att starta och driva företag liksom även - vilket är oerhört viktigt - att det är hedervärt att tjäna pengar. Det är grundvillkor för att nya företag och nya arbeten skall komma till. Jag har alltsedan jag har blivit politiskt aktiv förundrats över hur illa den socialdemokratiska retoriken stämmer med det som man utför i praktiken. Att resa 200 mil och prata hjälper inte när man för en politik som försämrar villkoren för den mindre företagaren. Jag håller med Anders Sundström om att grundproblemet är att vi har många små företagare som kämpar, men vi har också regler och hinder som står i vägen för dem som skulle kunna och vill växa. Ett grundfel är den orättvisa beskattningen av egenföretagaren i förhållande till exempelvis bolagen. Alltihop beror på den inställning av missunnsamhet som den socialdemokratiska regeringen har haft till företagaren. Det gäller särskilt det som hände under 70-talet. Retorisk skönsång skapar inga företag. Det måste föras en politik som ger bästa möjliga villkor för företagaren.
Herr talman! Det hjälper inte att Karin Falkmer höjer rösten. Jag sade faktiskt inte att allt elände skapades under de tre åren med en borgerlig regering, utan det som jag sade var att vi inte kommer sams vad gäller anledningen till problemen. Men vi kan ändå vara överens om hur det såg ut hösten 1994. Vi hade ett stort budgetunderskott, världens största; höga realräntor, i stort sett världens högsta, och ett stort gap mellan svenska och internationella räntor. Det var vad jag sade, Karin Falkmer, ingenting annat. Vidare säger Karin Falkmer att man inte kan prata bort saker. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Låt oss friska upp minnet litet grand. Under er tid i regeringen gick räntorna upp - under vår tid har de gått ned. Man kan inte prata bort en sådan sak. Under er tid i regeringsställning minskade sysselsättningen - under vår tid har den ökat. Tror ni att man kan prata upp sysselsättningen? Under er tid i regeringsställning steg budgetunderskottet - under vår tid har budgetunderskottet sjunkit. Tror ni att man kan resa och prata bort budgetunderskott? Det var det som ni försökte med. Under er tid hade vi negativ tillväxt i ekonomin. Under vår tid har vi haft positiv tillväxt i ekonomin. Tror Karin Falkmer att man kan prata upp tillväxten? Så där ser det ut på punkt efter punkt, på område efter område, siffra efter siffra, kurva efter kurva, fakta efter fakta. Man kan inte prata bort och resa bort budgetunderskott, Karin Falkmer. Man måste arbeta bort det. Det är vad vi har hållit på med under ett och ett halvt år, och det har företagen glädje av.

Herr talman! Mikael Odenberg har i en interpellation ställt frågor till mig med anknytning till de överläggningar om energipolitiken till vilka statsministern i regeringsförklaringen inbjöd samtliga riksdagspartier. En tryggad energiförsörjning är en förutsättning för en utvecklad industrination. En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energiförsörjningen och energianvändningen är dessutom frågor som i hög grad engagerar det svenska folket. De energipolitiska huvudfrågorna rymmer målkonflikter - åtminstone om man är ute efter att lösa dem på kort sikt. Det som frågorna handlar om är av yttersta vikt för oss alla - det gäller jobben, välfärden och miljön. Energipolitiken har också stått på den dagspolitiska dagordningen under de senaste tjugo åren. År 1990 tog dåvarande statsminister Ingvar Carlsson initiativet till energipolitiska överläggningar mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna. Resultatet blev en överenskommelse som bl.a. innebär en samsyn om målen för energipolitiken. Genom att Moderata samlingspartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet senare också ställde sig bakom uppgörelsen har vi nu under några år haft en bred parlamentarisk enighet om de grundläggande principerna på energiområdet. Under dessa år har också stora framsteg gjorts när det gäller att få fram el och värme från nya energikällor samtidigt som medvetenheten om vikten av att hushålla på energiområdet har ökat. De åtgärder som vidtogs i samband med 1991 års beslut lade grunden för en konkurrenskraftig och miljöriktig svensk energiförsörjning. 1991 års energipolitiska åtgärdsprogram löper nu ut. Under åren har det också skett betydelsefulla förändringar i vår omvärld som påkallar en översyn av åtgärderna. Det är därför nödvändigt att ta upp en diskussion om utformningen av den framtida energipolitiken. 1991 års energipolitiska överenskommelse, Energikommissionens betänkande och remissvaren på detta bör vara grundvalen för överläggningarna. Erfarenheterna från 1990-talet visar att den breda parlamentariska enigheten i de grundläggande energipolitiska frågeställningarna har varit till gagn för energisystemens utveckling. Regeringens strävan är att genom brett parlamentariskt samförstånd skapa underlag för långsiktigt hållbara beslut om energipolitiken. På så sätt får vi de politiska förutsättningarna som krävs för att vi skall kunna skapa de nödvändiga stabila villkoren för uppbyggnaden av en konkurrenskraftig och miljöriktig framtida svensk energiförsörjning. Därmed har jag också besvarat Mikael Odenbergs första fråga. Jag tror att alla kan vara överens om att en uppgörelse med ett brett parlamentariskt stöd är nödvändig. Detta förutsätter dock kompromisser och strävan till samförstånd hos alla. Det kan naturligtvis inte uteslutas att något eller några partier kommer att välja att ställa sig utanför en uppgörelse om energipolitiken. I sin andra fråga spekulerar Mikael Odenberg i vilka politiska konstellationer som kan tänkas komma att stå bakom en överenskommelse. Det är en diskussion som jag inte tänker medverka i här och nu. Det gagnar på intet sätt de förestående överläggningarna att nu föra en sådan diskussion, som jag närmast vill beteckna som destruktiv. Den tredje frågan gäller vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av energifrågans internationalisering. Svaret på frågan är att regeringen är djupt engagerad i det internationella energiarbetet och har vidtagit många åtgärder. Inom regeringskansliet har numera en betydande del av arbetet med energifrågorna internationell inriktning. Som exempel kan jag nämna att vi under en längre tid arbetat med den gemensamma nordiska elmarknaden. Arbete pågår med ny lagstiftning som bl.a. berör utlandshandeln med el och försörjningstryggheten. Sedan början av 1990-talet har Sverige deltagit i utarbetandet av den europeiska energistadgan och dess underprotokoll. I de pågående EU-förhandlingarna om de europeiska el och gasmarknaderna, och om en gemensam europeisk energipolitik, är Sverige en aktiv part. Från svensk sida för vi en mycket aktiv politik i klimat och miljöfrågor - vilka i hög grad berör energiförsörjningen och energianvändningen. Jag kan som ett exempel nämna arbetet i samband med klimatkonventionen. Den första uppföljande s.k. partskonferensen efter 1992 års Riokonferens hölls i Berlin våren 1995. För närvarande pågår förberedelser för den andra partskonferensen som skall äga rum nu under sommaren 1996. Ett annat exempel är det omfattande internationella kärnsäkerhetssamarbetet, som jag strax återkommer till. Frågan om utlandshandeln med el och andra länders elproduktionsunderlag, som Mikael Odenberg tar upp i sin interpellation, har beröringspunkter med huvudfrågorna i de energipolitiska överläggningarna. Moderaterna är inbjudna till förhandlingarna och har möjlighet att ta upp den diskussionen där. Mikael Odenbergs fjärde fråga är om regeringen är beredd att verka för att de östeuropeiska grafikmodererade reaktorerna ställas före de svenska. Låt mig inledningsvis slå fast att det är en orealistisk tanke att riksdagen och regeringen skall kunna styra elproduktionen i andra länder. Låt mig därefter konstatera att det är en samfälld bedömning - senast uttryckt i Energikommissionens betänkande - att de öst och centraleuropeiska kärnkraftverken endast undantagsvis uppfyller internationellt överenskomna säkerhetsriktlinjer och säkerhetskrav. De brister i reaktorsäkerheten som uppdagades efter Tjernobylolyckan samt den miljöförstöring från framför allt den militära kärntekniska verksamheten som huvudsakligen blivit känd efter Sovjetunionens upplösning, har drivit fram ett internationellt samarbete på kärnsäkerhets och strålskyddsområdet med Central och Östeuropa och de nya oberoende staterna. Västländerna har dessutom ett direkt intresse av förbättra kärnsäkerhet i dessa länder, då detta minskar riskerna för radioaktiva utsläpp. Nordens närområde är betydande. I övrigt vill jag hänvisa till miljöministerns svar senare i dag på Lennart Daléus interpellation om kärnsäkerheten. Sverige bidrar också med stöd för utvecklingen av alternativen till kärnkraft i de baltiska staterna. Våra insatser där har framför allt gällt effektivisering av energianvändningen och konvertering av kraftvärmeverk till biobränsleeldning i syfte att minska klimatpåverkan av dessa länders energisystem. Det finns oerhört mycket att göra på dessa områden, men de nya staterna saknar i många fall de ekonomiska resurser som krävs för att kunna satsa där. Insatser inom detta område är en viktig del av den svenska energipolitiken.

Herr talman! Jag får tacka näringsministern för svaret. Jag har full förståelse för att näringsministern inte vill föregripa de förestående energipolitiska överläggningarna. Även med den restriktionen får jag dock säga att svaret var ovanligt substanslöst. Jag har tagit upp två saker i min interpellation. Det första gäller de egentliga motiven till regeringens inbjudan till partiöverläggningar om energipolitiken. Skälet till det är att den normala beslutsgången här i riksdagen är att regeringen lägger fram sina förslag, sedan kompromissar vi i berörda fackutskott i riksdagen, och därefter fattar vi beslut. Jag tyckte det var viktigt att peka på att i energipolitiken är det parlamentariska läget sådant att regeringen och näringsministern kan få beslut och majoritet i riksdagen för snart sagt vilken energipolitik som helst. Nu säger näringsministern i sitt svar på min interpellation att skälet är att: "Regeringens strävan är att genom brett parlamentariskt samförstånd skapa underlag för långsiktigt hållbara beslut om energipolitiken." Det är naturligtvis en lovvärd strävan. Men det är litet originellt som svar på interpellationens fråga, eftersom det skulle indikera att det inte alltid var regeringens strävan att nå så brett samförstånd som möjligt. Man kan väl inte rimligen tolka det så, att så fort regeringen lägger fram ett förslag utan att först inbjuda till partiöverläggningar innebär det att regeringen vill ha konfrontation i frågan? Jag utgår från att näringsministern och regeringen alltid eftersträvar så bred enighet som möjligt. Jag har tyckt att det varit viktigt att i interpellationen peka på sakläget som det framstår i den energipolitiska debatten i dag. Vi har en situation där man skulle kunna åstadkomma ett mycket brett samförstånd. Om regeringen avhöll sig ifrån att genom politiska beslut framtvinga en förtida stängning av kärnkraftsreaktorer skulle man få en mycket bred parlamentarisk majoritet och stöd av Moderaterna och Folkpartiet liberalerna. Man skulle då lägga grunden till en energipolitik som fick uppslutning från snart sagt hela den svenska industrin och en samlad fackföreningsrörelse. Nåväl, vi får återkomma till den frågan när energiöverläggningarna tar sin början. Herr talman! Jag vill ändå peka på att regeringen i andra sammanhang - även om näringsministern nu inte gör det i detta svar - ägnar sig åt att just föregripa de förestående energipolitiska överläggningarna. Senast i vårpropositionen för några dagar sedan går man in och petar i hela energibeskattningssystemet.Styrmedelsfrågorna, avgifter och skatter på energi och miljöområdet, borde vara en viktigt ingrediens i de förestående överläggningarna. Nu har man gått in och föreslagit en höjning av energiskatterna med fem miljarder kronor. Samtidigt är olika regeringsföreträdare från tid till annan ute och uttrycker den uppenbara ambitionen att syftet med överläggningarna är att försöka samla någon sorts majoritet kring en förtida avveckling av kärnkraftverk. Jag tillåter mig återigen att peka på det lätt Kafkaartade i situationen. Regeringen lade för några dagar sedan fram en vårproposition i vilken det svart på vitt indikeras att det egna viktigaste politiska målet, nämligen att halvera arbetslösheten till sekelskiftet, sannolikt inte kommer att kunna uppnås. 100 000-tals människor riskerar att låsas fast i långtidsarbetslöshet. Vi befinner oss i en situation där alla politiska krafter och alla politiska beslut borde samverka till en enda sak - att åstadkomma tillväxt och jobb. I det läget inbjuder regeringen till partiöverläggningar med syfte att diskutera hur landet bäst skall kunna avhända folkhushållet produktionsresurser som står till landets förfogande - i det här fallet fullt fungerande, lönsamma och säkra kärnkraftverk. Den andra frågan jag tog upp i min interpellation gäller den internationella koppling som energipolitiken har fått. Det är någonting nytt, jämfört med situationen 1980. Med tanke på tiden ber jag att få återkomma till denna andra del av interpellationen i mitt nästa inlägg.

Herr talman! När jag läste interpellationssvaret bestämde jag mig för att gå in i debatten. Jag vill direkt markera att jag inte deltar i Moderaternas kampanj för interpellationer till regeringen - tvärtom, törs jag nog säga i denna fråga. När Mikael Odenberg nu tar upp frågan om förtida avveckling igen måste jag nämligen markera att det inte är som han säger. Avvecklingen börjar faktiskt för sent, men äntligen har vi möjlighet att få i gång processen. Jag vill ta upp ett par meningar i näringsministerns svar. Han skriver att regeringens strävan är att genom brett parlamentariskt samförstånd skapa underlag för långsiktigt hållbara beslut om energipolitiken. Det var det som var huvudtanken bakom tillblivelsen av Energikommissionen. Det var något som vi kristdemokrater tog initiativ till, och syftet var att vi nu verkligen skulle få ett underlag för att kunna lägga fast politiken för en lång tid. Därmed skulle vi få de stabila spelregler som är nödvändiga för aktörerna på marknaden. Energikommissionens majoritet - kristdemokrater, socialdemokrater och folkpartister - har redovisat hur kärnkraftsavvecklingen kan inledas och hur omställningen av energisystemet skall kunna genomföras. Som ministern också skriver i sitt svar är detta ett resultat av kompromisser och strävan till samförstånd. Det måste vara utgångspunkten i den fortsatta diskussionen. Resultatet blev att vi kom fram till en möjlig omställning av energisystemet, byggd på eleffektivisering och energihushållning. Det rörde sig om betydligt större tal än vad som framkom i vissa inslag i medierna. Det verkar som om man i vissa medier inte ens har läst Energikommissionens betänkande. Där redovisas stora möjligheter för eleffektivisering och energihushållning, liksom att det nya energisystemet skall bygga på förnybara energikällor och att vi skall ha en förnybar elproduktion. Framför allt tror vi på kraftvärmetekniken byggd på biobränslen och på förgasningstekniken, som ser mycket lovande ut. Kommissionens majoritet tror att detta kan ge ett väldigt tillskott så småningom, även om vi inte kan klara det till år 2010. Det kan ta längre tid. Diskussionen har handlat om ifall vi skall satsa på fossilgasen, som är en ytterligare parentes i systemet, eller ifall vi skall ta den längre omställningstiden. Majoriteten har fastnat för den längre omställningstiden, just för att få ett ekologiskt och hållbart energisystem för framtiden. Herr talman! Jag vill ta upp en liten fråga till näringsministern. Den gäller eftervården av Energikommissionens betänkande. Det fanns ändå en majoritet som byggde på en strävan att komma överens och att kompromissa. Jag tycker inte att regeringen riktigt har skött denna eftervård. I uttalanden efteråt kan jag höra att Folkpartiet håller på att vackla, och gå ifrån detta. Vi kristdemokrater har hela tiden hållit fast vid uppgörelsen. Vi skall nu lyssna till remissinstanserna, inför de slutliga överläggningarna. Energikommissionens betänkande och den bas som ändå finns där i form av en mycket tydlig majoritet. Har detta någon betydelse inför fortsättningen? Mikael Odenberg tog upp synsättet att det gäller att börja se efter vilka partier som skall vara med. Då tror jag att man är farligt ute. Det gäller att bygga på en politisk sakbas.
Herr talman! Jag vill ta upp två frågor som tidigare har berörts i diskussionen. Den ena gäller det som Dan Ericsson kallar för eftervården av Energikommissionens betänkande. Från tid till annan kan man läsa redovisningar av vad som hände, eller snarare inte hände, i Energikommissionen. Det fanns material som inte tycks ha kommit fram och material som borde ha funnits med. Att döma av tidningarna fanns det även material där författarna själva anser att det gick litet för snabbt och att de borde ha haft mer tid. Kort sagt finns det en redovisning av händelseförloppet som i alla fall ger mig intrycket av att här finns saker som kanske inte var - jag vet inte vad jag skall använda för ord - optimala, alldeles riktiga eller som kunde ha varit bättre. Möjligen har dessa lett till fel slutsatser och fel resultat. Möjligen har de inneburit att Energikommissionen har haft fel, eller åtminstone inte tillräckligt, underlag vid ställningstagandet. Jag undrar om energiministern tänker rätta till detta på något sätt. För egen del, i sitt eget underlag, eller genom något agerande mot den nu, som man får hoppas, avsomnade Energikommissionen. Kommer energiministern att försäkra sig om att de kantigheter som har framkommit i den offentliga debatten kring materialet blir korrigerade, så att vi få det riktiga underlaget? Det får inte finnas några rapporter som ligger och skvalpar utanför systemet därför att de inte togs in i den offentliga eller officiella hanteringen i Herr talman! Nu kommer jag till min andra fråga. Jag har all förståelse för att man inte skall föregripa partiöverläggningarna. Ändå är energiministern ute i olika sammanhang och talar om saker som har att göra med energiöverläggningarna. Det gäller t.ex. synen på energikällor, på vad som är ekonomiskt möjligt att åstadkomma och inte, och flera frågor av det slaget. Jag litar inte på allt jag läser i tidningarna, så det kunde vara bra om energiministern här kunde berätta litet om det han synes ha berättat om i andra sammanhang. Enligt ett pressreferat säger t.ex. energiministern att sol och vind inte är framkomliga som energikällor, och att de inte är någonting som kan ersätta kärnkraften. Nej, det är riktigt - men vi har någonting som heter biobränslen också. Min undran är vad energiministern har för syn på biobränslenas möjligheter i energisystemet. Eller ser han sol och vind som de huvudsakliga alternativen till kärnkraften? Jag tror i så fall att det är en förlegad syn på alternativen och deras möjligheter. Energiministern är också ofta ute och kommenterar en annan fråga. Den gäller det som förr hette naturgasen, och numera heter fossilgasen. Han synes ha sagt att detta är det enda kommersiellt intressanta alternativet. Jag undrar varifrån han får de uppgifterna, i ett läge där t.ex. biobränslena tränger in på den svenska energimarknaden med ungefär tre TWh per år. Det motsvarar ungefär en halv ordinär reaktor. Det finns uppenbarligen inga intressenter i något fossilgasalternativ eller projekt - dessbättre, skulle man kunna säga. Kan energiministern här i kammaren tala om vad han har för syn på fossilgasen? Är det vad han förordar som det intressanta i avvecklingen av kärnkraften? Herr talman! Jag vill på en gång markera att det inte är det alternativ som jag tycker att vi borde inrikta oss på. Jag har en liten fråga till. I Energikommissionen talas det om en utredning om en energimyndighet eller avvecklingsmyndighet. Det synes vara ett ganska okontroversiellt förslag att tillsätta en utredning som skall förbereda det som skall bli fortsättningen efter energiöverläggningarna. När tänker energiministern tillsätta denna utredning?
Herr talman! Jag börjar med att vända mig till Mikael Odenberg. Hans resonemang handlade om avveckling av kärnkraften. Han använde uttrycket "förtida" avveckling. Man kan naturligtvis föra ett resonemang om vad som är förtida och vad som är för sent. Dan Ericsson sade att det var för sent, att det var fråga om en "sentida" avveckling. Det är den diskussionen som är viktig för aktörerna på den svenska marknaden. Alla vet att det svenska folket har beslutat att kärnkraften skall avvecklas. Alla som vet det och som tar det på allvar inser naturligtvis att denna avveckling måste ta betydande tid. Ju längre tiden går innan vi bestämmer oss för att påbörja denna avveckling, desto större blir osäkerheten hos alla de aktörer som måste göra investeringar med mycket långa avskrivningstider. Jag som lever och verkar uppe i Norrbotten, där basindustrierna dominerar och där gruvindustrin, stålindustrin och pappers och massaindustrin är tunga, vet vilka kalkyler och avskrivningstider som dessa industrier har att jobba med. När LKAB skall ta ställning till en ny huvudnivå i Malmberget är avskrivningstiden 15 år. Under 15 år framåt skall man i sin kalkyl alltså veta hur energisystemet kommer att se ut. Mikael Odenberg, det ligger faktiskt en väldigt stor risk i att inte ge besked om långsiktighet i energipolitiken. Eftersom jag förutsätter att Mikael Odenberg står kvar vid den uppfattningen att vi inte skall bygga nya kärnkraftverk, blir han faktiskt svaret skyldig till alla investerare som skall fatta beslut som får mycket långsiktiga konsekvenser. Det ligger alltså i vårt gemensamma intresse att kunna ge besked. Därför har regeringen sagt att man kommer att kalla till partiöverläggningar. Man vill få i gång en process som kan lösa denna mycket gamla och svåra fråga. Dan Ericsson undrade hur vi sköter eftervården. Jag tycker att vi sköter den bra. Energikommissionens förslag är nu ute på remiss. Det är rimligt att remisstiden får ha sin gång. Det finns ju synpunkter på Energikommissionens arbete - Lennart Daléus har varit inne på det. I Sverige finns väldigt många kloka människor som har jobbat med denna fråga under mycket lång tid. Jag är övertygad om att det kommer att ta tid att gå igenom remissvaren, eftersom det finns många synpunkter som skall vägas in. Sedan skall de politiska partierna också ha möjlighet att gå igenom remissvaren innan man kan skapa den organisation som kommer att krävas för dem som vill vara med i samtalen om att försöka få till stånd en uppgörelse om energipolitiken. Jag vill understryka att vi vårdar detta. Vi stressar inte. Vi försöker att hitta en bra lösning där alla kan vara med. Jag har delvis svarat på Lennart Daléus frågor om remisser, Energikommissionen och det som saknas i underlaget. Jag tror att de som länge har sysslat med dessa frågor kommer att redovisa den styrka och de svagheter som finns i Energikommissionens rapport. Både Lennart Daléus och jag kommer att få möjlighet att ta del av det materialet. Sedan kort över till frågorna. Jag har sagt att med den teknik som i dag finns så ser jag inte sol och vind som någon lösning. Som svar på frågor om biobränsle har jag sagt att jag hör till dem som tror att biobränsle är ett utmärkt alternativ till kärnkraft. Däremot tror jag att det fortfarande fattas en del när det gäller teknikutveckling för att vi skall nå det som både Lennart Daléus och jag vill åstadkomma, nämligen ett effektivt biobränslesystem. Jag har sagt att naturgas kommer att användas för elproduktion. Jag återkommer till det senare, men låt mig bara konstatera att redan nu planeras stora investeringar i Norge för att konvertera naturgas för distribution till Sverige. Det kommer att komma oavsett vad Lennart Daléus och jag tycker och tänker.
Herr talman! När jag talar om förtida kärnkraftsavveckling ger jag inte uttryck för någon värdering. Med förtida avveckling menar jag att man genom politiska beslut framtvingar en stängning av kärnkraftverk, trots att de av ägarna bedöms som företagsekonomiskt lönsamma och trots att reaktorerna ifråga lever upp till de säkerhetskrav som har fastställts i lagstiftningen. Det är i förhållande till dessa krav som avvecklingen blir förtida när man framtvingar den. Det är klart att detta innebär en samhällsekonomisk kostnad. 1980 var motivet för linje 2 liksom för linje 1 att säga att man borde utnyttja kärnkraftverken under deras tekniska livslängd för att utnyttja den investering som man hade gjort. Oavsett vilken inställning man har till kärnkraften borde man, när de nu har byggts, se till att "suga ut det göttaste" av dem. För mig är argumentet att det gäller att utnyttja de investeringar som är gjorda och undvika att dra på landet stora samhällsekonomiska kostnader genom en förtida avställning fortfarande giltigt. Näringsministern säger att det är väldigt viktigt att vi inleder avvecklingen, eftersom kärnkraften inte har någon evig framtid. Vi måste alltså sätta i gång någon gång. Men då kan man fråga sig: I vilken annan bransch skulle näringsministern vilja föreslå att man stimulerar produktutveckling genom att förbjuda de nuvarande produkterna? Det är en mycket besynnerlig ståndpunkt, enligt min uppfattning. Låt mig sedan gå över till den andra delen av interpellationen, nämligen den internationella kopplingen. Anledningen att jag tar upp dessa frågor i interpellationen är ju inte att föregripa energiöverläggningarna utan det är för att vi den här vintern har haft en rekordimport av el, trots att kärnkraften har körts för fullt. I praktiken har vi t.o.m. importerat rysk kärnkraftsel via Finland. Lantbrukarnas riksförbund, LO och andra har i remissvaren till Energikommissionens betänkande pekat på det lätt bisarra i att vi här i Sverige diskuterar att ställa av mycket säkra kärnkraftsreaktorer inom landet samtidigt som det i vårt närmaste närområde finns reaktorer som spelar i en helt annan division och som borde ha stängts redan i går. Energiministern säger i svaret att det är en orealistisk tanke att riksdag och regering skall kunna styra elproduktionen i andra länder. Det må vara så. Men om vi nu leker med tanken att vi hade en påse med pengar som kunde användas för avställning av kärnkraftsreaktorer är det klart att frågan uppkommer huruvida vi borde försöka att styra dessa resurser för att få till stånd en avstängning i andra länder. Och detta i synnerhet som vi befinner oss i den situationen att vi genom avveckling av reaktorer i Sverige indirekt på en internationaliserad elmarknad faktiskt riskerar att förlänga driftstiden hos de osäkra reaktorerna i närområdet. Det är ett perspektiv som enligt min uppfattning är utomordentligt oroande. På den socialdemokratiska partikongressen diskuterades den här frågan, vilket jag tog upp i min interpellation. Man sade i sitt beslut att säkerhetskraven skall vara desamma vid Europas alla kärnkraftverk. Även om jag inte hör till dem som betraktar den socialdemokratiska partikonkressen som kongressen med stort K kan jag inte låta bli att erkänna att jag ändå följde kongressen med ett visst intresse, särskilt när det gällde dessa frågor - dra nu inte alltför vittgående slutsatser av det, Anders Sundström. Jag vet ju att Anders Sundström var partistyrelsens talesman och accepterade denna formulering på partistyrelsens vägnar. Jag vet också att många LO företrädare fäste ett mycket stort avseende vid denna formulering. Mot den bakgrunden tycker jag - utan att föregripa några energipolitiska energiöverläggningar - att det är högeligen relevant att ställa näringsministern frågan: Vilka slutsatser drar näringsministern egentligen av just den här meningen i ert kongressbeslut?
Herr talman! Angående detta med avstängning i andra länder vill jag först vända mig till Mikael Odenberg. Eftersom Mikael Odenberg har deltagit i Energikommissionen där också jag har varit ledamot känner han ju till det som sägs utomlands om detta. Vi vet vad de litauiska myndigheterna säger om ett sådant resonemang när det t.ex. gäller Ignalina. Så vi kan helt enkelt bortse från mycket i den diskussionen. Lennart Daléus talade om underlagen, kantigheter och saker som inte togs med i Energikommissionens arbete. Jag har ju varit med i kommissionen och jag kan säga att alla de delar som vi enligt medierna inte har haft på bordet, de har verkligen funnits med. De har bedömts och värderats, och sedan har man kanske i den politiska slutprodukten försökt att väga samman det som är realistiskt, rimligt och möjligt. Underlagen har alltså funnits med och stora delar av dessa redovisas ju också i kommissionens betänkande. Jag blir litet fundersam över näringsministerns svar på min lilla fråga om vad Energikommissionens betänkande och dess politiska majoritet har för betydelse. Betyder den basen någonting? Det är ju ändå resultatet av just det som ministern säger i sitt svar, nämligen att man skall kompromissa och söka en gemensam lösning. Även om man inte får med allting, har vi i majoriteten angett hur kärnkraftsavvecklingen skall inledas och hur omställningen av energisystemet skall genomföras. Det är klart att det då ger en litet oroväckande signal om strävan i kommissionens arbete inte betyder någonting och inte utgör någon sorts bas för de fortsatta diskussionerna. Då kan man ju fundera över hur mycket man skall anstränga sig fortsättningsvis. Jag tror att det är viktigt med den eftervård till vad man har kommit överens om, vilket jag faktiskt har saknat i frågan från regeringens sida.
Herr talman! Först vill jag sälla mig till Mikael Odenbergs synpunkt om det gamla sättet att se på hur man skall styra andra länders energisystem och energipolitik. Det liknar någon sorts energiimperialism, där man ger sig ut och agerar på andra länders områden, vilket de naturligtvis med rätta betackar sig för. Det kanske finns ett ödmjukare sätt att nalkas det internationella samarbetet. Herr talman! Både Dan Ericsson och energiministern har kommenterat det material som funnits på bordet. Det är klart att om man har deltagit i arbetet, så vill man säga att det är ett bra arbete. Det har jag förståelse för. Men var det då så att allt material av vitalt intresse, som beställdes av Energikommissionen och publicerades, blev en del av kommissionens underlag på ett officiellt och offentligt sätt? Om det är på det sättet, faller naturligtvis en del av kantigheterna bort. Om det är så att inte någon av författarna i efterhand har sagt att man hade litet ont om tid och att arbetet gick litet för fort, börjar det naturligtvis likna en stabilare situation. Energiministern säger i det sammanhanget att det finns många kloka ute i systemet i Sverige som kommer att kommentera detta och möjligen slipa av kanterna. Då är det också viktigt att veta om alla vid de svenska universiteten och tekniska högskolorna, för att ta en bred gruppering, har fått detta på remiss eller om det är någon eller några som har exkluderats från remissomgången. Vad skulle i så fall skälet vara att exkludera dem från remissomgången? Slutligen, herr talman, är det med viss oro som jag noterar att energiministern ställer sig bakom gashanteringen. Även om den sker i Oslo eller andra delar av Norge, framför allt norröver, når den Sverige via elkabel.
Herr talman! Jag vill börja med att rikta mig till Mikael Odenberg. Jag har litet svårt att följa Mikael Odenbergs resonemang. Kärnkraften skall ju stängas av som ett resultat av politiska beslut. Det är inte marknaden som kommer att stänga kärnkraftverken, utan det är det regelverk som vi har byggt upp. Om vi inga krav hade, skulle kärnkraften kunna se ut långt mycket värre än i Östeuropa. Vi har ju ett regelverk för den här branschen, liksom för många andra branscher. Detta regelverk är det krav som politiken ställer på branschen för att den skall få finnas. När det gäller förtida avveckling vill jag säga att det faktiskt är det svenska folket som i en folkomröstning har sagt att vi inte skall bygga nya reaktorer, att vi skall använda dem vi har och att vi också skall ha ett regelverk som gör att de är säkra och trygga. Vi har också ett annat ansvar, att klara en avstängning på ett sådant sätt att investerarna kan känna trygghet, och då kan man inte stänga alla kärnkraftverk samtidigt. Dessutom är de byggda ungefär samtidigt. Däri ligger naturligtvis problemet med avstängning och stabilitet. Men det är politiken som egentligen anger ramarna. Mikael Odenberg frågade i vilken annan bransch vi förbjuder farliga produkter. I alla branscher har vi förbjudit farliga produkter. I min hemkommun har man under 15-20 års tid byggt ut vatten och avloppssystem samt luftreningssystem. Jag har varit med om alla dessa debatter, där vi med industrin har tagit fajten om rening i vattenverk och i luftutsläpp. Det har varit politiska beslut som har drivit fram detta. Men det har också varit en oerhörd tillgång för företagen när marknaden har börjat kräva ekologiskt uthålliga produkter, tillverkade i ekologiskt uthålliga processer. Så politiken kommer alltid att lägga ribban för hur en bransch får verka. Det är inget ovanligt. Mikael Odenberg har ju varit med om att fatta massor av beslut inom andra branscher om att förbjuda farliga produkter. Det som är svårt i den här branschen är att det är så stora och tunga investeringar och att de har så lång ledtider. Men det är inget unikt att vi diskuterar på det här sättet. Det finns många exempel på det. Jag var i förrgår i Småland, där jag träffade ett företag som tillverkar stolar. Där sade man att anledningen till att man är så duktiga på att tillverka ergonomiska stolar är att de svenska arbetsmiljökraven på 70-talet drev fram dessa stolar. Det gäller alla branscher. Vi driver frågan om en omställning av energisystemet därför att vi tror att det långsiktigt är bra också för de svenska företagen att vi har ett ekologiskt och uthålligt system. Det är glädjande att Mikael Odenberg följer partikongressen rad för rad. Det är inget litet jobb, för det var ju rätt många motioner - ett antal tusen sidor. Vi har naturligtvis ett intresse av att miljön fungerar bra även utanför vårt eget land när det gäller den här branschen liksom andra branscher. Men vi har aldrig i andra branscher infört restriktioner för import från andra länder, därför att man där har haft en dålig arbetsmiljö t.ex. Dan Ericsson, än en gång vill jag säga att kommissionen är viktig. De har gjort ett bra jobb, men jag vill vänta med mina kommentarer till dess att också remissinstanserna har fått chans att tycka till. Det är inte bara Dan Ericsson som jag vill lyssna på, utan jag vill också lyssna på alla andra som har en chans att tycka till innan jag gör en värdering. Det är också mitt svar till Lennart Daléus. Jag kan inte nu svara på frågan om vilka som har fått möjlighet att yttra sig via en särskild förfrågan om remiss. Men enligt den information som jag har är det i alla fall oerhört många som har fått den möjligheten. Om det är någon som känner sig förfördelad kan han eller hon höra av sig, så kan de också få möjlighet att yttra sig över kommissionens betänkande.
Herr talman! Jag begär givetvis inte importrestriktioner. Vad jag begär är att näringsministern och regeringen tar sig en funderare över vad internationaliseringen av elmarknaden och energimarknaden betyder. Annars riskerar vi att genom en oklok inhemsk energipolitik och en förtida avveckling av svenska reaktorer skapa förutsättningar för att osäkra grafitmodererade kanalkokarreaktorer i vår närhet drivs längre tid än vad som eljest skulle vara fallet. Det är enligt min mening ett illavarslande perspektiv. Det är illavarslande från säkerhetssynpunkt och från miljösynpunkt. Jag är inte ensam om den uppfattningen. Den delas, som jag tidigare nämnde, av bl.a. Lantbrukarnas Riksförbund och Landsorganisationen i När det sedan gäller en förtida avveckling är det klart att det är politikerna som lägger ribban. Jag har aldrig sagt någonting annat. Det är också klart att vi skall ha ett regelverk. Naturligtvis skall det politiska systemet kunna förbjuda farliga produkter. Därför har jag också uppfattningen att om näringsministern eller någon annan kunde övertyga mig om att svensk kärnkraft är en farlig produkt, så skall alla tolv reaktorerna stängas redan i morgon. Nu har vi i stället gjort en annan, historisk bedömning av säkerheten i svensk kärnkraft, och vi har etablerat ett regelsystem - en lagstiftningsram för den verksamheten. Mitt enda krav är att vi bibehåller regelsystemet och de stränga säkerhetskraven. En förtida avveckling innebär per definition att man går in och ändrar i regelsystemet och framtvingar en avveckling i förtid, trots att reaktorerna uppfyller säkerhetskraven och trots att de av ägarna bedöms som företagsekonomiskt lönsamma. Det innebär en kapitalförstöring och en samhällsekonomisk kostnad. Om vi bibehåller säkerhetssystemet kommer kärnkraften att avvecklas. Den kommer att avvecklas någon gång under första hälften av 2000-talet. Den dagen säkerhetskraven på reaktorerna inte längre kan upprätthållas eller den dagen ägarna inte anser det meningsfullt och lönsamt att göra de underhåll och reinvesteringar som behövs, så avvecklar vi reaktorerna och annan produktion sätts in i stället. Det vi vinner är tid, och tid är viktigt, både både sysselsättningen i Sverige och för den svenska miljön.
Herr talman! Jag tycker att Mikael Odenbergs resonemang har en viktig brist. Det är nämligen så att alla som skall investera i nya fabriker, företag och byggnader måste kunna bedöma hur de skall få sin energi. Svenska folket har bestämt att kärnkraften skall avvecklas. Vi skall inte bygga nya kärnkraftverk, utan vi skall avveckla. Ju längre tiden går utan att vi kan ge basindustrierna besked om hur det ser ut den dag då kärnkraftverken inte finns, desto större är risken att dessa företag inte kan fatta de långsiktiga beslut som behövs. Det är därför vi som politiker är inne i detta nu. Eftersom alla kärnkraftverk byggdes under ungefär samma epok, inträffar också förslitningen ungefär samtidigt. Det kommer att ställa så stora krav på omställning av energisystemet att vi faktiskt måste agera med långsiktighet och uthållighet. Det är inget nytt för energisystemet. Så var det också när man byggde ut vattenkraften. Det krävde också oerhört långsiktiga beslut. Det krävdes politiska ingripanden och regleringar av olika slag för att garantera infrastrukturen för industrin och för hushållen. Så har det varit på många andra områden också när man står inför en stor omställning. Jag måste säga att jag har väldigt svårt att förstå hur Mikael Odenberg kan blunda för detta, och säga till det svenska folket och till den svenska industrin: vi kör så länge det går, och sedan får vi se vad som händer. Hur skall svenska och utländska investerare kunna bygga och investera i stora pappersmaskiner, stålugnar och gruvor med sådana besked? Det är fullständigt orimligt. Ju närmare vi kommer den dag då dessa avstängningar måste ske, desto mer kommer vi faktiskt att försvåra för industrin att växa. Så jag tycker att Mikael Odenbergs resonemang är väldigt kortsiktigt.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att verka för ett importförbud av kvicksilverhaltigt avfall till Sverige samt om jag avser att verka för att Naturvårdsverket bemyndigas att för statens räkning teckna avtal med någon eller några av marknadens aktörer om säker lagring av insamlat kvicksilver intill dess att upparbetning och slutförvaring har kunnat ordnas. Vidare har det frågats mig om jag avser att verka för att återvinning av kvicksilver ur kvicksilverhaltiga restprodukter och ur avfall förbjuds. Naturvårdsverket får i enlighet med gällande regler en anmälan av den exporterande staten före varje import av farligt avfall, t.ex. kvicksilveravfall. Naturvårdsverket skall bl.a. ta ställning till om införsel strider mot nationell lagstiftning eller nationell avfallsplan och till om tillräcklig behandlingskapacitet finns i landet. När det gäller import och export av farligt avfall för återvinning från länder utanför EU vilka är parter i Baselkonventionen finns också regler för sådana transporter. Arbete med underlag för en svensk nationell avfallsplan pågår inom Naturvårdsverket. Jag vill också peka på att jag tillsammans med de övriga nordiska miljöministrarna genomdrivit förbud mot export av farligt avfall för återvinning från OECD-länder till icke-OECD-länder som skall träda i kraft den 1 januari 1998. Beträffande kvicksilveravfallshanteringen i de nordiska länderna vill jag peka på att Nordiska ministerrådet har initierat arbete med att bl.a. få till stånd en gemensam nordisk behandlingsstrategi för hur kvicksilverhaltigt avfall skall upparbetas och slutligt omhändertas. En sådan återvinning är enligt riksdagen att föredra framför fortsatt användning av nytt kvicksilver som ökar behovet av slutförvaring av kvicksilver. Vid sidan av de åtgärder som regeringen har vidtagit, och som Gudrun Lindvall har pekat på, vill jag också understryka att regeringen avser att förbjuda yrkesmässig export eller utförsel ur Sverige av kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor med sikte på ett ikraftträdande den 1 juli 1997. Ett sådant förbud innebär, tillsammans med avvecklingsplanen, att förutsättningarna för att upparbeta kvicksilver i Sverige för utförsel från Sverige blir kraftigt begränsade. Inom ramen för det uppdrag som regeringen gett till Naturvårdsverket beträffande det femåriga åtgärdsprogrammet för insamling av uttjänta varor och produkter som innehåller kvicksilver ingår också att beträffande slutförvar för upparbetat kvicksilverhaltigt avfall peka på ansvars och lagstiftningsfrågor samt att ange investeringsbehov och driftskostnader för sådant slutförvar. Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 1 september 1997. Jag vill betona vikten av att insamlat kvicksilver lagras på ett säkert sätt i avvaktan på att slutförvar ordnats. Innan regeringen kan ge Naturvårdsverket i uppdrag att teckna eventuella avtal om temporär lagring av kvicksilveravfall behövs underlag för ett sådant ställningstagande. Naturvårdsverkets utredning syftar bl.a. till att ge regeringen sådant erforderligt beslutsunderlag. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att följa kvicksilveravvecklingen och att rapportera hur den fortgår. Rapportering därom skall ske den 1 juli 1996 respektive den Jag vill sammanfattningsvis framhålla att genom de initiativ och åtgärder som redan vidtagits vad gäller kvicksilver skapas således förutsättningar för att avvecklingen av kvicksilveranvändningen kommer att kunna ske inom den av riksdagen fastlagda tidsramen. Jag kommer självfallet att verka för skärpta åtgärder vad gäller såväl kvicksilveranvändningen som kvicksilveravfallshanteringen om det, bl.a. mot bakgrund av myndigheternas rapporter, visar sig att kvicksilveravvecklingen inte sker i enlighet med vad som lagts fast av riksdagen.
Herr talman! Miljöministern! Jag får tacka så mycket för svaret. Kvicksilver är ett av de grundämnen som vi vet inte hör hemma i naturen. Det orsakar mycket problem. Det anlagras i fettvävnad osv. Därför har också riksdagen beslutat att kvicksilverhanteringen skall avvecklas i Sverige. Det är ett mycket bra beslut. Men det kräver också att vi fattar beslut på vägen som gör att detta blir möjligt att genomföra. Riksdagen har slagit fast att kvicksilvret inte hör hemma i ett kretsloppssamhälle och att en diffus spridning inte är acceptabel. Vi har också bestämt att kvicksilvret skall försvinna ur amalgamet 1997. Allt det här är mycket bra. Om vi tittar på vad vi har, kan vi se att vi har ett lager på ungefär 100 ton kvicksilver i varor som är i cirkulation i dag. Detta kvicksilver kommer, om vi inte hanterar det på ett riktigt sätt, förr eller senare att komma ut i naturen, i kretsloppet. Därmed kommer det att anrikas på ett sätt som vi inte önskar. Naturvårdsverket har alltså tittat på hur vi skall hantera det här. Slutsatsen är att kvicksilver inte skall återvinnas. Vi skall se till att få ett stopp på hanteringen. Vi skall också se till att ha ett säkert slutförvar för det som vi kan komma åt. Med anledning av detta är det förvånande att konstatera att Koncessionsnämnden har givit tillstånd för verksamhet i Urshult vars uppgift just är att återvinna kvicksilver ur amalgam. Det har bestämts att man skall få ta hand 15 000 slamavskiljare, eller amalgamavskiljare, från hela Norden. Man skall få ha mottagning och mellanlagring av 4 ton låghaltigt amalgamavfall och lagring av 12 ton amalgamslam. Det innebär att det alltså är fråga om en rejäl hantering av kvicksilver. Det intressanta i sammanhanget är att beslutet har kommit samtidigt som Naturvårdsverket i Koncessionsnämnden avslagit detta, men inte fått gehör för sina synpunkter. Naturvårdsverket framför mycket klara skäl till varför man inte får komma i gång med den här verksamheten. Ger man i dag tillstånd för en verksamhet som skall återvinna kvicksilver, kommer den ju att finnas kvar 10-15 år. Är det nu så att vi inte skall ha kvar kvicksilver i omlopp är det ju mycket olyckligt att nu ge tillstånd till den typen industri. Dessutom kan man se att denna verksamhet sprider kvicksilver omkring sig. Naturvårdsverket påpekar i sin reservation till beslutet att den verksamhet som har funnits tidigare, och som man alltså nu vill utöka - det är anledningen till den nya koncessionen, har lett till att man har fått kvicksilver i det kommunala reningsverket. Man kan också se att sjön Åsen och Mörrumsån ligger i närheten av denna anläggning. Det är klassat som riksintresse. Naturvårdsverket menar att det just på den här platsen lämpar sig oerhört illa att ha denna typ verksamhet. Man vill rena kvicksilverhaltig vatten i en markbädd och sedan vill men leda det antingen till reningsverket eller till en liten bäck, en recipient, där det sedan går vidare till Åsen. Detta känns som om vi faktiskt låser fast oss i ett samhälle som sprider kvicksilvret diffust trots att vi har så goda intentioner att inte göra det. Det krävs alltså att vi fattar beslut som stämmer överens, annars kommer vi att sitta kvar i ett kvicksilversamhälle också i framtiden. Dessutom: Om den här industrin skall upparbeta kvicksilver måste man säga att den väl räknar med att ha en avsättning. Det är intressant att konstatera att miljöministern i svaret säger att hon anser att Sverige skall förbjuda yrkesmässig export eller utförsel ur Sverige av kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor med sikte på ett ikraftträdande den 1 juli 1997. Det är otroligt bra. Då måste den här firman räkna med att kunna fortsätta sälja sitt kvicksilver i Sverige. Jag skulle vilja ställa följande fråga till miljöministern: Är det möjligt att fatta ett sådant beslut i Sverige med anledning av medlemskapet i EU? Innefattas inte kvicksilvret av handel med varor? Diskussioner om detta fördes ju inför medlemskapsförhandlingarna. Trots att vi har fått ett beslut om att vi kan undantas under fyra år från kvicksilver i vissa varor blir det mycket svårt att stoppa dessa varor om det är tillåtet i ett annat land att tillverka varor med detta innehåll. Är detta ett möjligt beslut? Vad menas egentligen med att vi ger tillstånd till fabriker för återvinning samtidigt som vi säger att vi skall ta bort den diffusa spridningen?
Herr talman! Kvicksilver är helt riktigt ett mycket farligt ämne, och vi är därför överens om att kvicksilvret skall avvecklas i Sverige och så småningom också internationellt. Det enskilda ärende som Gudrun Lindvall tar upp är överklagat till regeringen. Det innebär att eftersom det skall behandlas i regeringen och att det för närvarande bereds på departementet har jag ingen möjlighet att uttala mig om det. Jag vill däremot bara understryka att regeringen redan nu under våren räknar med att fatta beslut om förbud mot kvicksilverexport fr.o.m.den 1 juli nästa år, eftersom vi nu har notifierat det med EU. Vi anser då att detta är fullt möjligt att genomföra oavsett vårt medlemskap i EU. Vi har också fått detta accepterat av den europeiska unionen. Det kommer alltså ett exportförbud fr.o.m. nästa är. Därmed bör det också vara av mycket begränsat intresse för företag att ägna sig åt kvicksilverhantering. Som också framgår av mitt svar får vi nu regelbundna redovisningar av myndigheterna både för att hitta ett bra system för att ta hand om det kvicksilver som vi redan har i omlopp för att så småningom hitta en säker slutförvaring och för att se att avvecklingen verkligen följer tidsplanen. Jag har strukit under att om det behövs fler åtgärder kommer också fler åtgärder att vidtas. Än så länge anser vi att avvecklingen följer de riktlinjer som riksdagen har antagit.
Herr talman! Det gläder mig mycket att det beslutet kommer, dvs. att det går att fatta ett beslut som gör att vi i Sverige kan besluta om att man inte får föra ut kvicksilver ur landet. Det innebär alltså att den här firman borde ha, precis som miljöministern säger, ett litet mindre intresse av sin verksamhet. Det vore också bra om det kunde kombineras med ett förslag som innebär att man inte får importera t.ex. Tanken med denna verksamhet är att man inte bara skall hantera det slam som finns från amalgamavskiljare i Sverige utan i hela Norden. Ett sådant tillägg till detta beslut skulle innebära att det faktiskt fanns en väldigt liten möjlighet för en sådan firma att etablera sin verksamhet i Sverige. Det skulle nämligen innebära att den mängd amalgamslam som finns skulle bli så pass liten att verksamheten inte skulle vara riktigt lönande. Det känns oerhört angeläget att den här frågan hålls aktuell i Sverige. Om vi kommer att få in nya produkter från andra länder som innehåller kvicksilver, trots att vi har en mycket restriktiv hållning i Sverige, kommer den diffusa spridningen framför allt från varor att fortsätta. Det är ytterst angeläget att Naturvårdsverket får fram ett besked om hur man kan tänka sig slutförvaringen. Såvitt jag har förstått är detta något som Naturvårdsverket fortfarande håller på att diskutera. Man är inte riktigt klar över hur slutförvaringen skall ske. Kvicksilver är ett ämne som över huvud taget borde bort. För mig börjar tiden rinna ut, eftersom jag skall vara på EU-nämnden om en liten stund. Jag hoppas verkligen att miljöministern ger detta högsta prioritet. Jag får återkomma någon gång när det finns litet mer tid till debatten. Jag får tacka så mycket för svaret, och jag hoppas att vi gemensamt kan jobba för att se till att avvecklingen sker.
Herr talman! När det gäller importen skall Naturvårdsverket ge tillstånd i varje enskilt fall. Det skall då finnas skäl till ett sådant tillstånd. Naturvårdsverket arbetar också, som jag har sagt, med ett uppdrag för att komma med säkra och bra förslag när det gäller slutförvaringen. Där är det också viktigt att Naturvårdsverket har bra internationella kontakter för att se på forskningen för att få reda på vilket som kan vara det bästa sättet att både mellanlagra och slutförvara kvicksilveravfallet. Jag tror också, om vi skall lyckas få bort den diffusa spridningen, att det är viktigt att vi också intensifierar det internationella arbetet med att få bort kvicksilvret. Jag tror alltså att vi har det svenska läget under kontroll, men vi måste också intensifiera det internationella arbetet. Eftersom Gudrun Lindvall är på väg till EU-nämnden kan jag också understryka att vi inom EU har föreslagit att t.ex. alla batterier som innehåller kvicksilver skall fasas ut.
Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Miljöministern, jag tror att det som sker i Sverige i dag är väldigt farligt, nämligen att man försöker framställa miljösituationen som om den vore under kontroll. Jag tror att man skall vara mycket mera ärlig i debatten och säga att man när det gäller kvicksilvret faktiskt inte har situationen under kontroll. Om vi har så mycket som 100 ton i kvicksilverlager i varor som så småningom kommer att hamna i deponier om vi inte sköter det på ett riktigt sätt tycker jag att det är litet förmätet att säga att vi har situationen under kontroll. Det är en enormt stor mängd som definitivt inte får komma ut i omlopp i naturen. Det behövs mycket stora insatser för slutförvaringen för att man skall se till att detta inte kommer ut. I många av de varor i vilka det finns kvicksilver är konsumenterna inte medvetna om det. I många fall hanteras varorna därför på ett mycket ansvarslöst sätt. Låt oss därför erkänna att vi inte har situationen under kontroll, men vi kanske möjligen kan få situationen under kontroll om vi jobbar på ett riktigt bra sätt. Men jag skulle önska att vi i debatten inte låter som om att vi har allt under kontroll, eftersom det tyvärr inte är på det sättet i dag. Kvicksilvret är fortfarande ett hot. Vi kan dessutom se att halten av kvicksilver ökar i vissa insjöfiskar i stället för att minska. Det visar att vi egentligen kanske inte ens har nått puckeln för halten av kvicksilver i insjöfisk utan att den kanske kommer om ett antal år. Vi kanske kommer att ha en ökning av kvicksilverhalten under många år. Men förhoppningsvis kan vi småningom få det hela under kontroll. Det är också mycket angeläget att man jobbar internationellt. Jag önskar också att Sverige kan få till stånd en gemensam syn i EU på kvicksilver. Vi har väl en hel del att uträtta i detta sammanhang. Men om fyra år försvinner våra undantag för kvicksilver. Till dess måste vi ha fått med de övriga länderna i EU på vår syn på kvicksilver för att situationen inte ytterligare skall börja förvärras.
Herr talman! En total kontroll över kvicksilvret har vi först den dag som vi kan gå ut och fiska i våra sjöar utan vara rädda för att få upp kvicksilvergäddor. Och det kommer naturligtvis att dröja ett antal år. Men däremot har vi kontroll över läget i den meningen att vi har en bred förståelse för att kvicksilver skall avvecklas. Alla förslag, planer och beslut som riksdagen har fattat kan vi nu se att vi successivt förverkligar, så att vi därmed också räknar med att få till stånd kvicksilveravvecklingen till år 2000 som vi har sagt och att Sverige därmed också kan bli ett viktigt pilotland i att visa att man kan avveckla kvicksilvret. Herr talman! Jag vill bestämt dementera det som Gudrun Lindvall sade sist, nämligen att EU på något sätt skulle kunna tvinga Sverige att på något sätt åter acceptera kvicksilver när våra undantagsregler har slutat gälla. Så är det inte. Vi arbetar hårt för att EU skall uppnå samma regler som Sverige inom denna fyraårsperiod. Om EU inte skulle ha samma regler som Sverige inom denna fyraårsperiod räknar vi med att vi på alla de områden där vi har undantag skall fortsätta att låta de undantagen gälla. När det gäller kvicksilver hyser jag inga farhågor för att EU kommer att tvinga på Sverige en kvicksilverhantering som vi inte vill ha.

Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig om vilka åtgärder Sverige har vidtagit och vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska risken för kärnenergirelaterade olyckor i Nordens närområde. Regeringen beslutade redan år 1991 att engagera sig i de kärnsäkerhetsproblem och den bristande säkerhet vid flera sovjetiskbyggda kärnkraftverk som framkom i samband med östblockets sammanbrott. Från svensk sida var det då naturligt att främst rikta insatser till de tre baltiska staterna och framför allt till Litauen som fått överta ansvaret för två av världens största kärnkraftsreaktorer. 1992 antogs ett internationellt principprogram för stöd till länder med kärnkraftverk i Central och Östeuropa och det forna Sovjetunionen. G 7-länderna enades också om att upprätta en multilateral kärnsäkerhetsfond att administreras av den europeiska utvecklingsbanken, EBRD. Fonden skulle finansiera tekniska säkerhetsförbättringar genom gåvobistånd. De 15 medlemmarna i fonden, däribland Sverige, har hittills bidragit med sammanlagt 196,5 miljoner ecu. G 7-principerna, vilka antagits av OECD:s medlemsstater som principer för bilateralt kärnsäkerhetsstöd till Central och Östeuropa, utgör utgångspunkt för de svenska kärnsäkerhetsinsatserna i Litauen och Det svenska reaktorsäkerhetsstödet inriktas på tre områden: myndighetssamarbete, indutrisamarbete och tekniska förbättringar. Myndighetssamarbetet har framför allt omfattat hjälp från SKI med uppbyggnad av den litauiska tillsynsmyndigheten, VATESI, och stöd till myndighetens tillsynsarbete vid Ignalinareaktorerna. Arbetet innefattar också stöd vid utformning av nationell lagstiftning och nödvändinga säkerhetsföreskrifter. Industrisamarbetet bygger på kontakter mellan Ignalinas organisation och svenska kraftbolag och industriföretag. Syftet är att samtidigt som arbete med direkt säkerhetsrelaterade stödprojekt genomförs också förmedla svenska erfarenheter av kompetensuppbyggnad och organisationsutformning till Ignalinaverket. Det tekniska industrisamarbetet har bl.a. kommit att omfatta en genomgripande s.k. sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys av reaktorerna i avsikt att bl.a. identifiera svagheter i reaktorkonstruktionen och vid drift av reaktorerna. Vidare har ett omfattande provningsprogram för säkerhetsrelaterade rörsystem m.m. lagts upp och genomförs nu rutinmässigt av verkets personal med hjälp av svensk provningsutrustning och svenska experter. De tekniska förbättringarna har framför allt kommit att avse förbättrat brandskydd i form av automatiska brandlarm, nya sprinklersystem och införande av brandsektionering och nya branddörrar i för säkerheten vitala utrymmen. Förbättringar införs också för att avlasta trycket i reaktorutrymmet i händelse av rörbrott. Ett projekt har också påbörjats för att förbättra skyddet mot olovligt tillträde till reaktorutrymmena. Stödinsatserna på beredskaps och strålskyddsområdet har bl.a. inriktats på att bygga upp nationell kunskap i de baltiska länderna för att dessa själva skall kunna utvärdera och bedöma radiologiska risker. I arbetet ingår också utbyggnad av ett automatiskt system för larm vid förhöjda strålnivåer i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Målet är att få till stånd ett heltäckande varningssystem runt Östersjön av den typ som redan fins i de nordiska länderna. SSI som på svensk sida leder detta arbete samarbetar här nära med de danska, finska och norska stödprogrammen för Östeuropa. Inom området säkert omhändertagande av radioaktivt avfall medverkar Sverige aktivt i arbetet med att avveckla de två tidigare ubåtsövningsreaktorerna i Paldiska i Estland. Arbetet leds som ett internationellt projekt under svenskt ordförandeskap. I nordiskt samarbete pågår också en utvärdering av riskerna kring en utanavfallsdeponi i Sillamäe i Estland. Deponin ligger i nära anslutning till Finska viken och kan långsiktigt utgöra ett föroreningshot mot Östersjön. De tidiga svenska insatserna på reaktorsäkerhetsområdet i Litauen resulterade i att den multilaterala kärnssäkerhetsfonden redan år 1993 beslutade om att finansiera åtgärder i Ignalinareaktorerna. Fondens projekt bygger på och kompletterar de projekt som Sverige redan initierat. Som villkor för fondens finansiering angavs att reaktorerna av Litauen inte skall upprustas för utökad teknisk livslängd. Vidare skall reaktor 1 genomgå en säkerhetsgranskning, och drift av reaktorn bortom år 1998 skall på säkerhetsmässiga grunder prövas av den litauiska tillsynsmyndigheten. Genom nordiska initiativ har fonden även belsutat om finansiering av säkerhetsprojekt i kärnkraftverken på Kolahalvön och i Sosnovyj Bor i St. Petersburgsområdet. Dessa projekt inleddes under hösten 1995. De villkor som knutits till projekten är kopplade till säkerhetsprövning av reaktorerna genom den ryska tillsynsmyndigheten och förutsätter att fortsatta driftstillstånd bygger på internationellt accepterade säkerhetsprinciper. Av vad jag sagt framgår att Sverige har vidtagit och är engagerat i åtgärder för att minska risken för kärnenergirelaterade olyckor i Nordens närområde. Samtidigt kan jag konstatera att den takt med vilken dessa åtgärder implementerats i berörda länder varit betydligt lägre än vad vi hoppats på. Detta gäller inte bara för Sveriges bilaterala insatser utan i än högre grad för de internationella initiativ som tagits. Några skäl som troligen bidragit till trögheten är bl.a. de stora samhällsomvälvningar som skett parallellt i flera av de berörda staterna, vidare den stagnation i ekonomin som detta lett till och de begränsningar i nationellt rörelseutrymme som detta medfört. Samtidigt är jag övetygad om att det som gjorts har stor betydelse förallas vår framtida säkerhet och välfärd.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Först vill jag säga att jag har frågat om vad Sverige har vidtagit och vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska risken för kärnenergirelaterade olyckor i Nordens närområde. Det har miljöministern uppenbarligen, och även energiministern, reflexmässigt tolkat som att jag vill diskutera kärnsäkerheten, vilket delvis naturligtvis är fallet. Men jag noterar att jag inte får någon redovisning av hur regeringen t.ex. tänker medverka till att förändra energisystemen i dessa länder så att man avvecklar reaktorer och därmed undanröjer risken för kärnenergirelaterade olyckor. Jag noterar det som en iakttagelse att det man från regeringens sida framför allt vill diskutera är just kärnkraftssäkerheten, inte energisystemens uppbyggnad. Har jag nu sagt det, herr talman, vill jag göra ett annat konstaterande. Det är en bra redovisning av vad som har gjorts under senare år, ungefär efter Tjernobyl, av tidigare regeringar och den nuvarande regeringen. Men det är väldigt litet i svaret om vad miljöministern och regeringen avser att göra framöver, som faktiskt var den andra delen av min fråga och som jag själv skulle värdera som den viktigaste delen. Vad kommer nu att hända? Vad är regeringens och miljöministerns ambition på det området? Efter det konstaterandet blir det intressant att få litet mer kött på benen när det gäller vilka pengar vi talar om. Hur mycket pengar har gått åt till det här arbetet tidigare? Vilka pengar tycker regeringen och miljöministern att det är värt att satsa framöver i det här arbetet? Jag koncentrerar mig på kärnsäkerhetshöjande arbetet, låt vara att det hade varit intressant att få veta vilka ambitioner man skulle kunna tänka sig när det gäller energisystemförändringar. Det kanske jag får återkomma till i något annat sammanhang och då se hur de olika satsningarna vägs mot varandra. Ytterligare en fråga som jag tycker det vore viktigt att få besvarad är om miljöministern är nöjd med de områden man koncentrerar kärnsäkerhetshöjningen på från svensk sida i de aktuella länderna. Jag får som amatör lätt det intrycket - och det framgår av svaret - att man går i randområdet. Det är nog så viktiga saker: brandskydd, branddörrar, larmanordningar, förhållanden inne i reaktorinneslutningen. Det är självklart viktiga frågor men ändå inte i bokstavlig mening kärnpunkten. Frågan är: Har Sverige fått möjlighet att medverka till säkerhetshöjande åtgärder inne i själva reaktorn, som just är problemets kärna, eller håller vi på att vandra i randområdet? Vad beror det på i så fall? Jag kanske får möjlighet att återkomma till den diskussionen alldeles strax.
Herr talman! Jag kan väl börja med att uppmana Lennart Daléus att utveckla sina frågor litet mer så att vi kan se vad Lennart Daléus syftar på. Får man en fråga på två meningar, får Lennart Daléus förlåta om vi inte lyckas tolka in alla de avsikter som han har haft bakom dessa två meningar. När det gäller själva sakinnehållet tror jag att vi är överens. Vårt mål med det här arbetet är att vi kortsiktigt skall förbättra situationen i de sämst ställda reaktorerna. Målet är att vi på längre sikt också skall få de dåliga reaktorerna avstängda ifall de inte uppnår internationellt säker nivå. Då kommer vi in på det som är den kanske allra viktigaste åtgärden: energisystemen. Där är Energikommissionens arbete en väldigt avgörande fråga. Precis som Lennart Daléus konstaterade i den tidigare interpellationsdebatten mot moderaterna kan inte ett land tala om för ett annat land att det skall stänga sina kärnkraftsreaktorer. Däremot kan vi - det är min mycket bestämda uppfattning - påverka länderna i Östeuropa genom att visa att vi själva tar vår kärnkraftsavveckling på allvar. Därmed kan vi också få till stånd ett samarbete med dem kring energisparande, kring alternativ och kring bättre energisystem. Det är alltså lättare att föra en sådan diskussion med länderna i Östeuropa när vi visar att vi själva tar vår kärnkraftsavveckling på allvar. Så till de frågor som mer direkt gäller kärnsäkerheten. Vad har det kostat? Uppskattningsvis runt 400 miljoner kronor har vi i dag från svensk sida betalat. Har vi åstadkommit några säkerhetshöjningar i själva reaktorerna? Jag tror, herr talman, att Lennart Daléus är medveten om den avvägning som vi gör när det gäller säkerhetsarbetet i öst. Vi vill alltså inte gå in och förlänga livstiden på reaktorerna. Det handlar om en avvägning mellan att göra insatser som höjer säkerheten i dag och att göra sådana insatser som innebär att reaktorernas livslängd ökas.

Herr talman! När det gäller hur man ställer frågorna för att det skall framgå vad man menar vill jag säga att min avsikt inte var att leka kurragömma med miljöministern. Jag tyckte att frågan var rimligt ställd - jag skall återkomma till att miljöministern nu faktiskt också svarar på det som gällde de attityderna. Jag kan inte låta bli att tycka att det är intressant att se vad man först griper sig an när man svarar på en sådan här fråga. Det är möjligt att miljöministern har gjort det som är det naturliga, men jag tycker att det ger en uppfattning om den tankebild som finns i det svenska systemet i förhållande till de länder som vi nu talar om. Jag är väldigt glad över att miljöministern nu med eftertryck sade, att skall man ha någon chans att vara trovärdig i sitt agerande internationellt måste man visa att man menar allvar med att avveckla den svenska kärnkraften. Där är miljöministern och jag uppenbarligen överens. I det fortsatta svaret från miljöministern uppstod en ny fråga. Jag uppfattade det så, att miljöministern sade att vi vill att de skall stänga reaktorer om dessa inte håller en internationellt säker nivå. Är det så vi vill arbeta, eller har vi någon svensk norm som så att säga går före vår bedömning av de internationella normerna när det gäller de reaktorer vi talar om? Sedan vill jag återkomma till frågan om man har vidtagit de säkerhetshöjande åtgärderna inne i reaktorn. Den frågan var inte heller utslag av någon kurragömmalek, utan jag menar faktiskt allvar med den. Jag delar uppfattningen att vi inte skall arbeta så, att vi förlänger existensen av de här reaktorerna - det är inte det jag menar.

Det finns de som säger att man från svenskt näringsliv från tid till annan icke är så intresserad av att medverka i just det arbetet. Skulle det inträffa en olycka i en reaktor i Östeuropa där svenskt näringsliv har varit med i arbetet med säkerhetshöjningen skulle det naturligtvis kunna ge ett dåligt resultat i synen på den svenska industrin. Därför undrar jag igen: Är det så att Sverige när vi arbetar med de här frågorna har en begränsning av i vilka delar av ett kärnkraftverk vi kan medverka i arbetet? Får vi bara medverka när det gäller branddörrarna, ringklockorna och alarmsystemen eller får vi medverka till kortsiktiga förbättringar inne i själva reaktorn? Jag har ingen som helst önskan att vi skall medverka långsiktigt i det arbetet. Det tycker jag är en fråga som är avgörande för vårt förhållningssätt i arbetet. Får vi bara arbeta med de enklare momenten i randområdet till reaktorn är det faktiskt, om icke ett spel för galleriet så ändå en väsentligt mindre vital och angelägen arbetsuppgift. Jag skall strax återkomma till några detaljer i det arbetet, herr talman.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att understryka vikten av det som Lennart Daléus tidigare framhöll, nämligen att vi inte avgränsar kärnsäkerhetsdiskussionen för snävt. Utgångspunkten är ju att de grafitmodererade reaktorer som vi har i vårt närområde, Sosnovyj Bor utanför S:t Petersburg och Ignalina i Litauen, är anläggningar som innebär ett latent säkerhetshot mot Sverige. Det är anläggningar som har en så bristfällig grundkonstruktion att det inte heller går att göra dem säkra, med våra mått mätt. Det finns ju branschfolk i Sverige som är av uppfattningen att de hjälpinsatser vi nu gör i praktiken är felaktiga, därför att de invaggar oss och ryssar och litauer i en falsk säkerhet när det gäller vad som går att åstadkomma med de här reaktorerna. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att vi skall göra de här insatserna, men vi bör ju också vara medvetna om att det här naturligtvis finns ett slags konflikt. Det är svårt att avgränsa just de åtgärder som inte i praktiken medverkar till att man ökar reaktorernas livslängd. Jag har ingen kritik mot regeringen i detta avseende, men jag tror att det är viktigt att man fortlöpande för den diskussionen. Det var också anledningen till att jag - nu blir jag kanske något mer kontroversiell och polemisk - i den förra interpellationsdebatten försökte peka på den oerhörda fara som ligger i att vi i Sverige börjar avveckla våra reaktorer. På en internationaliserad elmarknad kan det komma att innebära att vi i praktiken medverkar till att förlänga livstiden på de osäkra reaktorerna i vårt närområde genom att vi drar undan produktionsresurser här hemma. En sådan utveckling vore naturligtvis utomordentligt beklaglig, kanske inte främst för den svenska samhällsekonomin utan med utgångspunkt från det hot för vår säkerhet och vår miljö som reaktorerna utanför S:t Petersburg och
Herr talman! När det gäller det sista tycker jag att det är viktigt att understryka att vi aldrig kommer att kunna ersätta reaktorerna i öst med svensk kärnkraft. Ignalina, som jag själv har besökt, har fyra gånger så stor kapacitet som t.ex. Barsebäck, och det finns många andra kärnkraftverk i öst. Det är inte de insatserna vi skall inrikta oss på i första hand, utan när vi letar efter en långsiktig lösning är det faktiskt också fråga om energibesparande åtgärder. Jag tror att jag tidigare i riksdagen har använt exemplet med skillnaden i elförbrukning mellan invånarna i S:t Petersburg och invånarna i Helsingfors. Den skillnaden är väldigt markant, och det beror inte på att invånarna i S:t Petersburg har en mycket högre levnadsstandard utan på att man där har ett oerhört mycket större slöseri med el. Det är en viktig insats från vår sida att hjälpa till också med energisparande. Vi kan aldrig fatta beslut om att avveckla reaktorer i andra länder, men vi kan samverka med andra länder för att visa hur man hanterar en kärnkraftsavveckling, och det är det effektivaste instrumentet för att också på längre sikt få bort osäkerheten kring energifrågorna i Östeuropa - det vidhåller jag. Jag blir litet bekymrad av debatten om säkerheten. Man uttalar sig här nästan litet förklenande om en del av de svenska insatserna när man ifrågasätter om det verkligen är några viktiga insatser som görs när man håller på med branddörrar och liknande. Det verkar som om det vore något av kringinsatser. Jag skulle vilja säga att det är oerhört viktiga insatser - det är väldigt grundläggande delar av säkerheten. Fungerar inte t.ex. brandskyddet ordentligt kan ju oerhört små incidenter få väldigt allvarliga följder. De åtgärder som vi har vidtagit är de åtgärder som har den största relevansen för säkerheten. Vi tar åtgärderna i tur och ordning med hänsyn till deras relevans för säkerheten. Men vi skall inte gå in och försöka bygga om de östeuropeiska kärnkraftverken från grunden. Det tror jag inte att Lennart Daléus verkligen kan mena heller, även om hans frågor skulle kunna tyda på det. Det skulle nästan innebära att vi satsade i nya investeringsprogram i de östeuropeiska kärnkraftverken, och då förlänger vi deras livstid. Vi måste alltså hitta lösningar som ökar säkerheten, har högsta relevans men inte förlänger livstiden. Sedan finns det ett problem, som också den svenska regeringen har understrukit och som inte minst Ingvar Carlsson flera gånger tog upp med t.ex. Vitryssland. Det finns nämligen utrustning som vi gärna skulle se användas, och som det svenska näringslivet gärna skulle sälja till exempelvis Litauen, men som inte fungerar så länge inte Vitryssland skriver under ansvarskonventionen. När det gäller detta har vi vid upprepade tillfällen försökt påverka Vitryssland. Det viktiga är dock att vi gör allt vi kan från svensk sida för att minska de akuta hoten och riskerna i andra kärnkraftverk, samtidigt som vi försöker hitta ett energisystem som både för vår del och för Östeuropa är så bra och uthålligt för framtiden som möjligt.
Herr talman! Till Mikael Odenberg måste jag säga att närheten till reaktorn fortfarande spelar en avgörande roll för säkerhetssynen. Vill man undanröja det potentiellt största hotet från kärnkraft mot Sverige skall man naturligtvis undanröja de svenska reaktorerna. Samtidigt är det förstås rimligt att man arbetar med närområdet i övrigt. Jag kan försäkra miljöministern att vi inte har någon delad uppfattning om säkerheten. Jag vill verkligen inte tala förklenande om vare sig branddörrar eller larmanordningar. Men jag tror ändå att det är en rimlig bedömning, som även görs av dem som brukar kallas för branschfolk, att det handlar om olika moment. Branddörrar och larmanordningar i all ära, men de säkerhetsfunktioner som är relaterade direkt till reaktorn är ändå litet mer avgörande. Miljöministern svarade inte på om hon också har hört resonemangen om att svenskt näringsliv och svensk industri skulle vara tveksamma till att vara med i ett sådant arbete, just för att det skulle kunna innebära ett bakslag för dessa aktörer i den händelse det inträffar en olycka i en reaktor där de har varit inne och medverkat. Nu talar jag alltså just om arbeten inne i en reaktor. Det här är ett dilemma; jag håller med om det. Miljöministern inte bara snuddar vid utan pekar också på det här dilemmat med gränsdragningen. Jag menar verkligen detta: Det är ett dilemma att hitta den här avvägningen. Men min fråga är ändå om vi har lyckats hitta rätt balans när det gäller att finna områden där vi kan medverka till att undanröja de akuta riskerna. Jag vill understryka att jag inte talar om de långsiktiga. Sedan undrar jag en sak till, litet mer parentetiskt. Vi har ju faktiskt sovjetiskbyggda reaktorer rätt nära även i vårt närmaste östra grannland. Finns det någon anledning att kommentera det, miljöministern? I Finland finns det också sådana här gamla sovjetiska reaktorer. Vi kan väl anta att läget inte är hotande, men kanske miljöministern har någon kommentar till dem också.
Herr talman! Det jag fann angeläget att understryka var att även om vi försöker hjälpa upp situationen i Litauen och i Ryssland skall vi inte genom de insatser vi kan göra förledas tro annat än att dessa insatser är marginella. De här reaktorerna har en grundkonstruktion som gör att de egentligen inte borde drivas i dag. Det här gäller inte bara kärnkraftsområdet utan energiområdet i stort. Runt om Sveriges gränser finns det lediga produktionsresurser som har sådana miljöeffekter att de aldrig skulle tillåtas i Sverige. Det är ju det som gör att frågan om en förtida avställning av svenska kärnkraftsreaktorer får den här internationella miljöaspekten över sig. Redan i dag importerar vi i praktiken kärnkraftsel från S:t Petersburg. Om vi avhänder oss produktionsresurser genom att i förtid stänga svenska reaktorer är det klart att risken ökar att vi skapar ett underskott i det svenska elsystemet som ökar importen österifrån. Därmed riskerar vi att förlänga livstiden ytterligare för dessa reaktorer som inte borde få gå ens i dag. Jag har också varit i Litauen och haft möjlighet att diskutera de här frågorna med företrädare för den litauiska regeringen. Nu har det ingen relevans i dag eftersom överföringsförbindelserna inte finns, men visst sade man mellan skål och vägg att om ni stänger av era fina reaktorer så är det klart att vi gärna ställer upp och exporterar el till er. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi tar miljöoch säkerhetsfrågorna på ett sådant allvar att vi inte försätter oss i en sådan situation.
Herr talman! När det gäller det senaste Mikael Odenberg sade har jag inte alls samma bild av stämningen i våra baltiska grannländer. När vi har fört dessa diskussioner har vi kunnat se ett väldigt stort intresse för Energikommissionens rapport. Det har visats intresse för hur man skall kunna hitta gemensamma lösningar när det gäller att avveckla kärnkraften. Det är också oerhört mycket enklare att ta en sådan diskussion med våra grannländer om vi själva är beredda att ta samma steg. Jag vill också återigen dementera att det skulle handla om en förtida avveckling. Det handlar om att vi inte om 15 år skall stå i en situation där alla svenska kärnkraftverk samtidigt är gamla och där vi faktiskt kan ha allvarliga säkerhetsproblem eftersom det är för svårt, både ekonomiskt och tekniskt, att göra en väldigt snabb avveckling av samtliga reaktorer samtidigt. Det viktiga för oss när det gäller det internationella arbetet är att hjälpa till med de säkerhetshöjande åtgärderna. Där tycker jag, Lennart Daléus, att vi har en så bra balans som det går att ha. Vi skulle naturligtvis ha önskat att det hade blivit ännu snabbare implementerade åtgärder, vilket jag också säger i svaret, men vi tycker ändå att vi har uppnått väldigt mycket från svensk sida. Men det gäller också att se till att alla anläggningar som skall drivas i framtiden uppfyller internationella säkerhetskrav. Därför är det än mer viktigt att vi får med andra finansiärer än Sverige. Sverige har ju varit en av de större enskilda finansiärerna när det gäller kärnsäkerheten i våra grannländer, och vi tycker att det är viktigt att ha med både de stora finansiella institutionerna, EU och andra intressen för att se till att få en bra utveckling och att det blir många som investerar i kärnsäkerheten i öst.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Till skillnad från statsrådet Blomberg har jag uppfattningen att journalister och politiker i stor omfattning, i t.ex. TV:s alla möjliga och omöjliga debattprogram, har beskrivit de stora fördelarna med mångkulturella samhällen. Det är samma personer som tidigare närmast pinsamt dolde problemen; allting skulle sopas under mattan. Jag kan erkänna att det har blivit bättre. Min interpellation baseras inte på främlingsfientlighet från vissa grupper, utan jag tror att det finns en stor oro bland många ute i det svenska samhället. Problemen är inte skinnhuvuden vars intelligens närmar sig amöbans, utan det är många svenskar som känner sig förvånade och framför allt svikna. Det är, som jag ser det, omöjligt att referera till något positivt vad gäller fungerande mångkulturella samhällen. Vi ser i dag runt om i världen att olika oroshärdar och krig baserar sig på etniska, kulturella och icke att förglömma religiösa problem. Man brukar ibland nämna USA som exempel, men det är inte något bra exempel. Om man åker till USA finner man att det inte alltid är mångkulturellt, utan där finns Chinatown och Little Italy, där det alltså finns bara ett folkslag. Jag tror inte att man hade tänkt att det skulle vara fördelen med ett mångkulturellt samhälle. Statsrådet säger att Invandrarpolitiska kommitténs experter har sagt ditt och datt i den här frågan. Men enligt vad jag har förstått är de inte överens. Här finns alltså klara åsiktsskillnader mellan olika experter. Fru talman! Allt det här beror på att vi i Sverige, utan att fråga svenska folket, har drivit en asylpolitik utan förankring hos den svenska majoriteten. Därför tycker jag att politikerna - inklusive mig själv - är skyldiga att förklara sig på ett bättre sätt än de har gjort hittills. Att statsrådet för närvarande inte vill informera tolkar jag som att han inte kan. Han säger att det inte är aktuellt för närvarande. Herr statsråd! I vilket läge kan de av mig efterfrågade informationsinsatserna bli aktuella?
Fru talman! Det är inte frågan om att lösa spänningar och problem i ett samhälle med informationsinsatser. Jag tror inte att det är möjligt. Jag tror att det bara är möjligt genom att vi aktivt arbetar för att människor skall kunna mötas, träffas och utbyta åsikter, tankar och idéer, där vi kan lära känna varandra, oavsett om vi kommer från Turkiet, Iran, Irak, Libanon, sydamerikanska länder, som Columbia och Chile, eller från Sverige. Vi skall kunna träffa varandra och möta varandra på ett naturligt sätt och därigenom lära oss att förstå varandra och respektera varandra. Det är då vi får en minskning av spänningarna. Det är det ena. Det andra är ett samhälle som är i balans, där alla har tillgång till det som människor vill ha allra mest. Jag tänker på arbete och på social och ekonomisk trygghet. Jag tror att det är de viktiga förutsättningarna för harmoni och minskning av negativa attityder och negativa beteenden i vårt samhälle. Dessa två saker samverkar naturligtvis. Det är klart att det i ett samhälle där vi har en hög arbetslöshet och där den sociala och ekonomiska situationen för många människor är svår också föds spänningar och motsättningar, och då är det lätt för människor att ibland rikta sin aggression åt fel håll och göra det gentemot personer med en annan etnicitet, en annan trosriktning eller en annan kulturell bakgrund. Jag tror att det är ett jätteproblem. Jag ser inte människor som ett problem i sig. Jag ser inte en person från Turkiet eller en person som kommer till oss från Vietnam som ett problem. Jag ser den personen som en möjlighet och en förutsättning för ett rikt liv på lång sikt och som en person som tillför det här landet någon form av kunskap och kompetens i olika avseenden. Jag tror att det är värdefullt.

Det gäller såväl svenskar som många av de olika nationaliteter som har sitt hemvist i vårt land och som har rätt att vara här. Vi är 130 olika nationaliteter, och det går alldeles utmärkt att leva tillsammans. Men vi måste tillsammans och gemensamt skapa ett samhälle där alla har tillgång till det som vi vill ha.
Fru talman! Jag önskar att statsrådet hade rätt, framför allt i det sista påståendet, när han sade att det går alldeles utmärkt att leva tillsammans. När jag läser tidningar och ser olika TV-program är jag tyvärr inte helt övertygad om att det är en korrekt beskrivning av dagens verklighet. Däremot skall vi aldrig gå in och kritisera enskilda personer. Om någon skall kritiseras för Sveriges asyloch flyktingpolitik är det framför allt vi politiker i Sveriges riksdag. Det är vi som har ansvaret för detta. Jag har givetvis ingenting emot fungerande samhällen, men jag saknar däremot referenser från fungerande mångkulturella samhällen. Allt detta beror på att vi i Sverige har beslutat om en asylpolitik där huvuddelen av dem som beviljats asyl har fått stanna i Sverige, baserat på unika hemgjorda svenska regler. Det finns inget land i Europa som per capita har beviljat så många människor asyl. Det är egendomligt, när vi sedan flera år tillbaka har haft en mycket hög arbetslöshet även bland svenskar, och ännu högre bland de personer som har beviljats asyl här. Våra förutsättningar för att kunna ha en fungerande asylpolitik av den dimension vi har haft har ju inte varit de bästa. Dessutom har kravlösheten tidvis varit närmast monumental, även om den under statsrådets tid som invandrarminister har skärpts betydligt. Fru talman! Jag är alltså rädd för att vi kommer att få en segregation i Sverige; inte en segregation i form av den i USA, med Chinatown och Little Italy, utan en segregation i form av att det i vissa kommuner bor ett stort antal människor med olika ursprung och där man inte känner samhörigheten med sina grannar därför att man inte har samma ursprung, samma kultur och samma religion. Det har skapat och skapar problem. Därför är jag fortfarande förvånad över att statsrådet inte vill, kan eller vågar tala om när det kan bli aktuellt att föreslå åtgärder, där man talar om för svenska folket vilka de dokumenterade fördelarna med ett mångkulturellt samhälle är. Hitintills har det saknats i debatten.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag vill verka för att behovet att motverka segregation i skolan och stimulera mötesplatser mellan barn från olika sociala och etniska grupper ges ökad tyngd i bedömningen av samhällsbidrag till fristående skolor. Jag vill inleda med att redogöra för vad regeringen skrev i 1995 års budgetproposition: "Den svenska skolan är en sammanhållen skola som skall ge likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar. Barn börjar skolan med skilda sociala och kulturella förutsättningar. Det är skolans uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att alla barns förutsättningar tas till vara. En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme, och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Integration är ett viktigt värde i den sammanhållna skolan. Det går inte att överskatta betydelsen av att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans med varandra under skoltiden. I ett öppet demokratiskt samhälle är empati, inlevelse i andra, förmåga att se med andras ögon osv. avgörande värden. Sådana värden utvecklas bäst om de kan grundläggas tidigt i en ömsesidig kommunikation mellan skolkamrater." Fristående skolor regleras i dag av följande: Enligt 9 kap. 2 § skollagen skall godkännande för vanlig skolplikt meddelas, om skolans utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar och skolan även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. I det sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som anges i 1 kap. 2 § andra och tredje styckena skollagen, vilket bl.a. innebär att skolans verksamhet skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Inger Lundberg hänvisar i sin interpellation till ett aktuellt ärende. Skolverket har godkänt Al Elown Regeringen fäster stor vikt vid att integrationen i det svenska samhället skall stimuleras och följaktligen också att segregationen skall minska. I likhet med Inger Lundberg ser jag med oro på en utveckling där allt fler fristående skolor riktar sig till en begränsad grupp inom det svenska samhället. En sådan utveckling motverkas bäst genom att den offentliga skolan utvecklas, så att den kan fungera som en mötesplats där barn och ungdomar oavsett social, etnisk och religiös bakgrund kan få det stöd de behöver och känna sig trygga. Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss om villkor för godkännande av och bidrag till fristående skolor. I lagrådsremissen framgår att regeringen har för avsikt att närmare utreda den segregationsproblematik som kan förknippas med ett antal fristående skolor som riktar sig till en avgränsad grupp inom det svenska samhället.
Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret på interpellationen. Jag instämmer också helt i den syn på skolan som regeringen givit uttryck för i budgetpropositionen. Integrationen är ett viktigt värde i den svenska skolan, och skolan är en grundbult i kampen mot segregationen. Den sammanhållna skolan har betytt mycket för det svenska samhället. Den har medverkat till att vi har en hög och jämn standard i skolan och att vi har kunnat ta till vara begåvningar från olika samhällsgrupper. Men den har också haft ett viktigt demokratiskt värde. Det finns i vårt samhälle en ömsesidig respekt mellan människor med olika bakgrund. Även om vi som vuxna hamnar på olika platser i livet, betyder en gemensam skola gemensamma barndomsminnen. Det blir svårare att sprida fördomar om människor om vi verkligen lärt känna dem som barn och lärt känna varandra i unga år. Detta är inte bara en kunskap som vi har i Sverige. Till de allra finaste projekten i Israel hör de försök man gör med sammanhållna skolor för judiska och palestinska barn. Det är svårt att tala högt om honnörsorden om utvecklingen i vårt land går åt ett annat håll. Vi har en mycket snabb utbyggnad av muslimska skolor i Sverige. Kommun Aktuellt redovisade för en tid sedan att Skolverket på löpande band godkänt ett drygt tiotal skolor i Sverige och i merparten av fallen gjort det mot kommunernas avrådan. Ett exempel är skolan i Örebro, som skolministern nämnde. Här har Skolverket godkänt en skola för 675 barn i årskurserna 1-6, 27 klasser. Kommunen har avstyrkt. Man är orolig för segregationen. Det anmärkningsvärda är att det i Örebro kommun totalt finns ungefär 600 barn med muslimsk bakgrund. Ändå godkänner ett statligt verk en skola för litet drygt så många barn. Jag tror att enskilda muslimska skolor kan fungera bra. Men vad betyder det på lång sikt för det svenska samhället om muslimska skolor är det naturliga alternativet för de muslimska barnen i Sverige? Hur kommer barnen i muslimska skolor att se på barn som är födda i Sverige? Hur ser barn födda i Sverige på barnen i den okända skolan? Vad betyder det om vi betonar skillnader och inte likheter mellan barn? I Norge har regeringen sagt nej. Rätten att välja skola har fått ge vika för integrationsmålet. I Sverige hukar vi. Därför är jag glad över att regeringen i lagrådsremissen föreslår att en arbetsgrupp skall ges i uppdrag att se över segregationsproblematiken. Men det finns en risk för att det blir litet som att kasta jästen efter degen. Statliga myndigheter säger ja till segregationen, och sedan visar vi vår oro för den. Man vill i Örebro kommun arbeta starkt för de muslimska barnen. Man vill utveckla den allmänna skolan så att alla barn och föräldrar känner sig hemma. Det är en av de viktigaste utmaningarna för det svenska samhället. Invandringen måste påverka den allmänna grundskolan. Invandrarföräldrarna måste ges en roll i den. Men det finns en risk om man skiljer ut invandrarbarnen i ett tidigt stadium. Det är inte bara kommunen som känner oro för den här utvecklingen. Jag har varit i kontakt med flera muslimska kvinnor. De har vädjat till oss att säga nej. De är troende muslimer, de vill ha respekt för sin kultur och för sin religion, men de vill att barnen skall växa upp i det svenska samhället. Många av dem har flytt från fundamentalismen. De känner en oro för att det skall sättas en press på dem att sätta sina barn i muslimska skolor. Jag vet, fru talman och skolministern, att det här inte är enkelt, att det också finns fördelar, att det finns kommuner som vill göra försök. Jag tror att det är bra att de får göra de försöken. Men jag tror att det är djupt olyckligt om den snabba och starka utveckling som vi har i dag får fortsätta.
Fru talman! Inger Lundberg ställer mycket viktiga frågor i sin interpellation. Det var det som fick mig att vilja delta i debatten. Frågor om integration och segregation är ju oerhört problematiska, särskilt i ett samhälle som det svenska, som är statt i en så oerhört stor förändring. I den omvandlingsprocessen kanske mycket som har varit bra i det gamla samhället inte fungerar på samma positiva sätt längre. Det är det här som skolministern, regeringen och vi aktiva politiker måste inse med ännu större allvar än tidigare, så att vi inte blir fångar i den gamla strukturen. Då blir det den gamla strukturen som lär oss vad som är rätt och fel, trots att verkligheten är helt annorlunda. I dag har uppemot 20 % av medborgarna i Sverige utländsk bakgrund. Många av de utländska kamraterna känner att de inte blir insläppta i det svenska samhället. Detta är ett problem som vi kommer att få brottas med under väldigt lång tid. Förmodligen tar det flera generationer och många år innan man känner att man är en del av samhället. Frågan vi då kommer att ställa som politiker är: Hur går integration till? Jag tycker att Ylva Johanssons svar andas alltför mycket av att integration är möjlig att bestämma ovanifrån och av myndigheter. Jag ser integration som en jämbördig process, där människor från olika håll kan närma sig goda och värdiga förhållanden i samhället. Hur kan Ylva Johansson vara säker på att det är bättre integrationspolitik att tvinga utlänningar från främmande kulturer till en omedelbar underkastelse under den gamla svenska ordningen, i stället för att låta dem i trygghet hos sina egna steg för steg, generation för generation skaffa sig en värdig plats i det nya samhället? Kan det inte vara så att det som Ylva Johansson och kanske många med henne uppfattar som ett steg ut från det svenska samhället, om man t.ex. vill starta en muslimsk skola i Örebro eller någon annanstans, faktiskt kan vara ett första steg in i det svenska samhället, men inte på den svenska byråkratins villkor, utan på människornas villkor? Jag tror att vi behöver genomlysa väldigt mycket av de gamla strukturerna i det svenska samhället om inte minst de utlänningar som nu kommer till Sverige skall få möjligheter till värdiga förhållanden och inte tvingas in i ett gammalt mönster. Jag menar att det inte är en slump att väldigt många utlänningar startar egna företag, anställer varandra, hjälper och stöder varandra, att man vill starta skolor och att man har egna föreningar. Man söker trygghet och stöd hos varandra i den mycket besvärliga integrationsprocessen. Här får vi verkligen se upp så att de inte blir alltför mycket styrda av de gamla strukturerna. Den muslimska skolan i Örebro tas som exempel. Men skolans roll i segregationen är alldeles för uppvärderad. Genom bostadspolitiken i Örebro kommun och i kommuner runt om i landet bor ändå många av utlänningarna i samma bostadsområde, och det är det som är det helt avgörande. För det är var du bor som styr var du kommer att gå i skola. I många kommuner runt om i landet placeras utlänningar i kommunala bostadsområden där inga svenskar vill bo. Därför är man också bunden till en och samma skola. Varför skall det då vara så uppseendeväckande om de i stället vill starta sin egen skola, på sitt eget sätt, finna sin egen plats i det svenska samhället i stället för att de flesta av dem ändå förmodligen skulle gå i samma skola, en offentlig förortsskola? Jag kan inte se att det skulle vara så oerhört dramatiskt.

Fru talman! Detta är en oerhört central debatt när det gäller integration och segregation i skolan. Jag vill gärna haka på resonemanget. Man använder hela tiden muslimska skolor som ett instrument för politiska syften. Ytterst handlar ju friskolefrågan om en ideologisk uppfattning och valfriheten. Jag tycker att det är ett lågt argument att ständigt använda muslimska skolor som ett stort problem. För det första är muslimer ingen homogen grupp - lika litet som judar, kristna, svenskar eller några andra är homogena grupper. Det finns en attityd av omyndigförklaring av dessa människor. Jag är nämligen övertygad om att också människor som är muslimer kan läsa de regler som gäller för fristående skolor: skyldigheten att bedriva allsidig undervisning, hålla hög kvalitet och mycket annat. Jag tror inte alls att de tänker leva efter andra villkor, men de ser uppenbara fördelar med att kunna bedriva undervisningen utifrån sina önskemål och erfarenheter. Det är samma skäl som har gjort att vi har många Sverigefinska skolor i Sverige. Jag vågar påstå att de Sverigefinska skolorna icke har bidragit till ökad segregation. Tvärtom är de ett svar på en del misslyckanden som vi har inom det offentliga skolväsendet. Jag tror också att vi skall fundera litet grand över hur vi svenskar gör utomlands. Samma regering som nu ser detta som ett stort bekymmer lägger faktiskt pengar på att svenskar som bor utomlands skall få sätta sina barn i en svensk skola med svensk kultur. Jag tror inte ett ögonblick att vi gör det därför att vi vill att svenskar skall isolera sig från andra i det land där de befinner sig under några år eller kanske under längre tid. Jag skulle också med anledning av den interpellation som är ställd vilja veta vilka utredningar skolministern kan redovisa som presenterar bevis för att fristående skolor leder till ökad segregation. Jag har inte tagit del av några sådana, i varje fall. Tvärtom är jag övertygad om att friskolorna i dag har blivit ett embryo till en folkrörelse av allemansskolor med ett ökat föräldraengagemang och fler pedagogiska alternativ - någonting som det svenska skolväsendet behöver. Däremot vet vi av en alldeles färsk utredning om barnomsorg - privata alternativ och kommunala alternativ - att de fristående alternativen är lika bra, men framför allt att de icke har bidragit till ökad segregering. Jag skulle inte bli förvånad om man kunde nå samma resultat i en seriös undersökning av fristående skolor. Jag tycker att man borde göra det. Det är ändå en knäpp på näsan åt väldigt många engagerade människor när man hela tiden ser fristående skolor som problemet när det gäller segregation. Det är, som Widar Andersson sade, en fråga om bostadspolitik och mycket annat, där vi har uppenbara bekymmer. Jag välkomnar att skolministern har tagit initiativ till att vi skall titta på segregeringen. Jag hoppas verkligen att man i det arbetet också kommer att ta itu med de problem vi har i de kommunala skolorna. Jag är litet rädd för att stadsdelsnämndsreformer och annat just nu dessutom kommer att sätta upp nya murar som låser oss fast i ett icke gemensamt samhälle, i alltför många fack och lådor.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att mycket av den utveckling som vi har sett när det gäller fristående skolor, bl.a. grundad på att man vill bilda en skola utifrån en viss etnisk eller religiös övertygelse, faktiskt också handlar om ett misslyckande i den kommunala skolan att klara av de nya utmaningar som ett mångkulturellt samhälle ställer. Det kanske är den viktigaste frågan att fokusera på. Det är också det jag säger i mitt svar. Regeringen har givit klara besked om vad vi tycker är viktigt och redovisat en viljeinriktning - en sammanhållen och gemensam skola. Medlen för att nå detta är framför allt att arbeta för att den gemensamma skolan blir så bra att alla föräldrar med samma förtroende kan skicka sina barn till den skolan. Tidigare har det funnits en kritik mot den granskning som har gjorts av fristående skolor. Den har varit alltför detaljerad och inriktat sig på timplaner eller detaljer i organisationen. Jag tror att det vore önskvärt att granskningen av fristående skolor mer inriktar sig på de grundläggande demokratiska värderingarna och de grundläggande målsättningarna i läroplan och skollag. Vi har för avsikt att göra ändringar så att en fristående skola i fortsättningen helt och hållet skall vara skyldig att följa de grundläggande värderingarna och målsättningarna i läroplan och skollag, och inte som tidigare endast väsentligen göra det. Jag tror att det är viktigt att fokusera på att det är dessa värden som avgör om eleverna får en likvärdig och bra utbildning i alla skolor. Man skall kanske inte vara fullt lika låst när det gäller hur man skall nå detta eller vilka detaljer som skall finnas i utformningen av undervisningen. Jag förstår Inger Lundbergs oro, men jag vill ändå säga att Skolverket inte fattar beslut på löpande band. Skolverket fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Gällande lagstiftning är sådan att samma beslut gäller godkännande i kvalitetshänseende och rätt till bidrag. Kommunens yttrande spelar också väldigt liten roll i den lagstiftning som gäller i dag. Jag tycker att det är rimligt att kommunerna får ett större inflytande över de beslut som gäller fristående skolor i framtiden. Motiveringen till att kommunerna bör ha ett större inflytande är att vi skall garantera att en elevs valfrihet inte inskränker en annan elevs valfrihet. Likvärdighet i utbildningen innebär att det skall råda likvärdiga villkor för den som väljer att gå i en fristående skola liksom för den som väljer att gå i en kommunal skola. Det bör vara utgångspunkten. Jag tycker också att det är litet grovt av Beatrice Ask att anklaga mig, som jag tyckte att hon gjorde, för att säga att det är muslimer eller muslimska skolor som är problemet. Jag tycker inte att det är så, men det är sant att det finns en oro på många håll för att det skapas skolor som vänder sig till en speciell väldigt avgränsad grupp. Jag tror inte att det största problemet är att skolorna har kommit till. Jag tror att det största problemet är att stora grupper av föräldrar och barn inte har känt sig tillräckligt nöjda med den skola man har blivit erbjuden. De nya utmaningar som det mångkulturella samhället ställer har vi inte lyckats klara i tillräckligt hög grad i den gemensamma skolan. Det är en viktig varningssignal. Därför måste man också se intresset för fristående skolor som en uppmaning att ta på allvar också för den kommunala skolan. Jag vill säga till Widar Andersson att jag inte tror att man kan kommendera fram integration. Jag tror att integration handlar om förtroende och en vilja till förändring. Men det är viktigt att ange vilken inriktning man vill ha och att ha en målsättning för vart man strävar.
Fru talman! Jag vill tacka skolministern för att hon uttalar sin vilja att ge kommunerna en starkare ställning i samband med prövningen av de fristående skolorna. Jag har haft anledning att bli mycket upprörd när jag har kunnat konstatera att Örebro kommun, som skall finansiera den muslimska skolan i Örebro, inte har ansetts behörig att överklaga ärendet. Nu är det föremål för rättslig prövning. Det är självfallet så att kommunerna, som fullt ut finansierar verksamheten, har ansvaret för den samlade skolverksamheten och också har ansvar för att verka för integration, måste ha en stark ställning också i prövningen av de fristående skolorna. Jag instämmer helt med Widar Andersson om att det är oerhört viktigt att vi arbetar för att de invandrare som kommer till Sverige verkligen skall känna att de är delaktiga i det svenska samhället. Vi måste låta oss påverkas av att det kommer nya människor in i vårt samhälle med nya erfarenheter och samverka på jämbördiga villkor. Jag tror att Beatrice Ask gör det väldigt enkelt för sig om hon säger att det finns en grundläggande negativ inställning till fristående skolor. Många fristående skolor har varit positiva för det svenska samhället. Men vi skall ändå våga säga att den snabba ökningen av konfessionella skolor, det gäller både kristna skolor och muslimska skolor, är ett nytt fenomen i vårt samhälle som vi bör känna viss oro för. Oavsett om det skedde på löpande band eller i en annan ordningen, var det en mycket snabb utbyggnad av skolor med anknytning till Föreningen Ordet. Är detta gott för det svenska samhället eller inte? Är det gott för det svenska samhället eller inte om vi får en mycket stor grupp muslimska skolor i Sverige? Vad betyder detta för trycket på enskilda muslimer? Detta är svåra existentiella frågor, och vi får inte göra dem som enkla som Beatrice Ask gör. Vi måste vara medvetna om att det faktiskt finns en stark strävan hos många religiösa riktningar, de må vara kristna eller muslimska, att använda alla instrument för att skapa sig en ökad styrkeposition. Vi måste våga tala om och våga diskutera vad det betyder för ett samhälle. Vi får inte bara säga att det är fråga om brist på respekt för människor om vi säger nej. Det är inte så enkelt i Örebro, Widar Andersson, att alla invandrare bor på samma ställe. Jag bad kommunen redovisa några kostnadskonsekvenser av det här förslaget. Då skrev man så här: Invandrare med bakgrund i muslimska länder är i stort jämt fördelade över kommunen med undantag för en viss koncentration i Oxhagen och Vivalla. Det finns alltså muslimska barn runt om i hela kommunen. Det finns nu en risk för att vi får en segregation, och det finns, Widar Andersson, långsiktigt en allvarlig risk att vi får en syn där grupp står mot grupp. Om jag har rätt, om Widar Andersson har rätt eller om Beatrice Ask har rätt kan ingen av oss riktigt säkert säga. Men vi måste säga att det inte får gå för fort. Man måste ha respekt för kommunernas syn. Man måste ta till sig erfarenheter från de muslimska skolor som redan är i gång innan man - förlåt mig, fru skolminister - på löpande band godkänner nya muslimska skolor.
Fru talman! När det gäller kommunernas inflytande över fristående skolor vill jag säga att jag nog är mer enig med Inger Lundberg än vad hon kanske tror. Jag tror nog att friskolorna är väl etablerade. Jag tycker att detta är en onödig konflikt mellan stat och kommun. Likaväl som en kommun inte frågar staten när man startar en offentlig skola kan jag inte se att det skulle vara nödvändigt att bocka och buga för staten när man skall starta en fristående skola. Jag tror att de står så starka i dag. Men så långt kommer vi nog inte i dag. Jag menar att det avgörande när vi ser på segregation och integration är att i dag tränger nya kultur och försörjningsmönster fram i det nya samhället. När man åker runt i samhället och träffar människor, äldre medborgare, och läser många utredningar och skönlitteratur förstår man att livsstilar, värderingar och kulturmönster har ändrats väldigt mycket på de senaste 20 åren. De går inte att hamra in i det gamla samhällets strukturer. Låt oss överföra den diskussionen till skolan. Jag kan inte förstå skolministern när hon säger att den sammanhållna skolan för henne betyder att alla föräldrar och elever skall känna att barnen skall gå i den offentliga skolan. Varför det? Varför skulle det vara ett demokratiskt framsteg? För mig kan det vara ett oerhört mycket mer demokratiskt framsteg om man under en sammanhållen läroplan och skattefinansiering av skolan har en rad olika former av skolor som utifrån ungarnas egna behov, kulturer och bakgrunder gör att de får chansen att växa och utvecklas. Här måste skolministern ställa sig på människornas sida och inte på den gamla byråkratins sida. I den omvälvningsprocess som sker i dag behöver inte minst många av de utländska medborgarna som kommer till Sverige oerhört mycket stöd för att forma en egen trygghet för att steg för steg kunna finna en plats i det nya svenska samhället.
Fru talman! Jag vill fortfarande ha ett svar på frågan var vi har fakta om att de fristående skolorna leder till ökad segregation och om de stora segregationsproblemen ligger i de fristående skolorna eller i det kommunala skolväsendet. Jag är ganska säker på vad jag själv tror. Jag konstaterar att frågan är tämligen dåligt utredd. Sedan skulle jag vilja att skolministern svarar på vad hon tror att det blir för konsekvenser av det förslag regeringen nu håller på att driva fram. Det innebär kraftigt försämrade villkor för friskolorna. Det kommer att innebära att det blir de få som kan betala utbildning fullt ut med egna pengar som kan välja ett alternativ. Det blir ökad segregation. Det blir några få elitskolor kvar i stället för den mångfald och den utveckling vi kan se i dag där många olika människor är engagerade för barns utbildning och fostran. Det är ju också en viktig uppgift för skolan. Jag är inte ett dugg rädd för att diskutera de konfessionella skolorna. Även om det är skolministern vi frågar, måste jag säga att jag blir mycket förvånad när Inger Lundberg säger att det växer fram muslimska skolor och konfessionella skolor på löpande band. Det är inte alls så statistiken ser ut. Vi har fått fler konfessionella skolor, men tittar man på friskolorna i dag är det framför allt Montessori och Waldorfskolorna och de allmänna skolorna som har ökat. Detta handlar om en liten del. Med tanke på hur många invandrare vi har i Sverige är det väl snarare något som förvånar i stället för oroar.
Fru talman! Låt mig börja med Inger Lundbergs oro för att vissa skolor med konfessionell inriktning används i syfte att stärka en viss religiös inriktning i samhället. Det är så jag tolkar Inger Lundbergs oro. Jag möter den här oron hos många människor. Jag tror att det är viktigt att jag som skolminister och vi alla som har ansvar för nationell skolpolitik kan känna oss säkra på att de konfessionella skolorna, liksom andra skolor, utgår ifrån barnens bästa för att ge barnen en god och likvärdig utbildning. Därför är det viktigt att vi fokuserar på det som är de mest grundläggande värdena och de mest grundläggande uppgifterna för skolan när det gäller godkännande och tillsyn. De finns också formulerade i de inledande målen i läroplanen och skollagen. Jag tror också att det finns många konfessionella skolor som känner olust över att en oro som gäller vissa skolor även drabbar många skolor för att man drar konfessionella skolor över en kam. Därför är det viktigt att vi har ett tillsynssystem och regler för godkännande som kan säkerställa att vi har en kvalitet som utgår ifrån barnens rätt till en likvärdig och god utbildning. Widar Andersson ställer frågan om alla barn måste gå i en kommunal skola. Är det det bästa samhället om alla barn väljer att gå i den kommunala skolan? Nej, jag tror inte det. Jag tycker inte att alla barn skall gå i den kommunala skolan. Jag tror också att vi behöver fristående skolor som ett komplement till den kommunala skolan. Men jag tycker att det är viktigt att inga barn eller föräldrar känner att de väljer bort den kommunala skolan för att den inte är tillräckligt bra eller för att man känner att man inte har någon plats där eller inte kommer till sin rätt i tillräckligt stor utsträckning. En fristående skola skall vara något man väljer till. Det skall inte vara så att man känner sig tvungen att välja från en kommunal skola. Detta är jag angelägen om. Jag tror att vi behöver utveckla den kommunala skolan mer för att lyckas med den uppgiften fullt ut. Leder fristående skolor till segregation per definition på något sätt? Det vet vi inte, men jag tror att om segregationsproblemen i samhället vore begränsade till de fristående skolorna vore det ett litet problem. Segregationsproblemet i samhället och i skolan är oerhört mycket större. Därför tror jag att man skall vara litet försiktig med att söka lösningarna eller orsakerna till segregationen i några enkla former som t.ex. vem som är huvudman för en skola. Jag tror att problemen är mycket större än så. Beatrice Ask efterlyser vad det finns för utvärderingar. Det finns ett arbete som Skolverket har bedrivit under en tid, och som man fortsätter att bedriva, som heter VALS-projektet. Det står för valfrihet, likvärdighet och segregation. Där pågår ett arbete för att skaffa ett underlag över hur det ser ut bl.a. med segregationsproblemen i skolan.
Fru talman! Det känns bra att skolministern tar avstamp i barns behov. Till Beatrice Ask vill jag säga: Nej, vi har inte alla fakta. Det här är svåra frågor. Det finns en fara i att avintellektualisera och alldeles förenkla problematiken. Det parti som verkligen har bidragit till att göra det i svensk politik under senare år är Moderata samlingspartiet. Liksom det finns olika valörer i de frågor som vi diskuterar skall vi också medge att det är svåra frågor. Men just därför kanske utvecklingen inte skall gå alltför snabbt så att vi inte hinner besinna oss och få erfarenheter. Vi skall också vara medvetna om att de här etableringarna inte är gratis för samhället i dag. Kommunerna brottas med mycket stora ekonomiska problem. Skulle den muslimska skolan i Örebro komma till stånd i den utsträckning som har förutsatts i den ansökan som Skolverket har godkänt betyder det brutto 24 miljoner kronor, netto sannolikt 12 miljoner kronor. Hela läromedelsanslaget till grundskolan i Örebro kommun är på 24 miljoner kronor. Vi skall alltså vara klara över att den här typen av etablering också urholkar möjligheterna att verkligen göra något bra av den allmänna skolan. Så komplex är verkligheten. Slutligen vill jag säga till skolministern att jag tycker att det är viktigt att man i den här prövningen inte glömmer bort den oro som flera muslimska kvinnor faktiskt har uttryckt. Vad betyder det här? Kommer man att känna ett tryck att sätta sina barn i en muslimsk skola? Det kanske är så att man känner sig stolt och glad över skolan och vill att barnen börjar där. Men för några invandrarföräldrar kan det faktiskt också vara jobbigt att det naturliga inte är den allmänna grundskolan.
Fru talman! Jag tror att de frågor som vi har berört är mycket svåra och grundläggande frågor som vårt samhälle ännu inte har lyckats hantera tillräckligt väl. Det handlar om vilka förändringar som vårt samhälle genomgår i och med att vi nu har ett mångkulturellt samhälle. Men det är mer tydligt i vissa kommuner, i vissa stadsdelar och i vissa skolor än i andra. Det finns flera motsägelsefulla intressen i den här utvecklingen. Det tror jag att man får stå ut med. Det är bra att man för en diskussion som kan belysa frågan från flera olika håll. Naturligtvis finns det både muslimer som gärna vill gå i en muslimsk skola och muslimer som inte vill gå i den muslimska skolan. Det finns muslimer som ser det som ett hot om det är andra villkor som gäller för en konkret fristående skola. Det finns muslimer som ser det som ett hot att det startas en muslimsk skola eftersom man då tror att den vanliga kommunala skolan kan låta bli att behandla islam på ett korrekt och värdigt sätt. Det finns alltså flera motstridiga intressen, och det kommer att vara så, tror jag. Alla ställer inte samma krav på skolan. Däremot är det viktigt att vi trots att man ställer olika krav på i vilken skola man vill gå och på vilken utveckling man vill se måste ha en skola som i så stor utsträckning som möjligt klarar att svara mot alla barns behov. På de allra flesta håll i vårt land är ändå möjligheterna att välja en annan skola mycket begränsade av olika skäl som t.ex. restider. Vårt land är ganska glesbebyggt. Den gemensamma skolan måste kunna klara alla barn. Alla föräldrar måste kunna känna samma förtroende och vilja skicka sina barn till skolan. Om man därutöver vill göra ett annat val skall det vara möjligt, men ingen skall känna sig tvingad.

Fru talman! Beatrice Ask har, med anledning av EU-kommissionens vitbok om utbildning, frågat mig om jag inom Europasamarbetet kommer att stödja vitbokens förslag avseende lärlingsutbildning, samt vilka åtgärder jag avser att vidta i Sverige för att bidra till en utveckling av lärlingsutbildning på olika nivåer. Det är viktigt för mig att först klargöra vitbokens ställning som officiellt dokument. Vitboken skall ses som en utgångspunkt för en bred debatt om den framtida utbildningspolitiken. Denna debatt skall föras både i medlemsländerna och i EU:s institutioner. Jag tror att det är viktigt att ha denna utgångspunkt i åtanke när man diskuterar vitboken. Vitboken kommer formellt att behandlas första gången vid ministerrådet den 6 maj. Informellt har dock både utbildningsministrarna och arbetsmarknadsministrarna redan kunnat framföra sina synpunkter vid ett tillfälle. Vad gäller vitboken har vi mycket klart framfört att vi anser att varje medlemsland måste ges möjlighet att föra debatten vidare under hela detta år. Kommissionen bör avvakta de synpunkter och förslag som det europeiska året för livslångt lärande kommer att föda. Först under 1997 bör resultatet underställas rådet i ett slutgiltigt dokument. Vi har också framfört synpunkten att en djup och reell delaktighet från samtliga medlemsländer är en förutsättning för att vitboken skall bli det positiva bidrag i strävan att förverkliga det kunskapssamhälle som vi alla eftersträvar. Det jag anfört i det ovanstående gäller också frågan om lärlingsutbildningen. Vitboken lyfter fram lärlingsutbildningen som ett sätt att stärka kontakterna mellan arbetslivet och skolan. Man vill också främja rörligheten för ungdomar i yrkesutbildning bl.a. genom företagspraktik i Europa. Jag delar vitbokens ambitioner vad gäller dessa mål. Lärlingsutbildningar kan vara en metod att åstadkomma detta, men det finns också en rad andra. Inom vårt nuvarande svenska system har skolhuvudmännen möjlighet att erbjuda lärlingsutbildning inom ramen för gymnasieskolans individuella program. I dag är det ett mycket litet antal elever som går lärlingsutbildningar. Därför är det vad gäller vitbokens förslag viktigt att de inte begränsas till att omfatta enbart lärlingar i den strikta svenska bemärkelsen, utan att samtliga elever som går program med yrkesförberedande kurser i den svenska gymnasieskolan bör kunna komma i fråga för dessa insatser. För den framtida yrkesutbildningen är det viktigt att vi ger alla elever rätt till en bred grundutbildning, vilket krävs i ett framtida kunskapssamhälle. Dagens gymnasieskola ger den möjligheten. Arbetslivets och skolans samverkan med utveckling av olika modeller för den arbetsplatsförlagda utbildningen ser jag som mycket viktig för att hålla en hög kvalitet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka skolministern för svaret. Det är bra att vi får en redovisning i svaret för vad vitboken är för ett slags dokument. Mtt skäl för att ställa frågan är bl.a. att jag tycker att vi skall föra debatten under 1996, och jag tycker vi skall föra debatten om utbildningsfrågorna inom EU här i riksdagen. Det finns ju många olika frågor och en del tämligen bisarra idéer i vitboken, och det vore synd om vi står med fait accompli någon gång framöver utan att ha diskuterat igenom vad det handlar om. Till det som jag har uppfattat som mindre bisarrt, om man nu skall uttrycka sig på det viset, i vitboken är ändå det som handlar om yrkesutbildning. Jag ser det som angeläget att utbytet inom EU-samarbetet på utbildningsområdet når yrkesutbildningarna i större utsträckning av det skälet att det inte får bli en klubb för akademiker, för att uttrycka sig krasst. Jag tror att det är viktigt för EU-samarbetets förankring hos medborgarna att också de som går yrkesutbildningar av olika slag kommer i fråga för olika aktiviteter och kontakter. Precis som skolministern säger har vi i Sverige ganska få lärlingar, för att inte säga nästan inga alls. Jag tror att det var 42 eller 50 stycken förra läsåret, och det är ju inte mycket att skicka ut i världen. Därför vore det intressant att höra om regeringen har några konkreta tankar om vad som skulle kunna göras för att fler skall bli delaktiga. Jag har litet svårt att tro, även om det ligger i svaret, att vi skulle kunna internationalisera eller "EU-isera" APU-delen i gymnasieutbildningen. Jag undrar också något över - det finns inte med i svaret - om regeringen i det här sammanhanget har några funderingar vad gäller den försöksverksamhet med kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning som nu är på gång, om än i för liten omfattning. Är det inte i första hand på den nivån som rörlighet mellan olika studeranden kan komma i fråga? Möjligen skall man inte säga det, men gymnasieelever kanske man inte skickar iväg hur enkelt som helst på olika utbytesprogram i Europa. När det däremot gäller yrkesutbildning på något högre nivå är det tämligen enkelt. Jag vill alltså veta vad ministern mer konkret kan tänka sig att göra och hur man ser på detta, utöver det som framgår av svaret.
Fru talman! Samarbetet mellan utbildningssystemet och arbetslivet måste intensifieras. Arbetslivet förändras i dag oerhört snabbt. Det betyder att en bra utbildning av hög kvalitet inte kan lyckas med sin uppgift om den bedrivs isolerat från arbetslivet. Det är av den anledningen viktigt att EU-kommissionen har lyft fram denna fråga i vitboken, där det bl.a. heter: "Utbildning får inte ses endast som ett sätt att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft åt företagen. Dessa har också själva ett ansvar." Det är också bl.a. mot den bakgrunden som det nu finns en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet för frågor om skola och arbetsliv och om hur det samarbetet skall kunna stärkas. När man vidare i EU-sammanhang talar om lärlingssystem och lärlingsutbildning menar man inte alltid samma sak som det som vi menar här i Sverige. De exempel som lyfts fram i vitboken gäller faktiskt akademisk utbildning. Där lyfts handelshögskolor som t.ex. London Business School, universitetet i Mannheim och andra högskolor fram som exempel på önskemål om utbyte när det gäller - som vi kanske skulle kalla det - företagsförlagd utbildning. Jag tror att den försöksverksamhet med kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning som riksdagen förhoppningsvis kommer att ställa sig bakom inom kort kommer att vara en viktig sådan utbildning, där det är bra med ett internationellt eller europeiskt samarbete och utbyte. Jag tror också att det går att göra mer på gymnasienivå, där vi redan har ett ganska bra arbete i gång inom ramen för utbildningsprogrammet Jag tror att man måste tänka sig fler olika utbildningar, och jag tror att det är viktigt för ungdomar och för all del också för vuxna att under sin utbildningstid få pröva på att arbeta också i ett annat europeiskt land.
Fru talman! Jag vill framför allt tacka för svaret. Jag tycker att det är bra att man arbetar för att se över möjligheterna att hitta samverkanspunkter mellan skola och arbetsliv utöver vad vi har i dag, för det är tämligen insomnat. Vi behöver bli litet mer kreativa. Vi måste framför allt skapa mer än retorik från näringslivets sida. Vi behöver praktiskt samarbete, och jag tycker att det är bra att regeringen jobbar med det. Jag tror också att det i det här sammanhanget är väsentligt att se EU som en möjlighet inom ramen för det arbete som nu bedrivs när man funderar över vad vitboken skulle kunna åstadkomma. Det är nog ändå centralt att stimulera yrkesskicklighet. Vi har där i dag på några mycket små fält gamla traditioner som faktiskt fungerar, t.ex. på det konstnärliga området, men där jag tror att en breddning skulle kunna vara bra. Det gäller inte minst eftersom svensk företagsamhet är oerhört internationaliserad och har mycket av sin verksamhet förlagd till EU:s länder. Detta skulle kunna vara en möjlighet för oss att utnyttja. Jag hoppas att regeringen på den här punkten kommer att driva på i arbetet. Det vore ändå bra om EU kunde presentera en vitbok eller ett åtgärdsprogram på utbildningsområdet som utvecklar verksamheten utan att EU för den skull lägger sig i sådana utbildningsfrågor som EU inte har något att göra med.
Fru talman! Det är ju riktigt att intresset för svensk yrkesutbildning är mycket stort inom EU. Inte minst gäller det vår nya gymnasieskola, där vi också, som Beatrice Ask mycket väl vet, har flera allmänna ämnen på samtliga program. En diskussion om detta pågår nu i många europeiska länder. Det är också en fråga som lyfts fram i vitboken. Många är intresserade av det sätt som vi har löst frågan på i Sverige. Jag vill avsluta med att säga hur jag ser på vitbokens roll. Jag tycker att det är bra att kommissionen har tagit initiativ till lyfta upp utbildningsfrågorna och diskussionen kring dessa, men jag tycker också att utformningen av vitboken visar att utbildningsfrågorna ser mycket olika ut i de olika länderna. Även om utmaningarna, arbetsuppgifterna och problemen ser ganska likartade ut, måste lösningarna bli väldigt olika i olika länder. Utbildningssystemet är mycket nära förknippat med den kulturella utvecklingen och med den tradition som man har haft i ett visst land. Jag tror därför att vitboken så småningom bör resultera i att EU koncentrerar sig på att bli bättre på erfarenhetsutbyte och konkreta samarbetsprojekt inom EU. Jag tror att man skall avhålla sig från att skaffa sig en egen utbildningspolitik.

Fru talman! Beatrice Ask har ställt ett antal frågor till mig om flexibel skolstart och integration av skola, barnomsorg och skolbarnsomsorg. Först vill jag säga att jag ser mycket positivt på det arbete som nu pågår ute i kommunerna med ökad integration mellan skola, sexårsverksamhet och skolbarnsomsorg. Bl.a. riksdagens beslut om flexibel skolstart har påskyndat en process i många kommuner med olika lokala lösningar för en integration av sexåringarna i skolan. Enligt vad jag erfarit har man därvid från kommunalt håll framför allt betonat den betydelse ett möte mellan förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt har för en helhetssyn på barnen. Ett exempel är nämndorganisationen. Enbart under det senaste året har närmare 30 % av kommunerna förändrat sin nämndorganisation. Det innebär att i 90 % av kommunerna ingår nu skolan tillsammans med annan kommunal verksamhet i samma nämnd. Tillsammans med skolan organiseras i dag främst barnomsorg men även skolbarnsomsorg. Antalet sexåringar i skolan har alltså ökat mycket kraftigt. Även om endast 6,7 % av sexåringarna var formellt inskrivna i skolan läsåret 1994/95, var andelen sexåringar i verksamhet i skolan betydligt högre. 9-åringar i skolan är betydligt högre. I många kommuner arbetar förskollärare och grundskollärare sida vid sida i arbetslag och under delar av dagen tillsammans med fritidspedagog. Det här är en utveckling av skolan som jag tror är mycket bra. Barn utvecklas i olika takt. Ett förändrat arbetssätt med bättre anpassning till elevers skilda behov ökar möjligheterna särskilt för elever med svårigheter i skolan. Mötet mellan förskola och skola leder till en helhetssyn på barn som gynnar barns utveckling under de första viktiga åren i skolan. Jag bedömer alltså kommunernas arbete som framgångsrikt, även om jag är medveten om att det finns en spännvidd mellan kommuner, där vissa har kommit mycket långt i utveckling av det som ibland kallas barnskolor medan andra ännu inte har påbörjat integrationen mellan förskola och skola. Några särskilda informationsåtgärder från regeringen om skolstarten med anledning av riksdagens beslut om flexibel skolstart är inte aktuella. Jag ser det som en fråga för skolans huvudmän att informera om gällande regler. Avslutningsvis vill jag säga att regeringsförklaringen kommer att följas upp med förslag som ökar integrationen mellan skola, barnomsorg och skolbarnsomsorg för att förbättra förutsättningarna för alla barn att få en bra start under sina första viktiga år. Dessa förslag kommer att föreläggas riksdagen så snart de är genomarbetade.
Fru talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Anledningen till den här interpellationen är naturligtvis regeringsförklaringen, men jag har senare läst att skolministern blev förvånad över att få ansvaret för förskolefrågorna. Svaret antyder väl att det var en korrekt uppgift som lämnades i medierna. Det framgår av svaret att skolministern gör den bedömningen att kommunerna klarar det här ansvaret ganska bra. Den uppfattningen har inte jag. Jag tycker att kommunerna har misskött sin uppgift att förverkliga riksdagsbeslutet om en flexibel skolstart. Jag vet att det för några år sedan var ytterst få kommuner som ens hade bemödat sig om att informera föräldrarna om att riksdagen har infört flexibel skolstart och om vad denna innebär för medborgarna. Jag är dess värre ganska övertygad om att det inte har skett så många förbättringar. Däremot är det så, som skolministern antyder, att kommunerna har varit oerhört kreativa när det gällt att arbeta med de mindre barnen och att skapa nya lösningar och modeller. Men det har enligt Skolverkets uppgifter framför allt berott på kommunens kamrer och organisatoriska önskemål snarare än på det som är bra för barnen. Det är ofta inte lätt att veta vad som kom först, hönan eller ägget, men jag tycker inte att man kan vara nöjd med hur kommunerna har skött sin uppgift i den här delen. Jag är ledsen för att skolministern inte på något sätt tycker att regeringen kan stöta på kommunerna och tillse att föräldrar som nu är i färd med att välja skola och fundera över skolstarten får adekvat information. Vet man att kommunerna missköter detta bör man se till att föräldrarna faktiskt får veta att det är de och inga andra som avgör om barnen skall börja skolan tidigare eller senare. Jag får i svaret inte heller några besked i frågan om regeringen har för avsikt att ändra reglerna för den flexibla skolstarten och om man tänker ta ifrån föräldrarna rätten att fatta beslut. Jag skulle vara glad för ett förtydligande på den punkten. Många kommuner har ändrat nämndorganisationen, och det tycker regeringen är bra. Jag har inte någon uppfattning i frågan, eftersom jag tycker att kommunerna själva må bestämma hur de vill arbeta. Men jag är något bekymrad över att kommunerna tycks blanda ihop obligatoriska och frivilliga uppgifter och kanske inte i alla delar lägger vikt vid de krav som ställs på den obligatoriska skolverksamhet som vi har ålagt dem. Det betyder inte att jag ser några hinder för samverkan eller pedagogiska fördelar med den. Det kanske t.o.m. behövs förändringar ganska snart. Jag är inte säker på att det alltid är bra, men det återstår att se i utvärderingar. Dock skulle jag vilja veta om det finns några planer på en förändring när det gäller föräldrarnas rätt att bestämma när barnen skall börja skolan. Det är något som många hör av sig om och undrar över. Jag skulle också vilja veta om skolministern verkligen tycker att kommunerna sköter informationen till föräldrar inför skolstarten på ett tillräckligt bra vis.
Herr talman! Att integrera skola och förskola är en oerhört stor, viktig och efterlängtad reform. Jag har nu fått ansvaret för den förändringen. Det är viktigt att tänka igenom och arbeta igenom förslagen ordentligt. Att jag inte är beredd att snabbt eller tvärsäkert uttala mig om hur det skall se ut i den närmaste framtiden med denna förändring betyder inte att vi saknar beredskap eller vilja att arbeta med den. Fru talman! Jag tror att jag och Beatrice Ask har radikalt olika uppfattningar i den här frågan. Det var Beatrice Ask själv som under sin tid som skolminister fattade beslut som försvårar arbetet med integration mellan skola och förskola och som försvårar arbetet med en flexibel skolstart. Om man begränsar den flexibla skolstarten till en fråga om vid vilken ålder - och då har man egentligen bara två år att välja mellan - som barnet skall inträda i en skolverksamhet som man inte arbetat tillräckligt för att förändra, kommer den skolstarten inte att vara särskilt flexibel. Jag tror i stället att potentialen finns i integration mellan förskola och skola där barnen får arbeta tillsammans med förskollärare, grundskollärare, lågstadielärare, fritidspedagog och speciallärare. Barnen får då en möjlighet att arbeta med både förskolepedagogiken och skolpedagogiken, både det mer strukturerade lärandet och leken. Det är med den utvecklingen som vi verkligen kan möta barnet utifrån barnets behov och barnets förutsättningar. Barn utvecklas inte på ett sådant sätt att man vid ett bestämt tillfälle kan säga: Nu är du skolmogen. Det är bra. Däremot måste skolan utvecklas på ett sådant sätt att den faktiskt blir barnmogen. Jag delar inte Beatrice Asks uppfattning att kommunerna misssköter sin uppgift. Det beror naturligtvis på att vi har olika syn på vilken uppgift det är kommunerna skall sköta. Jag tycker att det är bra med en integration mellan förskolan och skolan. Nu skall vi göra ytterligare förändringar för att underlätta den integrationen. Jag menar att kommunerna i många fall ligger före staten och har varit mer framsynta än vad staten har varit på detta område. Anledningen till att de har kunnat vara det är de beslut som Beatrice Ask fattade och var ansvarig för som skolminister vilka drev utvecklingen bakåt. Hon ändrade bl.a. direktiven till den då sittande läroplanskommittén som hade till uppgift att finna ett gemensamt styrdokument för både förskola och skola.
Fru talman! Nu har jag nästan lust att säga: Stopp och belägg! Det var faktiskt inte jag som införde flexibel skolstart. Det var Göran Persson som gjorde det. Att det möjligen inte var ett beslut som var förberett tillräckligt mycket kan inte jag ta ansvar för. Däremot var det under den borgerliga mandatperioden som verksamheten med olika integrationsmodeller verkligen växte ute i kommunerna, och det är något som jag ser som väldigt positivt. Dock ansåg jag och den regering jag satt i att det arbete som hade påbörjats med ett gemensamt måldokument för barn och ungdomar i åldern 0-20 år var att greppa över litet mycket. Det visade de underlag vi hade. Eftersom det var mycket angeläget att få fram en modern läroplan efter den decentralisering som riksdagen hade genomfört, fanns det goda skäl att koncentrera uppgifterna på den. Dock angavs mycket tydligt i läroplanen att samarbetet mellan förskola och skola är väsentligt och någonting som måste integreras. Man måste nog har historiebeskrivningen litet klart för sig. Det som är betydelsefullt och intressant att diskutera är detta: Om riksdagen har bestämt att barn får börja i skolan när de är sex år eller när de är sju år, och att det är föräldrarna som skall fatta det beslutet, är det allvarligt när inga kommuner bryr sig om vad riksdagen har sagt. Skolministern får gärna tycka att beslutet var fel. Det kan jag tycka, och det kan vem som helst tycka. Men om riksdagen har fattat ett beslut är det rimligt att kräva att det också efterlevs. Det är där jag tycker att man har slarvat litet. Det fördes en debatt i samband med att beslutet fattades där man sade att föräldrar kommer att för snöd vinnings skull sätta barn i skolan innan de är mogna för det, eftersom skolan är gratis men inte barnomsorgen. Så sades det i debatten. Det har visat sig att det blev precis tvärtom. Föräldrar var oerhört omdömesgilla och satte verkligen barnets behov och de bedömningar man kunde göra i centrum och var väldigt försiktiga innan kommunerna kunde började modernisera mottagandet av det små barnen. Det är detta som gör att jag tycker att man kan fråga om ministern är nöjd med hur kommunerna gör. Jag är det inte. Så länge riksdagens beslut gäller anser jag att föräldrar i detta land har rätt att få veta vad som faktiskt gäller, och att inte kommunerna gör litet hipp som happ och hur de vill. Sedan är detta naturligtvis ett skäl för regeringen att skynda på om det är så att man avser att begränsa föräldrarnas valfrihet eller på något annat sätt justera i reglerna för skolstart. Jag tror att det ligger en poäng i att skolstarten är flexibel, eftersom barn utvecklas i väldigt olika takt. Det är också ett av skälen till att det utvecklas olika former av samverkan och integrerade modeller mellan barnomsorg och skola. Skolstarten är delvis en pedagogisk fråga. Jag tror ändå - och det skall vi kanske inte tro något om, utan i stället utreda - att det är betydelsefullt för barn att veta när de går i skolan och när de inte gör det. Att börja skolan är ett viktigt steg. Jag är litet rädd för att vi hamnar i former där vi tar ifrån barnen den möjligheten. Jag är inte säker på att det stimulerar den glädje det skall vara att söka kunskap.
Fru talman! Även jag tror att det är ett mycket viktigt steg för barn att börja skolan. Det är också ett steg som ibland är svårt. Barn behöver bli bemötta utifrån sina speciella förutsättningar och sina speciella behov. Det är inte alltid som barns förutsättningar och behov låter sig enkelt inordnas i t.ex. läsår. Därför är det viktigt att det finns en beredskap i skolan och förskolan att möta barnen där de befinner sig både i lärandet och i leken. Där finns det stora vinster att göra med ett samarbete och en integration mellan förskolepedagogik och skolpedagogik. Jag tror att förskolan har mycket att lära skolan i detta arbete. När det gäller historieskrivningen var det faktiskt den tidigare socialdemokratiska regeringen som dels fattade beslut om en flexibel skolstart, dels fattade beslut om direktiv till läroplanskommittén att pröva om det var möjligt att utarbeta ett gemensamt måldokument som bygger på en helhetssyn på barnens utveckling under hela deras uppväxttid både i förskola och i skola. Det var i den lagstiftningen och i de direktiven som Beatrice Ask som skolminister var ansvarig för att göra en ändring i den ena delen, nämligen den att pröva att utarbeta ett gemensamt måldokument. Det var så det stod i direktiven. Jag delar inte uppfattningen att inga kommuner bryr sig om riksdagens beslut eller lagstiftningen. Jag förstår inte vad Beatrice Ask grundar den uppfattningen på. fr.o.m. den 1 juli 1997 har föräldrar rätt att välja om barnen skall börja skolan det år de fyller sex år eller det år de fyller sju år. I de enkäter och de undersökningar som bl.a. Kommunförbundet har gjort i kommunerna visar det sig att det finns en mycket stor beredskap för detta. Jag förstår inte på vilket underlag som Beatrice Ask i denna del grundar sin stora misstro mot kommunerna eller sitt fördömade av kommunerna. Jag tror att föräldrar är omdömesgilla. Jag är inte särskilt orolig för att föräldrar skulle välja att fatta beslut om sina barns skolgång grundat på snäva ekonomiska perspektiv eller någonting annat.Föräldrar gör i allmänhet allt vad de kan för att skapa en så bra tillvaro och utveckling som möjligt för sina barn. Däremot är det viktigt att föräldrar verkligen har en chans att också göra ett sådant val. Det är också viktigt att inse att den stora frågan för barnen, när det gäller utvecklingen och lärandet, inte handlar om ifall man skall börja den traditionella skolan när man är sex eller sju år. Det bästa svaret på den fråga som många ställer sig är att man skall förändra de första och viktiga åren både i förskolan och i skolan på ett sådant sätt att det finns en större beredskap att möta barnen där de faktiskt befinner sig. Många kommuner har kunnat visa att när kompetenser sammanförs från olika yrkesområden, när grundskole och lågstadieläraren, specialläraren, kanske talpedagogen, förskolläraren och fritidspedagogen gemensamt arbetar i lag kring barnen, finns det en oerhörd potential för kvalitetshöjning också inom ramen för befintliga resurser. Fru talman! Jag tycker att det är litet långsökt att utmåla det som att jag förvägrar föräldrar rätten att få veta vilken lagstiftning som gäller, i och med att jag säger att det inte är aktuellt att gå ut med någon särskild informationskampanj om en lagstiftning som faktiskt är flera år gammal.
Fru talman! Jag tycker inte alls att man skall gå ut i någon informationskampanj. Bakgrunden till att jag är kritisk är vissa rapporter från Skolverket. Jag är närmast intresserad av om ifall det finns några nya aktuella uppgifter som tyder på någon förbättring. De kontakter jag har med en hel del kommuner visar att det inte har skett någon upplyftning i detta fall. Om kommunerna, i enlighet med Skolverkets uppfattning för en tid sedan, inte sköter detta är det väl ändå intressant om skolministern kan påpeka det. Skolverket kan då gå på kommunerna och säga att de faktiskt inte har gjort vad de skall göra i denna del. Det är alldeles riktigt, som skolministern säger, att kommunerna har en jättestor beredskap för att ta emot alla sexåringar, vilket vi också har ålagt dem. Det är bra. Men problemet är att ingen frågar föräldrarna vad de har för uppfattning. Man utgår ifrån att när barnen är sex år gamla tas de om hand. Många kommuner har valt modeller som innebär att det inte finns någon större valmöjlighet eller flexibilitet. Det betyder inte att jag anser att dessa kommuner har dåliga alternativ - jag bara konstaterar att det är så här. Det är väsentligt att riksdagen reder ut huruvida vi lever upp till våra beslut eller inte. Annars kommer riksdagen att stå utan något som helst inflytande om kommunerna inte följer de beslut som faktiskt är fattade på väsentliga punkter. Jag tycker att det är regeringens sak att hålla efter och följa upp detta. Jag tror att det är väsentligt att föräldrar får information. Skolministern har också många gånger sagt sig ha den ambitionen. Indelningen i läsår och den mycket traditionella formen för skolan är självfallet inte bra i alla delar. Det finns många intressanta exempel på vad man kan göra i stället. I vissa länder börjar man skolan den dag man fyller ett visst antal år. Det tycker jag är en kul modell. Jag tycker att det är bra om vi kan pröva olika modeller. I den delen har jag alltså inga som helst låsningar. Jag ser fram emot regeringens kommande förslag.
Fru talman! Jag tror ändå att det finns en skiljelinje mellan mig och Beatrice Ask i denna fråga. Moderaterna landar, som så ofta, på att valfriheten och inflytandemöjligheterna handlar om att välja mellan färdiga alternativ - att man väljer antingen att inte gå i skolan eller att göra det. Den stora frågan är då: När? Jag ser det som en viktig form av inflytande att man kan påverka den verksamhet där barnen faktiskt deltar. Det måste finnas en möjlighet i den verksamhet barnen deltar - vare sig det är sexårsverksamhet eller de första åren i grundskolan - att kunna påverka det sätt man arbetar på och på vilket barnet blir bemött för att på bästa sätt få just sina behov tillgodosedda. Regeringen kommer att lägga fram förslag på hur vi skall stimulera utvecklingen i kommunerna. Som jag tidigare har sagt är min grundinställning att kommunerna har kommit långt. Det är dags att staten börjar komma lika långt, och bidrar till den utveckling som redan är på gång i många kommuner. Vi kommer att återkomma till riksdagen med förslag i dessa delar.

Fru talman! Beatrice Ask har med anledning av en undersökning från Stockholms skolor om elevernas matematikkunskaper frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra elevernas matematikkunskaper på högstadiet, samt på vilka sätt regeringen avser arbeta för att eleverna skall få fler välutbildade lärare i matematik. Den undersökning som Beatrice Ask refererar till bygger på den matematikundervisning som dels följer gamla kursplaner, dels är indelad i allmän och särskild kurs. De nya kursplanerna i grundskolans ämnen som nu tillämpas, och det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet som kommer att gälla framöver, skapar nya och bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen i alla ämnen inklusive matematik. En internationell studie som Skolverket hänvisar till i Bilden av skolan 1996, visar att matematikkunskaperna hos svenska 13-åringar har förbättrats under den senaste 15-årsperioden. Jag vill i sammanhanget peka på några viktiga punkter. För det första är det i den nya läroplanen mycket tydligt att skolhuvudmännen har en skyldighet att se till att alla elever når kunskapsmålen i de nationella måldokumenten. För resultaten i Stockholm är det primärt Stockholms kommun som har ansvaret för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Genom att exempelvis utnyttja timplanens flexibilitet har skolorna möjlighet att anpassa undervisningstiden efter elevernas behov. För det andra måste arbetssätt och arbetsformer ständigt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. En nyligen presenterad undersökning om valet till naturvetenskapliga studier i gymnasieskolan visar att en stor andel elever i årskurs 7 i grundskolan, som borde ha goda förutsättningar för naturvetenskapliga och tekniska studier, tappar intresset för bl.a. matematik i högstadiet. Detta beror sannolikt, enligt min bedömning, på att undervisningen inte upplevs som meningsfull för alla elever. Genom att förändra och utveckla metodiken i matematikundervisningen borde resultaten förbättras. Det är viktigt att huvudmännen för skolan fokuserar på läroprocesserna och att de följer upp och utvärderar vad eleverna faktiskt lär sig. När det gäller lärarnas kompetens delar jag Beatrice Asks uppfattning att det är mycket viktigt att lärarna har relevant utbildning. Det råder dock brist på utbildade lärare i vissa ämnen i grundskolan. Enligt uppgifter från Skolverket är andelen lärare i NO ämnen och matematik som saknar lärarutbildning ca 20 %. Rekryteringen till lärarutbildningen i matematik och NO ämnen är tämligen konstant. Lärarutbildningen har, trots ansträngningar, svårt att fylla utbildningsplatserna. Bristen på sökande till lärarutbildningarna beror delvis på tillträdesreglerna till högskolan. Regeringen har, bl.a. i proposition 1995/96:184, Tillträde till högre utbildning m.m., framhållit betydelsen av att bredda rekryteringsbasen till högskolan. Genom att underlätta för sökande från flera av gymnasieskolans program att bli behöriga till lärarutbildningarna kommer på sikt fler lärare att komma ut på arbetsmarknaden. Jag ser det också som angeläget att stimulera flickors intresse för matematik. Regeringen har nyligen anvisat 30 000 kr som bidrag till en konferens under innevarande år som anordnas av nätverket Jag tror även att det utvecklingsavtal som tecknats mellan Svenska Kommunförbundet och lärarorganisationerna kommer att öka förutsättningarna för en kvalitetshöjning i skolans undervisning samt höja attraktiviteten hos läraryrket. Goda matematikkunskaper är viktiga för bl.a. fortsatta studier i gymnasieskolan. Att en stor andel av eleverna inte kan utföra grundläggande matematiska operationer när de lämnar grundskolan är självfallet inte acceptabelt. Jag vill försäkra Beatrice Ask om att jag nogsamt kommer att följa hur elevernas kunskaper i matematik utvecklas framöver.
Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret. Vi är kanske överens om att det är bedrövligt att 2 000. Det är var fjärde elev! Detta visar dessutom att de inte förstår storheten. Den grundläggande förståelsen av vad matematik är finns inte. Det är oerhört allvarligt. Man kan också läsa sig till att en mycket stor andel av de lärare som undervisar dessa elever inte har nödvändiga kunskaper i matematik. Jag har framställt denna interpellation därför att läget är akut. Vi kan inte vänta på att det skall rättas till genom bättre kursplaner som skall införas någon gång, framför allt inte eftersom det saknas lärare som har den kompetens som krävs för att undervisa med de nya kursplanerna. Jag tror att vi måste arbeta på många olika sätt. Naturligtvis är det inte i första hand regeringens sak, men om ambitionerna att få fler sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall uppfyllas är detta oerhört centralt. Däremot är jag mycket bekymrad över svaret när skolministern säger att de nya reglerna för antagning till högskolan skulle underlätta. Den breddning som sker genom det förslaget innebär ju att man inte ens behöver ha godkänt på matematikens grundkurs för att få allmänt tillträde till högskolan. Det ger möjligen fler lärare men inte fler lärare som är duktiga i matematik, vilket är den fråga som vi här diskuterar. Jag skulle vilja höra om inte skolministern tycker att det finns anledning att ganska konkret stimulera just fortbildning och annat för att höja kvaliteten när det gäller matematikundervisningen för de elever som nu går i skolan och framför allt för att lyfta lärares förmåga att undervisa i matematik. Jag tror att detta är någonting som vi kommer att få leva med under ganska många år. Det var ju inte heller något lysande resultat i de nationella proven när det gällde matematiken på gymnasiet. I grundskolan kan man se en viss förbättring men det kan man än så länge inte göra på gymnasiet. Dessutom finns det en annan aspekt. Vi diskuterade tidigare segregation. Den hemska sanningen som också visas av Skolverket är att skillnaderna i kunskaperna i matematik växer mellan dem som kan minst och dem som kan mest. Så det finns en del som helst slås ut. Hur klarar man sitt dagliga liv om man inte kan räkna pengar, hålla reda på saker och ting eller inte kan förstå hur saker hänger samman? Det är ju det som matematik handlar om. Detta är väldigt centralt. Något måste väl ändå regeringen kunna göra för att ytterligare förstärka försöken att intressera fler att bli duktiga i matematik.
Fru talman! Det är roligt att höra att Beatrice Ask tycker att det är viktigt med matematikkunskaper. Eftersom jag själv har en bakgrund som matematiklärare är det inte svårt att övertyga mig om att matematik är viktigt. Beatrice Ask beskriver läget som akut, och det är det kanske i vissa avseenden, men den här debatten har förts sedan början av 80-talet då de första larmrapporterna om tillståndet för matematiken kom. Under tio års tid har det faktiskt vidtagits omfattande åtgärder framför allt när det gäller fortbildning av lärare, men också när det gäller annan stimulans för att utveckla matematikundervisningen. Jag har själv tagit aktiv del i det arbetet, både som matematiklärare och som skolminister. Det har skett en hel del utvecklingsarbete på det här området. Utvecklingen står ju inte stilla. Detta är inget nytt läge som har uppstått just nu, utan läget när det gäller matematiken har varit problematiskt under en längre tid. Det som är roligt att se är ändå att åtgärderna börjar ge ett visst resultat. Det är viktigt att man är nyanserad när man värderar problem. Det finns problem, och de är stora och allvarliga. I den stora undersökning som genomfördes inom ramen för OECD som presenterades för en tid sedan visade det sig att svenska medborgare var bäst av medborgarna i alla jämförbara länder också när det gällde att lösa matematiska problem. Jag tycker inte att vi skall klä oss i säck och aska, men vi skall ta de problem som finns på allvar. Beatrice Ask tycks ha missförstått regeringens förslag när det gäller behörighet. Med regeringens förslag skärps kraven på behörighet kraftigt i förhållande till vad som gäller i dag. I dag behöver man inte ha läst matematik över huvud taget för att vara behörig till högre studier. Nu skärper vi kraven kraftigt när det gäller den allmänna behörigheten. Vi lägger också fram ett förslag om att alla ämnen i gymnasieskolan skall värderas beträffande den särskilda behörigheten till olika utbildningar. Jag tror att detta är mycket bra för många av dem som gått en utbildning t.ex. med teknisk inriktning varav majoriteten oftast är pojkar. Steget till att skaffa sig behörighet via komvux till att bli grundskollärare i matematik och NO har tidigare varit mycket långt. Det systemet har varit sådant att den som t.ex. har genomgått elprogrammet på gymnasiet har bedömts som att man inte har läst fysik. Därför är det viktigt att de kunskaper som nu finns i den nya gymnasieskolan värderas. Därmed blir vägen till en särskild behörighet för att bli t.ex. matematik eller NO-lärare kortare och mer realistisk. Detta skulle också kunna bidra till att det rekryteras fler män till läraryrket, vilket vore önskvärt.
Fru talman! Jag skall skrämma skolministern litet grand med att det är nog inte bara jag som har missuppfattat propositionen. Det har i så fall hela utbildningsutskottet och hela utbildningsutskottets kansli gjort. Vi har inte uppfattat att regeringens förslag innebär någon skärpning av de grundläggande behörighetskraven. Jag tror att min beskrivning var tämligen riktig. Men jag är litet bekymrad, så jag skall naturligtvis gå hem och läsa på. Och det får väl hela utskottet göra. Det är alldeles riktigt som skolministern säger, att vi har fört debatt om matematiken i skolan under väldigt lång tid och att detta har gett resultat, framför allt när det gäller de lägre årskurserna. Det finns ju synpunkter i dag om att man inte längre kan skylla på att det är en otillräcklig grund under de tidiga åren som leder till bekymmer med matematikkunskaperna senare. Däremot har stora grupper av de något äldre eleverna i grundskolan och i gymnasiet inte de grundläggande kunskapsnivåer som vi önskar att de hade. Läget blir ju mer och mer akut. Sverige har ändå bestämt sig för att vi skall satsa på naturvetenskap och teknik och försöka att slå oss fram som ett framgångsrikt industriland. Då måste vi klara av detta. Resultatet av den undersökning som jag tog upp i min interpellation visar att problemet med okunniga eller outbildade lärare i matematik är tämligen akut. Jag är inte främmande för att ta till många olika lösningar för att försöka höja kunskapsnivån i matematik, alltifrån kurser under sommarloven där man kunde använda matematikstuderande som lärare till läxläsning eller fortbildningsinstatser i matematik för lärare som annars inte riktigt fungerar. Det är dags att försöka åstadkomma ett batteri av åtgärder. Jag vill inte se den här typen av mediokra eller dåliga resultat i tio år till i ett så pass grundläggande ämne som matematik. Och det tror jag också att vi är överens om.
Fru talman! För att det inte skall råda några missförstånd vill jag klargöra att jag självfallet är beredd att medverka till ytterligare ansträngningar för att kvaliteten på matematikkunskaperna skall höjas. Det är oerhört väsentligt för möjligheterna för vårt land att utvecklas. Det är också viktigt för alla ungdomars möjlighet att ha en god chans på arbetsmarknaden och i ett kunskapssamhälle i framtiden. Det handlar om att öka rekryteringen till lärarutbildningen. Det är inte acceptabelt att 20 % av lärarna i de berörda ämnena inte är behöriga och har fullständig lärarutbildning. Vi gör redan insatser, men det är möjligt att vi behöver göra ytterligare. Men vi ser ändå att rekryteringen till det naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan ökar, vilket bådar gott när det gäller rekryteringen också till lärarutbildningen. Vi kommer att göra det lättare för människor som har en annan typ av naturvetenskaplig-teknisk utbildning än det naturvetenskapliga programmet att bli behöriga för att kunna söka in på N-programmet. Också detta kommer att kunna göra att fler män lättare kan komma in på en lärarutbildning, vilket i sig vore önskvärt. Regeringen lade för ett år sedan fram förslag för riksdagen som var mycket omtvistade och omdebatterade. Det gällde särskilda insatser för att öka rekryteringen av vuxna människor som har lust att sadla om till naturvetenskaplig-teknisk högskoleutbildning och vi gav särskilt förmånligt studiestöd till dessa grupper. Vi gör alltså insatser för att öka rekryteringen till bl.a. Det görs också redan i dag insatser och utvecklingsinsatser när det gäller fortbildning av lärare. Det finns redan sommarkurser bl.a. i regi av Matematiklärarföreningen. Det sker ett ganska omfattande didaktiskt och pedagogiskt utvecklingsarbete som matematiklärarna själva i samarbete med olika pedagogiska institutioner och med stöd från Skolverket bedriver. Det pågår alltså redan i dag ett gott arbete. Man kan ändå vara glad åt någonting som går bra. Detta har diskuterats länge, och man kan nu se att det faktiskt har hänt saker. Det har gjorts förbättringar. Dess värre finns det en del andra skolpolitiska frågor som har diskuterats under lång tid där vi inte har kunnat se någon förbättring.

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig i vilka avseenden och inom vilka områden jag avser vidta åtgärder för att höja gymnasieskolans kvalitet. Den gymnasieform som nu genomförts har inneburit att ambitionen i det svenska skolsystemet höjts. Bakgrunden är de nya och högre krav som dagens samhälle ställer på utbildning. Det gäller i arbetslivet, i rollen som medborgare och inför fortsatta studier. De utvärderingar som hittills gjorts visar också att eleverna i gymnasieskolan i många avseenden är nöjda med reformen. Förändringen har emellertid ställt höga krav på lärare som på mycket kort tid fått i uppgift att nå upp till nya mål. Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på kunskaper, inte minst hos ungdomar. Detta innebär också ett krav på att kvaliteten i gymnasieskolans arbete förbättras. Det lokala arbetet med att utveckla skolan måste därför förstärkas. En viktig del av gymnasiereformen har också varit att öka samarbetet mellan skolan och arbetslivet, bl.a. Resultatet av detta varierar. I vissa branscher har införandet av arbetsplatsförlagd utbildning haft svårt att slå igenom. Trots vissa svårigheter är det viktigt att gymnasiereformens intentioner förverkligas. Motiven bakom reformen har snarast blivit starkare. Regeringen kommer därför att fortsätta att följa genomförandet av reformen och föreslå justeringar om så bedöms nödvändigt. Inom regeringskansliet arbetar en grupp för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv och för ett genomförande av den arbetsplatsförlagda utbildningen fullt ut. Dessutom kommer regeringen att tillsammans med Svenska Kommunförbundet och Skolverket informera om motiven bakom reformen samt om de möjligheter och utmaningar som den nya läroplanen och det nya betygssystemet innebär. Både politiker och skolpersonal måste engageras och lämnas ansvar för genomförandet. Huvudmännen för gymnasieskolan, i huvudsak kommunerna, har ansvaret för att höja gymnasieskolans kvalitet så att alla elever når kunskapsmålen i de nationella måldokumenten. Huvudmännens egen uppföljning av verksamheten bör enligt Skolverket förbättras, en bedömning som även regeringen står bakom. Huvudansvariga för en sådan förändring är respektive kommun. Staten bör dock via Skolverket bättre följa upp skolans resultat i förhållande till ställda mål. I propositionen Vissa skolfrågor m.m., som kommer att lämnas till riksdagen i slutet av maj, har regeringen för avsikt att komma med förslag till vissa justeringar för att underlätta utvecklingen av gymnasieskolan. Men då beredningsarbetet inför denna proposition nu pågår kan jag i dag inte gå in på innehållet.
Fru talman! Fru statsråd! I regeringsförklaringen står det ju att gymnasieskolans kvalitet skall höjas. Det var allt som stod om gymnasieskolan, vilket jag har full förståelse för, eftersom en regeringsdeklaration skall spänna över ett stort fält. Just av det skälet tyckte jag att det fanns anledning att interpellera skolministern och för att ge möjlighet att i riksdagen tala om inom vilka områden och hur gymnasieskolans kvalitet skall höjas. Därför är jag förvånad över att få ett så innehållslöst svar. Det finns alltså inga förslag till konkreta åtgärder. Uppenbarligen var det bara munväder och tomt prat från ministerns sida i regeringsförklaringen. Man var tvungen att hitta på någonting helt enkelt. En värdefråga att ställa till Ylva Johansson är om hon innerst inne är nöjd med tillståndet i gymnasieskolan, eller om hon tänker komma med några konkreta förslag. I svaret skriver Ylva Johansson att dagens arbetsmarknad ställer större krav på gymnasieskolan. Den analysen är vi helt överens om. Men då måste man ju också se till att skolan är i fas med den förändring som sker ute i arbetslivet, och då krävs det ett antal förändringar. Jag skall lägga fram en del förslag till Ylva Johansson på vad som bör göras för att se till att kvaliteten höjs. Tidigare här diskuterade Ylva Johansson och Beatrice Ask just frågan om behörighet och urval till högre utbildning. Där finns nu en proposition som Carl Tham har lagt fram i riksdagen, vilken vi behandlar i utbildningsutskottet. Förmodligen är åtminstone Carl Tham och Ylva Johansson i den frågan i fas med varandra. Men faktum är att man i propositionen säger att eleverna inte behöver vara godkända i 90 % av kurserna. Låt mig ta ett exempel. Det innebär alltså att en elev inte behöver vara godkänd i matematik eller i exempelvis engelska i a-kursen men ändå kan komma in på en högre utbildning och då ha en grundläggande behörighet, som det numera skall heta. Men då är man ju inte i fas med vad man säger när det gäller grundskolan. Där säger man att eleverna skall vara godkända i svenska, engelska och matematik för att komma in på ett nationellt program. Nu är det ändå framtiden vi diskuterar. Jag tycker att det är mycket allvarligt att man tummar på detta, därför att då stärker man trots allt inte kvaliteten och kraven på gymnasieskolan. Den andra delen, som Ylva Johansson och jag har debatterat tidigare, är kompetenskraven för gymnasielärare i yrkesämnen. Fortfarande tillåter man att hälften av de lärare som undervisar i yrkesämnen i skolan inte har en bättre eller större ämnesteoretisk kunskap än vad eleverna har när de lämnar skolan. Detta är utomordentligt allvarligt, och detta har ni inte gjort någonting åt. Den tredje delen är den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, som nämns i svaret. Nu äntligen tillsätts en arbetsgrupp, vilket är jättebra. Man har ju haft ett helt år på sig att göra detta. Men det viktiga är att man kommer fram till ett resultat. En kvalitetsfråga är ju också att man ser till att eleverna i yrkesämnena får just en arbetsplatsförlagd utbildning. Här måste det faktiskt hända något. Min fråga är vilket initiativ ministern tänker ta i frågan. Den fjärde delen är fristående gymnasieskolor, där det kommer en proposition inom kort. Det är viktigt att vi ser till att de fristående gymnasieskolorna får en chans att verka på rimliga villkor, därför att de är ett bra alternativ till det offentliga skolväsendet, där man har ett högt ansökningstryck osv. Den femte delen, som jag också tror att man måste göra, är att man måste våga fatta beslut om huvudmannaskapet i gymnasieskolan. Här fladdrar ju regeringen rejält. Det man egentligen vill är att kommunerna skall ta över, men eftersom man inte törs genomföra detta lägger man fram de litet halvhjärtade förslag till riksdagen som vi nu behandlar.
Fru talman! Jag har ett flertal gånger diskuterat frågan om gymnasieskolan med Ulf Melin. Det är alltid intressant att göra det, för Ulf Melin kan frågan väl och är väl insatt. Ulf Melin är själv ledamot i den parlamentariska kommitté som har att följa gymnasieskolans utveckling. Han vet lika väl som jag att det viktigaste arbete som nu återstår för att på allvar höja kvaliteten i gymnasieskolan är det lokala arbetet. Det kan naturligtvis också behövas justeringar i de nationella besluten när det gäller gymnasieskolan, men den största utmaningen ligger i dag i det arbete som utförs ute i den konkreta skolan och lokalt i kommunen. Där har man haft en svår uppgift, vilket vi båda är medvetna om. Det är alltid så, fru talman, att det är lättare att fatta beslut här i riksdagen men svårare att genomföra dem i verkligheten. Det är också orsaken till att man inte skall ha förhoppningar om att det finns några enkla lösningar på de problem som gymnasieskolan faktiskt har i dag. Vi måste arbeta på olika sätt med att stimulera och underlätta utvecklingen i gymnasieskolan, och vi arbetar med vissa sådana förslag som kommer att läggas fram för riksdagen inom en månad. Jag har tidigare debatterat med Ulf Melin om yrkeslärarnas kompetens och delar uppfattningen att kompetensen behöver höjas och att utbildningen för lärare i yrkesämnen bör förbättras. Men frågan om högskoleutbildningen ligger primärt under en annan minister, nämligen utbildningsminister Carl Tham. Jag vet att Ulf Melin diskuterat frågan också med honom. När det gäller behörigheten till högre studier förstår jag inte riktigt Ulf Melins oro, eftersom vi nu säger att man skall vara godkänd i 90 % av kurserna för att ha en allmän behörighet till högskolan, vilket är en skärpning i förhållande till vad som gäller i dag. Därutöver kommer krav på särskild behörighet. De förslag till lagstiftning som vi lägger fram, som till skillnad från den lagstiftning som Ulf Melins parti var ansvarigt för, innebär faktiskt att eleverna i gymnasieskolan i förväg vet, åtminstone ungefär, vad som kommer att krävas för att komma in på en viss utbildning. Det kommer att underlätta den stimulans som det är att sikta mot en vidareutbildning eller kanske en yrkesutbildning.
Fru talman! I regeringsförklaringen säger man att man skall höja kvaliteten. Men vad det egentligen handlar om är smärre justeringar och ingenting annat, så det är ganska innehållslöst. Det är klart att det ligger ett stort ansvar på det lokala skolväsendet. Det skall det också göra. Har vi en målstyrd skola så skall det göra det. Det är vi överens om. Jag tror ändå att det är ganska farligt att, som jag tycker att skolministern gör i sitt svar, överlåta åt alla andra att komma med förslag, lösa problem och ta saken i egna händer. Man måste väl ändå ha en uppfattning själv? Jag blir litet fundersam. Är det verkligen så det skall gå till? Det är bra att vi är överens om att höja kompetenskraven. Jag välkomnar att regeringen återkommer till riksdagen med en proposition. Det vore bra om Ylva Johansson talade med Carl Tham så att han äntligen så att säga kom loss. För varje dag som går kommer ju faktiskt kvaliteten i gymnasieskolan att sjunka för en stor grupp elever. Sedan till det här med allmän behörighet, eller grundläggande behörighet som det numera heter. Jag tror faktiskt att det är ett allvarligt misstag från regeringens sida att säga att det räcker med att vara godkänd i 90 % av kurserna i gymnasieskolan. Det innebär trots allt, som jag sade tidigare, i praktiken att man kan vara underkänd i ett antal allmänna ämnen och ändå komma in på en högskoleutbildning. Det är utomordentligt allvarligt. Man sänker faktiskt kraven. Samtidigt är vi båda överens om att det är viktigt att man skall ha goda kunskaper i allmänna ämnen. Men vad sänder man för signaler ute på fältet om man säger att detta egentligen inte behövs? Jag hoppas att ni tänker om i framtiden, för detta är utomordentligt allvarligt. Jag vill också ta upp en annan sak som gäller kvaliteten i gymnasieskolan. Regeringen tog ju bort möjligheten för eleverna att pröva upp sina betyg om de inte fick godkänt. Vad ger det egentligen för signaler till eleverna? Ser man till att vara godkänd så är det bra, men vill man försöka höja betyget har man ingen möjlighet att göra det. Det kan man göra först när man har lämnat skolan. Det är samma sak där. Är det kvalitet eller kvantitet det handlar om? Jag tror att det är fel på klockan, fru talman. Jag har väl egentligen två minuters repliktid?
Fru talman! Det var bra. Då kan jag prata en minut till. Vad jag sedan vill komma in på är huvudmannaskapet. Regeringen vill egentligen att kommunerna skall ha huvudmannaskapet för gymnasieskolan. Det tycker jag också att de skall - förutom att man skall ha fristående gymnasieskolor förstås. Det är inte bra att det delas mellan kommun och landsting. Det tycker regeringen också, men vad gör man? Man säger att det bra att kommunerna tar över, men så får man litet motstånd från Landstingsförbundet, och vad gör man då? Jo, då skall man tillåta att landstingen tar över ännu fler utbildningar och påbyggnadsutbildningar. Min fråga är egentligen: När regeringen nu lägger fram nästa proposition och kommunerna skall ta över gymnasieskolan - för vad skall landstingen kompenseras den gången?
Fru talman! Låt mig ta den sista frågan först. Det verkar som om Ulf Melin inte riktigt har förstått regeringens förslag. Regeringen ser inte detta med vem som är huvudman för gymnasietutbildningen som den viktigaste frågan. Däremot vill vi, och jag, att kommunerna skall kunna äga hela frågan om gymnasieskolan. Det skall vara kommunen som avgör om man vill ha ett samarbete med landstinget eller inte. Det är det förslag vi kommer att lägga fram på sikt. Den gamla regleringen av huvudmannaskapet var en kompromiss som föranleddes av den antagonism som i vissa avseenden rådde mellan landstingen och kommunerna när man tog beslutet om den nya gymnasieskolan. I dag har vi ett annat läge. Den viktiga frågan är inte vem som är huvudman. Det gäller kommunernas möjlighet att vara ansvariga för hela utbildningen. Det gäller också deras möjlighet att, när de finner det lämpligt, använda sig av ett samarbete med landstingen. Därför kommer regeringen inte att föreslå att landstingen inte skall få vara huvudman för utbildningar i framtiden. Däremot kommer regeringen i ett senare skede att föreslå att kommunen skall avgöra om man vill bedriva utbildningen i egen regi, i samarbete med annan kommun eller i samarbete med landstinget. Jag tror att det vore bra för moderaterna över lag om man inte vore så fixerade vid frågan om vem som är huvudman för utbildningen. Det är en fixering som återkommer också när det gäller fristående skolor. Det bör finnas fristående skolor - också som ett komplement till de kommunala och landstingskommunala gymnasieutbildningarna. Jag tror dock att det är en felsyn att göra huvudmannaskapet till ett huvudnummer när det gäller gymnasieskolans kvalitet. Jag vill, när det gäller behörigheten, också säga att det har varit svenska och engelska man har ställt krav på. Nu gör Ulf Melin en jämförelse och säger att man inte kräver godkänt i samtliga kärnämnen - de är ju åtta stycken. Nu säger vi i stället 90 % av de totala kurserna. Jag menar att det här faktiskt är en skärpning i förhållande till vad som gäller i dag, även om man inte på samma sätt pekar ut vissa ämnen i fråga om den allmänna behörigheten. Däremot finns ju ämnena utpekade när det gäller den särskilda behörigheten. Jag vill, fru talman, avsluta med att säga att jag tycker att det fel och litet konstigt att anklaga mig för att inte vilja komma med förslag, utan att överlåta åt andra att göra det. Jag talar ju här om att regeringen om en månad kommer att lägga fram en proposition som berör precis de här frågorna. Det är ganska naturligt att mina konkreta svar får vänta tills dess att beredningsarbetet är klart och propositionen kan läggas fram. Jag vill också varna för att vi får en diskussion där begreppet kvalitet blir liktydigt med vad Sveriges riksdag eller Sveriges regering särskilt bestämmer. Begreppet kvalitet är viktigare än så. Det rymmer mycket mer än vad ett beslut gör. Det måste mätas och ställas mot verkligheten. Jag tror att det är viktigt att vi på skolans område behöver bli bättre på att värdera kvalitet. Det har vi hittills varit alldeles för dåliga på. Mycket av skoldebatten har handlat om att värdera skolpolitiska beslut i förhållande till andra skolpolitiska beslut. Det har i mindre utsträckning varit fråga om att värdera den konkreta verkligheten och kvaliteten ute i skolorna. Det måste ju ändå vara den som är utgångspunkt för allt kvalitetshöjande arbete och för alla kvalitetshöjande åtgärder.
Nu har Ulf Melin en sista replik om två minuter. Låt mig tillägga att man inte är tvungen att använda all tid och alla repliker.
Fru talman! Fru statsråd! Jag håller med i fråga om det sista Ylva Johansson sade om kvaliteten. När vi har en målstyrd skola är det faktiskt också en uppgift för oss politiker att inse vad kvalitet är. Men i regeringsförklaringen står det att kvaliteten skall höjas. Enligt svaret skall Ylva Johansson göra vissa justeringar. Allt vi nu talar om, och det som skall komma om en månad, är alltså vissa justeringar. Jag är mycket nyfiken på vad "vissa justeringar" egentligen innebär. Sedan till det här med huvudmannaskapet. Jag måste säga att jag är förvånad även där. Man är så vitt jag förstår egentligen överens på Utbildningsdepartementet om att all utbildning skall läggas över från landstingen till kommunerna. Det är vad man egentligen vill. Men man törs inte, för landstingen bromsar ganska rejält. Det hade varit bra att kunna skriva en proposition om att omvårdnadsutbildningen och naturbruksutbildningen skall läggas på kommunerna. Sedan skulle man kunna lösa det hela med att utvidga entreprenadmöjligheten för kommunerna. Det har man inte gjort, något som jag beklagar. Låt mig tala litet grand om fristående gymnasieskolor. Jag tycker att ni socialdemokrater har hamnat snett när ni vill strypa dessa skolor. Här pratar vi mycket om att elevens förstahandsval skall gälla i fråga om det allmänna skolväsendet. Det är bra. Men se på de fristående gymnasieskolorna, t.ex. Volvo i i Göteborg. Mängder av elever söker dit, men regeringen är oerhört njugg med platser. Många elever kommer inte in. Är det, Ylva Johansson, att höja kvaliteten i gymnasieskolan när man förvägrar många elever att komma in på den skola som de själva vill gå i?
Fru talman! Det var flera felaktigheter i Ulf Melins senaste inlägg. Jag är ledsen att han inte har möjlighet till flera inlägg. Men det är inte regeringen som bestämmer hur många platser som skall finnas i en fristående gymnasieskola, utan det avgör huvudmannen. Scania är t.ex. inte en fristående skola, utan där har eleven en anställning. Därför kan skolan inte bli berättigad till bidrag som en fristående skola. Det är arbetsgivaren själv som avgör hur många han vill anställa och ha i lärlingsutbildning. Beträffande huvudmannaskapet vill jag säga att regeringen inte har hukat för några intressen från något av kommunförbunden. Regeringen menar att det skall vara möjligt även för landstingen att bedriva gymnasieutbildning men att det är viktigt att kommunerna, som ju har hela skyldigheten gentemot ungdomarna i sin kommun att erbjuda dem gymnasieutbildning, också skall kunna äga hela frågan och på det viset också själva avgöra i vilken regi den gymnasiala utbildningen skall bedrivas. Däremot har vi inte för avsikt att göra det omöjligt för kommunerna att komma överens med landstingen om att det är landstingen som är bättre lämpade på att vara huvudmän för en viss utbildning. Jag tror att man kommer att komma fram till den lösningen i ett flertal fall.

Vem är då egentligen huvudman för utbildningen.